Fru talman! Jag talade om vad jag har hanterat i mitt utskott, Karin Svensson Smith. Hur andra utskottsledamöter från Miljöpartiet agerar får de vänsterpartister som sitter i de utskotten ha åsikter om. Det kan ske via kammaren här eller på något annat sätt. Det här samarbetet handlar inte bara om siffror i budgeten. Det handlar också om sakpolitiska frågor. Det finns olika inriktningar som redovisas i regeringens budgetproposition. Vi har haft möjligheter att ha åsikter om detta innan det kommer till riksdagen. Det har jag haft, och jag utgår ifrån att Vänstern också har haft det. Det här betänkandet handlar om det som vi gemensamt har kommit fram till i olika frågor. Sedan måste det självklart vara så att när jag talar till väljarna ska jag kunna redogöra för vår partipolitik. Jag försökte naturligtvis smyga in det här genom att redovisa vår syn på skatteväxling, dvs. att öka skatterna för det här miljövidriga bränslet. Jag försökte även att ange att vi prioriterar de finmaskiga näten och inte är så pigga på att göra stora motorvägsutbyggnader. Jag försökte smyga in det på ett, tror jag, inte så stötande sätt, vilket jag tycker att det är om man pekar ut det via en reservation. I t.ex. arbetstidsfrågan har Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet kommit fram till att vi inte är överens. Där har vi ett öppet fält att agera, och då måste vi kunna göra det också. Jag tycker att jag har redovisat de förslag som partiet tycker är angelägna och som vi har drivit den här mandatperioden och tidigare mandatperioder.
Fru talman! Vi står fast vid detta. Jag menar att vi i Vänsterpartiet har en skyldighet att redovisa våra ställningstaganden i de frågor där vi inte har gjort överenskommelser. En fråga som inte är särskilt behandlad i det här betänkandet handlar om det som kallas för Cardiffprocessen, som statsminister Göran Persson tagit initiativ till inom ramen för EU. Där menar man - vilket jag tycker är mycket riktigt och klokt tänkt - att ska man någonsin få en hållbar utveckling måste miljöansvaret integreras i alla sektorer i samhället. Det kan inte vara så att man ena dagen diskuterar miljöfrågorna och är överens om att minska volymen av transporter och nästa dag står i talarstolen och säger att vår uppgift är att hitta finansiering för att öka densamma. Då kommer vi aldrig att nå miljömålen. Det är faktiskt tyvärr den utvecklingen vi ser framför oss just nu. Miljöbelastningen ökar. Då ser vi det som vår uppgift att försöka ta Göran Perssons ord på allvar och så gott vi kan fundera ut hur miljöansvaret kan integreras när det gäller flyget och när det gäller vägtransporterna. Vad kan vi här i riksdagen göra för att lasta om transporter till järnväg och sjöfart? Det är en ambition som uttryckts många gånger, men verkligheten ser inte alls ut på det viset. Jag tror att man ska använda det mandat man har fått av väljarna att driva på utvecklingen. Sedan är det en annan sak att man står för de överenskommelser man har gjort. Jag tror inte att man på något sätt kan misstänka oss för att inte göra det.
Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att försöka få fram vad vi kan göra. Men när det gäller budgetpropositionen har vi ju tillsammans alla tre haft den möjligheten via ett förhandlingsarbete. Då är det rimligt att vi framför våra krav i de förhandlingarna. Om vi inte får igenom dem bör vi naturligtvis stå för uppgörelsen. Vi kan naturligtvis i alla lägen peka på vår partipolitik gentemot väljarna, men väljarna måste kunna se att detta är det gemensamma resultatet. Det finns acceptans för detta under de förutsättningar som råder och i det parlamentariska läge som vi har i dag där vi har gett Socialdemokraterna möjlighet att regera. Då är det detta som gäller. Då bör vi kunna vara solidariska mot varandra och inte lägga fram reservationer om sådant som jag tycker uppenbart strider mot vad som står i budgetpropositionen.
Fru talman! Jag ska väl inte lägga mig i det familjegräl som har uppstått i den rödgröna verksamheten. Men det är klart att det var ett våldsamt frontalangrepp som gjordes här från talarstolen på den ena parten. Jag tror nog att detta kan lösas på något sätt. Näringsministern som har ett stort och brett departement får väl hitta något medlingsinstitut som kan hjälpa till. Jag har ett par små synpunkter på Mikael Johanssons sympatiska inlägg. Den ena gäller detta att om statsministern och han tar tag i det, så blir det mer. Jag vill ändå påstå att det mest akuta är vägfrågan. Då räcker det inte ens med tjälsäkring, som regeringen numera har lärt sig både uttala och skriva. Från skogslänen kommer besked om att man ställer in bilarna eftersom vägarna inte klarar en transport just nu. En del sågar är färdiga att permittera. Jag tror att det är så akut att en och annan järnvägssatsning möjligen får stå tillbaka. Vi får väl erkänna att vi inte har pengar till allt. Vi i Folkpartiet har sagt att det är mer bråttom att åtgärda bristfälliga vägar som håller i gång näringslivet än att göra en och annan långsiktig investering som kan dröja.
Fru talman! Det är kanske så att det, mer eller mindre öppet, alltid pågår familjegräl. Elver Jonsson får se vad det kan bli för familjegräl i framtiden och försöka förebygga dem. Det är ganska tydligt att det finns möjligheter till det. Jag kan inte tolka det på annat sätt när vi tittar på hela utgiftsområdet. Vi fick ett brev från landshövding Georg Andersson i höstas. Där skrev han om de aviserade insatserna för ökad bärighet på det regionala vägnätet. Han beskrev läget och sade att de regionala planer som finns är viktiga för att de ska kunna uppfylla det mål de har när det gäller bärighetsåtgärderna. Därför tyckte de att detta borde prioriteras i den medelsfördelning som ska ske för nästa år. Jag tycker att vi har uppfyllt detta. Jag tror att Georg Andersson kan vara nöjd i dag. Han kan faktiskt se nästa år an med tillförsikt.
Fru talman! Jag tror att vi kan vara överens om att Mikael Johansson just nu leder fair play-ligan bland de tre samverkande partierna. Det unnar jag honom väl. Men det finns en sak som utvecklas alltmer som jag tror är principiellt viktig för oss parlamentariker. Det är att det kommer företrädare för en majoritet med låsta mandat på grund av att man har gjort överenskommelser i slutna rum i Rosenbad. Det kan säkert vara bra saker som man kommer överens om. Men jag tror att det är mycket olyckligt på lång sikt, fru talman. Det reducerar riksdagens möjligheter att både bereda och påverka ärenden. Jag tror också att folkviljan i förlängningen kan fara illa av att alltför mycket sker i de slutna rummen. Det skulle ju innebära att utskotten och den öppna debatten här är passerad när vi kommer fram till avgörande och beslut.
Fru talman! Jag vill nog inte hålla med om det. Debatten förs ju i offentligheten. Vi i trafikutskottet har bl.a. uppvaktats i olika sammanhang när det gäller t.ex. situationen för skogslänen i Norrland. Att det sker överenskommelser i s.k. slutna rum skiljer sig väl egentligen inte från Elver Jonssons sätt att agera. Det är väl självklart att vi i de här tre partierna sätter oss ned och snackar om hur vi ska hantera den situation vi har. I det här läget har vi fått fram mer pengar till grusvägarna, och det är positivt. Vad spelar det egentligen för roll hur det har skett? Det viktigaste är väl resultatet, som jag ser det. Det är ju det folk efterfrågar. Därför tror jag att Georg Andersson kan vara nöjd med dagens överenskommelse och morgondagens beslut.
Fru talman! Utan att vara elak vill jag säga att det var ett gott försök att göra Miljöpartiet mer statsmannalikt, Mikael Johansson. Jag tror att det är flera här i kammaren som tycker att det är intressant att ni försöker vinnlägga er om den profilen. Vi är väl några i trafikutskottet som har funderat om Miljöpartiet tonar ned sin profil till den grad att det gränsar till utplåning. Men jag utgår från att ni har kvar en del ambitioner och kommer att driva de frågorna. När det gäller att åstadkomma ett grönare och mer miljöanpassat transportsystem har Miljöpartiet och Centerpartiet en hel del gemensamt. Jag skulle vilja ställa två frågor till Mikael Johansson. Hur ser han på den misshushållning som nu pågår när det gäller vägkapitalet? Miljöpartiet liksom Centerpartiet värnar ju resurshushållning. Jag utgår från att vi gör samma bedömning av att det nu är kapitalförstöring som äger rum när vi låter vägarna bli så fruktansvärt sönderkörda som de blir runt om i landet. Delar Mikael Johansson min och Centerpartiets uppfattning att det är dålig hushållning med vägkapital att vi inte underhåller våra vägar bättre och ser till att de håller långsiktigt? Det blir ju högre kostnader på längre sikt om vi inte gör det. Det var den ena frågan. Den andra handlar om Öresundsbron, som Mikael Johansson berörde i sitt inledande inlägg. När beslut om Öresundsbron fattades var en av utgångspunkterna att bron skulle vara självfinansierande, dvs. att trafiken över bron skulle betala för brobygget. Den utgångspunkten har ju ändrats en del under resans gång. Nu får tågtrafiken i hela landet vara med och betala. Det drabbar tågtrafiken i hela landet genom de höjda banavgifterna. Samtidigt kan vi också se att biltrafiken och inkomsterna från biltrafiken minskar eftersom vi hade an all-time low härom veckan när biltrafiken inte ens nådde upp till 6 000 fordon. Är det inte rimligt, Mikael Johansson, att i det här läget belysa hur Öresundsbrons ekonomi ser ut och hur man ska klara det? Nu finns ju bron där och måste hanteras på något sätt.
Fru talman! Vad gäller ekonomin för Öresundsbron hade vi ett betänkande efter en proposition i våras. Då hade vi möjlighet att debattera och djupgående analysera detta. Jag förutsätter att regeringen i fortsättningen kommer att redovisa detta till oss här i riksdagen. Det är naturligtvis en viktig sak. Sedan är det ju så att principerna inte har ändrats, utan snarare förutsättningarna, vad gäller Öresundsbron. SJ hade uppdraget att bekosta överfarten. Men då var persontrafiken så att säga inbegripen med nuvarande Banverket. Sedan dess har det skett en delning. Det har skett även i Danmark. Då är det ju rimligt att det blir ett annat utfall av den princip som då fastställdes i beslutet. Jag utgår från att Centern inte kan tänka sig någon annan modell. Eller hur tänkte Centern när SJ fick uppdraget att ta kostnaden för bron? Hur skulle det gå till om det inte skulle göras genom att SJ tog ut det via det man får in i form av vinst från de väl trafikerade linjerna eller genom att SJ tog ut det över hela landet generellt i biljettpriset? Detta utgår jag från. Vad gäller kapitalförstöring måste väl Sven Bergström från Centern vara ganska nöjd med nästa års budget. Vi nästan fördubblar anslagen för att minska kapitalförstöringen och ge människor i glesbygden möjlighet att åtminstone inte ha njurbälte på sig utan bara bilbälte.
Fru talman! Jag tar det senare först. Det är ju dessvärre så, Mikael Johansson, att man inte ens börjar återta en del av det nedkörda vägnätet. Man kan i bästa fall hålla stånd med de anslagsnivåer som regeringen och Miljöpartiet nu anger. Det vet naturligtvis Mikael Johansson. Han var ju med i Burträsk när vi hade ett grusvägsseminarium. Han var ju med när vi i trafikutskottet åkte runt i landet och hörde vittnesmål från vägverksföreträdare, företagare och kommunala företrädare om hur vägstandarden degenererar. Det är misshushållning. Det är dålig resurshushållning. På den punkten borde Centerpartiet och Miljöpartiet kunna vara överens. Man ska inte misshushålla med resurser på det här sättet. Alla jag har talat med är överens om bedömningen att det vi underlåter att göra i dag blir dyrare om några år. Det är en dålig politik. Det är inte någon bra modell - det måste väl också Mikael Johansson medge - när Inlandsbanan och alla andra banor runtom i landet får vara med och bekosta Öresundsbron som man över huvud taget inte har en chans att trafikera. Arlandabanan är ett annat exempel. SJ redovisade dessvärre aldrig hur man hade tänkt sig att täcka kostnaderna för det här. Man redovisade aldrig om man skulle göra det i prislappen för trafikeringen av bron eller om man skulle slå ut det över hela landet, så det har vi faktiskt inget facit över. Principerna har inte ändrats, utan förutsättningarna, säger Mikael Johansson. Javisst är det så. Men det är en väldig olycka att man nu ska slå ut det här så att det får negativa effekter för järnvägstrafiken i hela landet.
Fru talman! Det var i och för sig så att SJ inte redovisade hur man skulle gå till väga. Men frågan kvarstår: Vad hade Centern för modell för hur det här skulle fördelas? Sedan är jag glad över att Sven Bergström tog upp det besök vi gjorde i Burträsk, där Vägverkets representant påvisade ett annat sätt att bedriva arbetet kring underhåll, bärighet och rekonstruktion av grusvägar. Det finns kanske andra metoder än de traditionella som varit gängse hittills. Därmed får man också ut en större effekt av de ytterligare pengar på närmare en miljard som nu anslås för nästa år till det här ändamålet. Jag ser fram emot att Vägverket kan klara uppgiften på ett mycket bättre sätt än vad man har gjort förut. Man ska kunna göra åtgärderna mycket mer kostnadseffektiva. Då blir också andelen åtgärdade mil större i förhållande till det traditionella.
Fru talman! Vendettan på vänsterflygeln är i och för sig intressant. Pågår den under en längre period kan vi kanske höja tittarsiffrorna när det gäller riksdagsdebatterna, och den såpa som det håller på att utvecklas till kan kanske bli intressant framöver. Men det leder ändå till frågan om vilken grund regeringens politik egentligen vilar på. Det kan naturligtvis inte vi som tillhör oppositionspartierna svara på. Men frågetecknet tycker jag själv är ganska berättigat. Mikael Johansson tar ansvar, säger han, för resultaten av den förda politiken. Det är väl rimligt att man gör det. Det är ett hedervärt sätt att deklarera det på. I utskottsskrivningen erkänner majoriteten att det är för lite pengar, att det är otillräckliga anslag som ges. Åtgärderna som krävs kommer inte att kunna fullföljas i den omfattning vi alla hade önskat. Näringslivets krav på att året runt kunna få sina råvaror fram till industrierna kommer vi inte heller nästa år att kunna uppfylla. Vi tappar effektivitet i de här olika branscherna. Men, Mikael Johansson, ett av era språkrör har i ett uttalande vid ett tillfälle då jag själv var med sagt att Miljöpartiet inte accepterar en enda meter ny asfaltväg i Sverige. Mikael Johansson har inte uttryckt det lika drastiskt. Är det så att ni inte ens vill bygga bort alla de olycksfällor som vi i dag ändå är medvetna om finns och som kräver nybyggnation för att vi gemensamt ska kunna angripa det tappade målet att uppnå nollvisionen? Det är viktigt, Mikael Johansson, att ni deklarerar var ni står i de här frågorna och inte bara säger att ni är nöjda med resultatet och att ni litar på utvecklingen framöver och på det samarbete som uppenbarligen inte är så stabilt som man vill göra sken av.
Fru talman! Jag får tacka för att jag anses kunna höja tittarsiffror och konkurrera med de såpor som finns på televisionens olika kanaler. Jag tror väl i och för sig inte att jag ensam klarar av det. Jag får väl hämta hjälp från kammaren. Men, som sagt, det är inte därför jag är här. Jag hoppas att jag mer kan svara på den politiska frågeställningen angående det antal meter asfalt som skulle behövas eller inte behövas. Vi har inte i samband med vår partipolitik sagt: Inte en enda meter asfalt till. Asfalt kan läggas på olika ställen. Det kan göras på olika sätt. Det kan vara olika bredd och olika längd. Vi har aldrig uteslutit en enda meter asfalt till. Detta kommer att ske. Den princip som har redovisats här är inte något som jag eller någon annan bland miljöpartisterna egentligen ska kunna hävda. Det kommer att gå ett antal hundra miljarder till olika investeringar i samband med detta. Det kan vara av olika skäl. Trafiksäkerhet är ett. Det måste accepteras. Det kan vi ibland tycka är positivt. Det viktigaste i det här sammanhanget vad gäller trafiken är framför allt att vi har ett miljöstyrande sätt via den ekonomiska politiken, dvs. att vi höjer skatterna på miljövidriga bränslen, fossila bränslen. Det är den viktigaste signalen. Det var det jag också nämnde i mitt anförande.
Fru talman! Det hade kanske varit snyggare om Mikael Johansson hade tagit upp tråden om vad ett av era språkrör säger. Om Mikael Johansson vill göra sig statsmannalik - som Sven Bergström säger - Mikael Johansson klär bra i den rollen, innebär det inte att man utan vidare kan säga att vad våra partiföreträdare, eller i detta fall ett språkrör, säger saknar betydelse för den realpolitik vi driver i kammaren. Uttalandet är fällt vid ett offentligt tillfälle i Sveriges television där jag själv var med. Jag förmodar att när man gör sådana utfästelser måste partiet stå bakom en sådan politik. Uttalandet i sig är bekymmersamt för mig. Det blir inte mindre bekymmersamt att Mikael Johansson förnekar att det har politisk realitet. Det skulle kunna leda till sluttanken att Mikael Johansson är på väg att ompröva partiets politik och se till att det blir mer pengar till satsningar för att klara åtgärderna. Låt oss hoppas att det inte ska ske genom ytterligare uttag av miljöavgifter, höjda bränsleskatter o.d. Då motverkar vi det goda syftet att hjälpa vårt näringsliv att bli konkurrenskraftigt på den internationella marknaden.
Fru talman! Jag får ta på mig rollen att på ett statsmannalikt sätt försöka tillrättavisa språkröret. Partiet har gjort en tydlig redovisning i framför allt inriktningspropositionen för den planperiod som nu pågår. Det var ett antal miljarder till den nationella plan som finns från Vägverket. Vi har inte uteslutit sådana satsningar i vår politik, varken för ett antal år sedan eller i dagsläget.

Fru talman! Jag har tappat rösten, men jag ska ändå försöka göra mig hörd. Ärade riksdagsledamöter! Vi som är här vet naturligtvis vilken stor betydelse väl fungerande transporter och en väl fungerande infrastruktur har. Vi vet också att under 90-talets krisår tvingades staten spara på en rad viktiga områden. Transportpolitiken var inget undantag. För att klara prioriteringarna i utbildning och sjukvård av god kvalitet var det nödvändigt med besparingar i budgeten för transportinfrastrukturen. Men ambitionen från regeringens sida har under krisåren varit att säkerställa och bevara nuvarande infrastruktur och samtidigt stötta och påskynda utvecklingen av nya tekniska lösningar för att öka säkerheten, förbättra miljön och effektivisera transportsystemen. Budgeten för år 2001 som riksdagen ska fastställa i morgon innehåller ett antal satsningar. För år 2001 miljoner kronor. För de anslagsposter som direkt berör den statliga väghållningen, investeringar och drift, underhåll och rekonstruktion, ökar anslaget med ca 1,6 miljarder, eller med 18 %. Regeringen har ökat den anslagspost i väghållningsanslaget som finansierar bärighetsåtgärder från 1 143 miljoner kronor år 2000 till 2 004 miljoner för år 2001. För att skapa förutsättningar för att få en ökad satsning på bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion har man gjort denna höjning. Sverige är trots allt fortfarande världens trafiksäkraste land. Risken för att dödas eller skadas svårt i trafiken minskar stadigt i förhållande till trafikutvecklingen. Det visar den senaste statistiken. I början av 1999 konstaterade jag att trafiksäkerhetsutvecklingen inte stämde överens med den av riksdagen antagna nollvisionen. Regeringen tog därför flera initiativ för att förbättra situationen. Det finns självklart fortfarande mycket att göra. Den pågående satsningen på riktade trafiksäkerhetsåtgärder fullföljs. De projekt som har särskild trafiksäkerhetsinriktning ska genomföras med högsta prioritet. Regeringen har även genom omprioriteringar av medel från administration och sektorsuppgifter skapat en särskild anslagspost för fysiska trafiksäkerhetsåtgärder på ca 400 miljoner kronor fr.o.m. år 2000. Dessa medel ska användas för att genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på hela det statliga vägnätet där flest svåra olyckor sker. Det görs inom ramen för regeringens 11-punktsprogram för ökad trafiksäkerhet. Ingen regering har tidigare satsat så mycket på trafiksäkerheten som den nuvarande. Sverige behöver en väl utbyggd transportinfrastruktur i hela landet, inte bara av trafiksäkerhetsskäl utan också för att nå målen om ökad tillväxt och sysselsättning. Näringslivet behöver självklart bra vägar och järnvägar för sina transporter. Till detta kommer att arbetsmarknaden förändras. Människor behöver pendla längre sträckor varje dag för att komma till sitt arbete. Även detta kräver en väl fungerande infrastruktur. I Stockholmsområdet handlar det om att trängseln på vägarna och i kollektivtrafiken måste minska. Stockholmsområdet är en tillväxtregion. Det är en tillväxt som kan komma att stanna upp om inte infrastrukturinvesteringarna följer med denna utveckling. Jag för nu en diskussion med mina partikamrater i Stockholm om nödvändiga åtgärder. Regeringen avser att tillsätta en Stockholmsberedning som får till uppgift att vara ett organ för att finna långsiktiga lösningar för både stat och region. Den ska ha en aktiv dialog med regionala och lokala företrädare och den ska till regeringen lämna förslag till förbättrade insatser inom samtliga trafikslag. Förslagen ska också beakta näringslivets behov. Gällande Stockholm kommer jag också inom kort att förelägga regeringen ett antal förslag på både väg-, järnvägs och flygsidan. Vi har också inom regeringen kommit överens om att lägga fram en infrastrukturproposition tidigt i höst. Vi lägger fram en proposition som tar avstamp i de transportpolitiska målen. Jag vill ha en inriktning mot ett hållbart transportsystem som medger en positiv regional utveckling. Därför måste arbetet med den infrastrukturpolitiska propositionen samordnas med regeringens övriga politik på området såsom bl.a. den regionalpolitiska propositionen, klimatpropositionen och miljömålspropositionen. Regeringen kommer även under mandatperioden att återkomma till riksdagen med förslag på hur vi ska kunna återhämta de väg och järnvägsprojekt som har senarelagts till följd av 90 talets krisår. De anslag som i dag kan avsättas i budgeten för infrastruktur räcker inte till om vi ska genomföra de långsiktiga planer som riksdagen har lagt fast. Skälet är att vi måste hålla oss inom befintliga utgiftsramar. Därför vill jag nu pröva möjligheten till alternativ finansiering av ett antal större projekt för att kunna genomföra mer effektiva och förhoppningsvis billigare investeringar, sådana som redan ligger i planerna och som skulle kunna genomföras snabbt. Jag pratar nu om en svensk modell av partnerskapsfinansiering. Alternativ finansiering av väg och järnväg måste ges ett mervärde. Den svenska partnerskapsmodellen blir därför en utmaning för näringslivet. Den ställer även höga krav på staten som beställare. Jag vill betona att med partnerskapsfinansiering är det fortfarande staten som äger vägar och järnvägar, och de transportpolitiska målen är lika höga. I den rapport som har utarbetats av Näringsdepartementet lämnas tre förslag till pilotprojekt. Det är E 4 Uppsala-Hedeby, det är norrortsleden och det är västkustbanan. Min avsikt är att låta pröva om dessa projekt kan sättas i gång som partnerskapsprojekt. Vägverket och Banverket ska få i uppdrag att inleda en upphandling av pilotprojekten. Parallellt tillsätter vi en delegation för att samordna, utveckla och utvärdera arbetet. Innan upphandling sker återkommer jag till riksdagen med förslag till erforderliga bemyndiganden. Fru talman! Jag talade nyss om förslaget till partnerskapsfinansiering som en utmaning för det svenska näringslivet och för staten som beställare. Men den utmaning som vi tillsammans står inför är avsevärt större. Den består i att upprätthålla och utveckla den svenska infrastrukturen. Den kan ske genom att använda ny teknik för att öka framkomlighet och säkerhet, genom att underhålla och rekonstruera befintlig infrastruktur och genom att bygga ny infrastruktur när så krävs för att vi ska kunna svara upp mot målet om säkra och goda kommunikationer i hela landet. Fru talman! Låt mig nu kort gå över till sjöfarten. Jag anser att det är viktigt att slå vakt om den svenska sjöfartsnäringen och skapa ett positivt klimat för denna näring. Detta gäller inte minst färjesjöfarten. Målsättningen är att ge den svenska sjöfarten likvärdiga konkurrensvillkor. Det samlade stödet bör därför utökas till att omfatta även färjenäringen. En översyn av frågan om lastsjöfartens och färjenäringens villkor har skett, och den är nu klar. Jag fick i dag ta del av det förslag som utredaren Anders Lindström har kommit till. Låt mig bara säga att nu ska förslaget dels remissbehandlas, dels diskuteras i en hearing, och därefter avser regeringen att återkomma med förslag under våren. Det ligger också i linje med de diskussioner vi har haft i vårpropositionen. Låt mig avslutningsvis, fru talman, konstatera att det behövs mer pengar till infrastrukturen. Det är inte heller svårt att konstatera att det behövs mer pengar till skolan, till äldreomsorgen och till kulturen. Det svåra är att prioritera och göra en rimlig avvägning såväl mellan olika sektorer som inom varje sektor. Den prioriteringen är både regeringens och riksdagens ansvar. Regeringen och riksdagens majoritet har här gjort sina prioriteringar. Oppositionen har inte klarat av detta. Det framgår inte minst av denna debatt. Den oförmågan blir, som jag sade, tydlig i denna debatt. Det handlar väldigt mycket om allt åt alla och överallt. Där kan man säga att generositeten är väldigt stor. Men just att göra denna avvägning, att komma till ett samlat grepp och säga att "så här vill vi göra", har man inte förmått. Min fråga är: Inom vilka områden vill ni skära ned för att finansiera era förslag? Det måste tydligt framgå här i debatten. Om och när ni tvingas prioritera inom denna sektor, måste man ställa frågan: Vad står då överst på denna lista? Här har majoriteten lyckats göra avvägningar, och vi är ense, men det har inte oppositionen lyckats med. Ni måste tala om var ni tar era pengar.

Fru talman! Näringsministern avslutade med att beklaga oppositionens oförmåga. Det har han naturligtvis rätt att göra i en sådan här debatt. Men om Björn Rosengren bemödar sig att läsa våra motioner kan han konstatera att vi faktiskt avsätter mera pengar till det här området - i Centerns fall 2,4 miljarder kronor mera - och att det är en balanserad budget. Vi tar bl.a. från arbetsmarknadsområdet för att avsätta mera pengar till transportsektorn. Björn Rosengren behöver inte känna någon oro för det. Det är ett väl avvägt budgetförslag, och det är också balanserat. Vi tänker inte störta statsfinanserna i fördärvet igen. Björn Rosengren hänvisar hela tiden till att det har varit nödvändigt att hålla igen på transportsektorn för att vi har haft en dålig ekonomi, att statsfinanserna har varit i dåligt skick. Det har de varit, men det håller inte att hur länge som helst hänvisa till detta. Som jag har sagt tidigare, sade man redan för tre år sedan, då statsfinanserna började rätta till sig tack vare att Centern och Socialdemokraterna samarbetade om att få statsfinanserna i balans, att man skulle tidigarelägga åtgärder i de nationella och regionala planerna så att eftersatt underhåll kunde börja tas igen och rekonstruktion av vägnätet forceras liksom satsningar på höjd bärighet. Man sade också att 190 miljarder skulle avsättas under tioårsperioden. Sedan dess har vi ju tappat runt 5 miljarder kronor. Det är alltså en nedprioritering, om jag förstår saken rätt. Jag skulle gärna vilja ha näringsministerns besked: Är det inte rimligt, när vi ser att det är dålig hushållning, att avsätta mera pengar nu i stället för att det ska kosta mer om några år? Jag ska också säga några ord om IT-frågorna. I förra veckan kom rapporten från Peter Roslund som visade det Centern hela tiden har befarat, att det blir inte 97-98 % av svenska folket som får bredbandsuppkoppling våren 2002, som näringsministern har sagt. Det blir i bästa fall 80 %. Hur tänker näringsministern hantera det, om han menar allvar med ett informationssamhälle för alla, som var rubriken på propositionen i våras?
Fru talman! Får jag börja med att säga att det är detta som oroar mig, dvs. när man säger att man nu ska satsa, som Centern 2,4 miljarder mer på vägarna, och att man ska ta det från arbetsmarknaden. Här tänker man alltså inte göra någonting, utan här har man balans osv. Men jag oroar mig för de arbetslösa. 2,4 miljarder på arbetsmarknadens budget är väldigt mycket pengar. Jag skulle kunna räkna upp hur många åtgärder det är. Jag skulle också kunna räkna upp hur mycket jobb det skulle skapa. Det är just detta som oroar mig. När det gäller frågan om budgeten är det sant att riksdagen fastställde en planeringsram som innebar 190 miljarder på tio år. Men när man har hanterat det i budgeten är det nu en eftersläpning på 5 miljarder. Som jag sade i mitt anförande, kommer regeringen under denna mandatperiod att återkomma till hur vi ska hantera denna eftersläpning. Det är mitt svar. Det är under den tid som är kvar av mandatperioden som jag, förhoppningsvis, är ansvarig i detta avseende. Därför kan jag bara svara så. När det sedan gäller att vi ska avsätta mer pengar och att det är kapitalförstöring, delar jag den uppfattningen. Det är klart att en väg som inte underhålls på rätt sätt under en längre tid blir dyrare att återställa. Därför är det så viktigt att vi nu kommer i gång med att tidigarelägga det som är senarelagt, men också att vi tillser att vi får fram en proposition som beskriver den nya planeringsperioden. Sverige är det främsta landet inom IT-området, inte minst när det gäller infrastrukturen. Det jag har gett besked om tror jag också kommer att hålla, eftersom det inte bara handlar om att klara ut frågan om bredband. Centerns förslag skulle leda till att det tar 10-15 år att gräva ned alla dessa kablar i fjäll och på marker som man ska vårda. Vi har valt en annan teknik, som är mycket billigare och mycket bättre.
Fru talman! Jag tycker att näringsministern försöker komma undan sitt löfte om 97-98 % våren 2002. Det blir ju inte så, utan i bästa fall 80 %. Då förutsätter det att kommunerna ska lätta på börsen och klara väldigt mycket. Kommunalrådet i Hudiksvall, som kämpar för att få budgeten att gå ihop, har nu lyckats pressa ut 18 miljoner kronor i den kommunala budgeten för att bygga ut, och ändå räcker det inte till. Han säger om förslaget från Roslund att det är rena snurren. Kommunikationsdirektören i länsstyrelsen har ungefär samma åsikt. Det håller inte, om man vill ha ett informationssamhälle åt alla, att förlita sig på marknaden och vältra över kostnaderna på fattiga kommuner. När det sedan gäller vägarna vill jag säga att jag tycker mig känna igen ett ord i näringsministerns svar, nämligen "återkomma". "Vi återkommer" är ett stående besked när näringsministern pratar. Det är mycket prat men väldigt lite resultat. Det är mycket retorik men väldigt lite praktik. Så här sade man också för tre år sedan: Vi återkommer lite senare, vi ska prioritera. Men näringsministern medger ju att det är misshushållning att låta vägnätet gå ned sig och förfalla. Det kommer att kosta mer pengar längre fram. I en vanlig hushållsbudget lär man sig att man inte ska vältra över kostnader så att de blir större utan hellre ta dem i dag. Nu har vi haft en högkonjunktur. Vi har statsfinanser i balans. Då är det väldigt klokt att göra det nu och inte vältra över det på morgondagen.
Fru talman! Än en gång: Vi har under de cirka två år som regeringen har regerat tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet klarat av det viktigaste och det som är grunden för att vi nu känner att vi börjar få bättre ekonomi, och det är arbetsmarknaden. Ingen här - i varje fall ingen som inte tillhörde denna samverkan - trodde att vi skulle klara detta. Nu har vi gjort det. Vad händer nu? Jo, nu säger Lars Björkman från Centerpartiet att vi ska ta vägarna direkt och göra något väldigt snabbt. Vi tar 2,4 miljarder kronor från arbetsmarknaden. Det tror jag faktiskt är lite dålig ekonomi, och det är heller inte speciellt bra socialt. Jag delar uppfattningen att vägnätet måste återställas till något bättre. Vi ska göra det. Jag har också meddelat här att vi kommer att titta på om vi kan tidigarelägga det som är senarelagt. Jag har också sagt att vi inom regeringen är överens om att vi ska lägga fram en proposition tidigt i höst. Då ska vi klara ut det som vi måste ta i längre fram. När det sedan gäller frågan om IT vill jag nog påstå att jag tror att det jag har lovat också kommer att äga rum. Men det kommer inte att äga rum på det sätt som Lars Björkman talar om, dvs. att vi ska dra kablar överallt. Det har jag heller aldrig sagt. Vad jag har sagt är att man får välja olika tekniker. Jag kan bara säga att det som sker i dag är en oerhörd explosion när det gäller mobiltelefonnätet och inte minst när det gäller UMTS - den tredje generationens mobiltelefonnät. Det kommer kanske att lösa detta mycket snabbare. Det går kanske inte snabbare än vad jag har lovat, men jag är övertygad om att det kommer att ske däromkring. Låt oss återkomma till den debatten. Centerförslaget om 60-80 miljarder är inte trovärdigt på något område.
Fru talman! Jag vet inte vem av oss som blev mest bekymrad - Sven Bergström över att bli kallad Lars Björkman eller jag över att bli kallad centerpartist. Det är inte särskilt hedrande omdömen för någon av oss, sannolikt. Fru talman! Vi har passerat den politiska halvleken i innevarande mandatperiod. Det var med spänning vi såg fram emot näringsministerns besök här i kammaren och i dagens debatt. Jag kan bara konstatera att det var mera intressant innan ministern hade talat än vad det var efteråt därför att innehållet inte var så hårresande spännande. Det var mycket om att vi måste se framtiden an. Mantrat vad det gäller infrastrukturpropositionen får nu en ytterligare förlängning, men låt mig bara beskriva oron över tidpunkten. Ministern säger att propositionen ska komma tidigt i höst. Vi hade en byggmästare hemma som hade för vana att avsiktligt utelämna årtalet när han skrev slutdatum för färdigställning av byggen. Han ville alltid kunna gardera sig om bygget inte blev färdigt rätt år. Jag skulle önska att ministern preciserade detta, med tanke på alla de förskjutningar som har varit. Vilket årtal gäller det? Då får vi veta att det verkligen finns en tidsplan för detta. Ministern har angripit oppositionen. Vi sägs vara ansvarslösa. Jag kan bara instämma i vad Sven Bergström tidigare sade: Vi har redovisat varje krona i de budgetförslag som vi har lagt fram. Att vi har lyckats bättre än vad socialdemokraterna och regeringen har gjort med att ta fram pengar just till vägar kanske beror på att vi är mera ambitiösa när det gäller dessa frågor. Vi drar ned på skattesidan i övrigt för att klara dessa bitar. Vi är också beredda att, precis som vi anvisar, sälja ut statliga egendomar, t.ex. Telia. Det har vi redan inlett. Vi har också sagt - det gjorde jag i mitt inledningsanförande - att vi är beredda att bolagisera Vägverkets produktion för att så småningom privatisera den. Vi kan tänka oss att sälja ut Arlanda och andra storflygplatser. Jag tycker att ministern skulle ägna lite uppmärksamhet åt sina partibröder, som i ett antal motioner har svävat ut över en stor rad objekt som också kostar pengar. Det kan vi kanske få en kommentar till.
Fru talman! Självklart är det 2001. Det är inte tidig höst nu. Nu är det närmare vintern. Jag trodde att Lars Björkman hade den förmågan att han förstod det. När det gäller den budget som moderaterna lägger fram vill jag säga att det självklart är lätt att säga att vi nu ska satsa 3 miljarder eller mer på vägar om man samtidigt tar pengarna någon annanstans ifrån. Centern tar pengarna från arbetsmarknaden, och moderaterna tar pengarna någon annanstans ifrån. Det är klart att det är lätt att göra så, men vi måste ta ett ansvar för helheten. Vi måste också ta ett ansvar för annat som står människor väldigt nära. Jag tänker på skolan. Jag tänker på sjukvården och på annat som har stor betydelse för människor och där människor har fått betala väldigt mycket under nedskärningsåren. När det sedan gäller frågan om statlig egendom vill jag bara säga det som tidigare har sagts av Hans Stenberg. Det får man faktiskt bedöma från fall till fall. Men om vi säljer t.ex. Telia, som har gett oss 65 70 miljarder kronor, och betalar av vår statsskuld uppstår självklart två saker. Det ena är att vi garderar oss för framtiden. Det andra är att vi får mer pengar över på grund av att vi får en mindre räntebelastning. Det är klart att vi använder de pengarna. Det är så att vi satsar flera miljarder på vägarna. Vi har också sagt att det i första hand nu gäller att upprätthålla den infrastruktur vi har. Sedan ska vi gå vidare dels genom att tidigarelägga det som är senarelagt, dels genom att skriva en omfattande inriktningsproposition. Vi ska se över och långsiktigt kunna finansiera mycket av det där vi har en stark eftersläpning och nya investeringar.
Fru talman! Det var inte en avsiktlig elakhet att fråga efter årtalet. Ministern har själv bäddat för frågeställningen genom att först tala om februari 2000, sedan om april 2000, sedan om september 2000 och nu om tidig höst. Då måste det vara ganska berättigat att man får ett årtal för den tidiga hösten, så att vi vet att det är det som gäller. Vi tackar för det beskedet. Därmed är den frågan avklarad för mig, även om jag är oerhört besviken över att vi ska behöva vänta så länge för att få en indikation om vad regeringen verkligen vill. Oppositionspartierna har tydligt pekat ut sina ambitioner, och det är min förhoppning att ministern nogsamt ska titta på i varje fall de förslag som vi från vårt parti har tagit fram. När det gäller översvämningarna i Norrland sade ministern att de pengar som finns i anslaget i budgeten ska användas. Låt oss bara hoppas att de verkligen når mottagarna där, så att man kan göra de restaureringar som är så nödvändiga i de drabbade områdena. Låt mig än en gång uttrycka förhoppningen att de värmlänningar som nu bokstavligen sitter med vattnet upp till halsen inte ska behöva vänta lika länge som man har fått göra i Norrland på att de brister som där kommer att uppstå åtgärdas. En snabb aktion med extrainsatser måste på något sätt klara dessa uppgifter. Slutligen har jag en fråga till ministern. Jag har här en bunt motioner - jag kan överlämna dem sedan så att ministern får läsa dem - från partivänner till ministern. De gäller allt från infrastrukturen i Stockholm till museijärnvägar. Däremellan har man landat på Inlandsbanan. Alla förslagen kostar pengar. Alla var medvetna om ministerns budget. Hur klarar man en sådan balansgång?
Fru talman! Jag vill börja med att säga att det inte är så att man i de översvämmade områdena i Norrland, som Lars Björkman uttrycker det, har väntat på pengarna. De får sina pengar. Vi kommer att klara av ägarna. Det han säger känner jag inte igen. Detsamma kommer att gälla Arvika. Det är bara det att man inte riktigt vet vad som händer med vägarna. Det tar lite tid. När det är stora vattenmängder vet man nämligen inte vet vad som händer förrän efteråt. Då ska vi klara ut detta, och det har vi hittills gjort. Det finns inga som helst problem. Sedan gäller det de motioner som Lars Björkman tog upp. Jag känner till det här mycket väl. Vi har också tillsatt en grupp med kommunalpolitiker och andra inom det socialdemokratiska partiet. Vi ska gå igenom det, och vi ska hitta prioriteringar, och det här kommer för vår del att ligga som ett underlag för den proposition som man nu är överens om i regeringen ska läggas tidigt hösten 2001.

Fru talman! Näringsministern är klädsamt ödmjuk när han säger att han förhoppningsvis är ansvarig för departementet resten av mandatperioden. Efter att ha hört Mikael Johansson från Miljöpartiet och Karin Svensson Smith från Vänstern förstår jag hans ödmjukhet. Man kanske skulle kunna få svar på frågan om de alternativt finansierade projekten. Med vem vill han göra dem? Vi från oppositionen har välkomnat dem. Åtminstone vi från Kristdemokraterna tycker att det som är nämnt är en god prioritering; det gäller E 4:an osv. Men fortfarande hör vi ju anmärkningar, inte minst från Karin Svensson Smith. Hon är inte alls så förtjust i den här finansieringsformen, trots att staten faktiskt äger de här och kommer att ta över fullt ansvar efter en viss tid. Jag skulle vilja ha det här kommenterat. Vilken majoritet tänker sig näringsministern? Den andra frågan, som jag ville lyfta fram här, gäller ministerns påstående om att risken att skadas eller dödas stadigt har minskat och att ingen regering har satsat så mycket på trafiksäkerheten som denna regering. Ett tag trodde jag faktiskt att jag hörde alldeles fel. Det här betyder ju i så fall att ministern inte delar ett enigt utskotts uttalande om att antalet dödade i trafiken kommer att ligga runt 600 och att vi i stället för att närma oss fjärmar oss från ett förverkligande av nollvisionen. Uppenbarligen har ministern en annan syn.
Fru talman! Jag tror nog att den här regeringen kan känna sig trygg. Den kommer att sitta kvar den här mandatperioden och kanske längre, med tanke på den opposition vi har, om jag får uttrycka mig lite ödmjukt. När det gäller frågan om alternativ finansiering har jag nu redogjort för regeringens ambition. Sedan får vi se hur vi får stöd i den frågan här i kammaren. Detta är regeringens ambition, och det är inget nytt. Det här har vi deklarerat tidigare. Vi har också tagit fram en skrift som alla kan ta del av med anledning av detta. När det sedan gäller frågan om trafiksäkerheten sade jag det här med tanke på den trafikintensitet som vi har - det här är inget försvar men en förklaring. När nollvisionen fastställdes hade vi en lågkonjunktur, den lägsta vi har haft på många år. Vad som har hänt under de senaste åren är att vi har fått en oerhört kraftig tillväxt, och den tillväxten märks av väldigt snabbt i trafikvolymen, och det gäller på alla områden. Jag uttryckte väldigt klart att det här gällde om man ser till trafikutvecklingen. Jag sade också att Sverige är främst i världen på detta område om man räknar per 100 000 invånare. Därefter kommer Storbritannien och Norge. Sedan kommer alla de andra stora länderna väldigt långt efter. Parentetiskt kan jag säga att det här är en av våra huvudfrågor inom vägtrafikområdet som vi kommer att driva också under EU-ordförandeskapet. Här har vi auktoritet. Här har vi kunskap. Här har vi lyckats bättre än alla andra. Det var det som jag ville uttrycka. Detta är en förklaring. Det är inte något försvar. Självklart måste vi uppnå vad som har sagts i och med nollvisionen, men det kommer att ta längre tid än vad man bedömde här i kammaren.
Fru talman! Jag noterar hur ministern räknar men kan också se att det är en differens på 50 % mellan önskad siffra och faktisk siffra och att det går åt fel håll. Vi fjärmar oss faktiskt. Förklaringarna av våra budgetar är ju redan väl gjorda. Alla partier har hittills sagt att de naturligtvis har balanserade budgetar. Näringsministern har tillgång till detta, och vi räknar med att näringsministern är väl bekant med våra budgetförslag och hur vi finansierar dem. Hittills har det inte varit något angrepp på kristdemokraternas budgetförslag, åtminstone inte vad det gäller detta trafikområde där vi tillför 91⁄2 miljarder mer än vad regeringen gör de närmaste tre åren. För alla eventualiteters skull skulle jag vilja att ministern preciserade det här med den tidiga hösten år 2001 när det gäller infrastrukturpropositionen, så att det inte i efterhand blandas ihop med orden i anförandet om att någonting skulle ske under mandatperioden. Vad är det mer obestämda som vi kan räkna med ska ske under mandatperioden?
Fru talman! Man har 91⁄2 miljarder mer i sin budget än vad regeringen och riksdagens majoritet har förespråkat. Hederligheten bjuder ändå att man säger det också. Det låter så väldigt bra, när nu detta budgetområde behandlas, när man säger att man vill satsa mycket mer. Men var någonstans tar man pengarna? Och man måste väga det här. Det är faktiskt det som en regering och en ansvarsfull riksdagsmajoritet måste göra. Det var det som jag försökte uttrycka. Sedan kan man göra olika värderingar. Det får man självklart respektera. Sedan är det två frågor som jag har tagit upp. Den ena frågan gäller propositionen. Den kommer att föreläggas tidigt under hösten 2001. Det andra jag sade, och det har också uppmärksammats här i debatten, var att vi har en eftersläpning på det sättet att vi har senarelagt en hel del sådant som ligger i plan. Jag försökte uttrycka att vi under mandatperioden ska försöka tidigarelägga en del av detta.
Fru talman! Vi har ändå en ganska bedövande majoritet här för att det behövs mera pengar när det gäller infrastruktursatsningar och inte minst vägarna. Det är bra att regeringen ger det beskedet. Det var väl ett understatement att det här behöver prioriteras, att man ska göra en avvägning, att det ska vara ett samlat grepp och vad statsrådet nu använde för uttryck. Sedan kom han med den retoriska frågan: Vad vill ni då skära ned på? Skulle det i så fall inte gälla också regeringen att svara på den frågan? Det här utgår egentligen från ett statiskt resonemang därför att det är en framtidsinvestering som underlättar och gynnar näringsliv och tillväxt och i förlängningen välfärd. Det här är inte att låna till något onyttigt. Det är det här som gör att Sverige över huvud taget har vuxit. Därför blev näringsministern, tycker jag, lika mycket svaret skyldig som någon annan här i kammaren. Vi har ju talat mycket om vägar här, och det är en av de verkligen högprioriterade frågorna med tanke på behovet. Men det är en talande tystnad när det gäller det som jag försökte aktualisera i en ganska stor del av mitt inlägg, nämligen Postens kassaservice. Näringsministern har ännu inte sagt något om detta. Jag har påstått att jag tycker att regeringen och delvis postledningen har tappat kundperspektivet. Det saknas. Det här blir för mycket sett uppifrån. Jag påstod också i mitt anförande att jag tycker att ministern är för mycket bländad av den nya tekniken och inte ser den folkliga oro som finns, inte minst bland socialdemokratiska motionärer och den majoritet av svenska folket som betjänas av traditionell postal kassaservice. Därför skulle det vara bra om näringsministern här ger ett tydligt besked så att allmänheten vet vad som gäller när nyårsklockorna ringer.
Fru talman! Jag börjar med Posten. Jag har senast häromdagen förvissat mig om att Posten kommer att erbjuda rikstäckande kassaservice även efter den 1 april när avtalet löper ut med Nordbanken. Detta behöver vi faktiskt inte längre föra en diskussion om. Det här har jag också redogjort för tidigare i en interpellationsdebatt. Posten kommer att lägga ned postkontor, men vi kommer att ha minst ett postkontor i varje kommun. Man kommer att öka antalet postställen från 1 800 till 3 000, och vi kommer att ha kvar 2 700 s.k. lantbrevbärare. Därmed, menar jag, är detta klarlagt. Det kommer att visa sig att det blir så här också. Jag har all respekt för den här diskussionen, men jag tror inte att Elver Jonsson behöver känna sig så nervös för detta.
Fru talman! Jag tackar för det lugnande beskedet när det gäller min egen nattsömn. Men andra iakttagare har ännu inte blivit lugnade. Statsrådet kanske hörde ett Ekoinslag i förrgår som var talande för hur otydligt detta har varit. Debatten om detta förs vidare, senast i Dagens Nyheter i morse. Det vore bra om det kunde gå ut ett besked så att man visste, också i de statliga informationskällorna, vad som gällde. I Ekointervjun ställdes frågan vad som händer när nu Posten börjar sitt nya liv. Näringsministern har ju, som han själv säger, gett beskedet att det ska bli fortsatt kassaservice. En norrländsk postkassör som fick frågan sade: Jag tror inte att det är sant vad som sägs. Jag tror att det är mycket svammel. Hon fick också frågan: Vad händer efter den 1 april med kassaservicen? Då sade hon: Det är ingen som har en aning om det. Det får vi se. Det får vi kanske reda på den sista mars. Med tanke på att detta var en duktig yrkesman, dessutom partikamrat till Björn Rosengren i egenskap av kommunpolitiker där uppe i Norrland, är ju detta mycket hårda ord. Det vore bra om vi kunde rensa luften från missförstånd. Det allra märkligaste, fru talman, var att Postens presschef sade till Ekot: De högsta cheferna vill inte bli intervjuade nu. Det blir så konstigt om de säger något utan att ha något att säga. Närmare farsen kanske man knappt kan komma. Därför tycker jag att det vore bra om Rosengren här i sitt sista inlägg kunde bli så tydlig att åtminstone missförstånden undanröjdes. Postens kassaservice är en angelägenhet för hela folket.
Fru talman! Här blir det lätt att man försöker så lite misstänksamhet. Man försöker informera genom att säga att jag har hört det och det. Jag vill då än en gång klarlägga att det ska vara minst ett postkontor i varje kommun, och kassaservice av den nivå som i dag finns på 1 350 ställen ska fortsätta att finnas. Jag kan hålla med om att Postens ledning har varit dålig på att artikulera och kommunicera detta till sin personal. Därför har det blivit så här: Det skvallras, man säger någonting och känner sig otrygg. Det tycker jag att man måste ha respekt för. Men jag har tagit upp denna fråga med Postens ledning, att den måste kommunicera detta tydligare. Det råder ingen oenighet mellan Postens ledning och mig i detta som jag har redogjort för. Folkpartiet och Elver Jonsson talar här om satsningar på vägar, vad de gör osv. Elver Jonsson brukar ju vara den som företräder de små i landet och glesbygden. Han brukar vara Folkpartiets regionalpolitiske talesman. Jag kan bara konstatera att man nu vill betala 950 miljoner kronor mindre när det gäller regionalpolitiken. Vi har föreslagit 4,2 miljarder kronor, och Folkpartiet föreslår 3,250 miljarder. Det är klart att man i en debatt kan säga att det här ska vi fixa, det är jättebra. I den här debatten är det väl svårt att säga något.

Fru talman! Jag ska ta upp några frågor inom järnvägsområdet. Det är med viss tillfredsställelse jag kan konstatera att regeringen faktiskt tagit ett litet steg och äntligen insett att man måste konkurrensutsätta järnvägstrafiken för att nå en ökad effektivitet till gagn för dem som ska nyttja den, nämligen våra tågresenärer. Vägen, eller i detta sammanhang ska vi kanske säga spåret, till att nå fram till full insikt är dessvärre fortfarande mycket lång. Vi kan se att järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft har gått kräftgång genom årtiondena. Med en total avreglering av all järnvägstrafik skulle vi kunna få se ett mer kundanpassat och effektivt transportslag. Den insikten hoppas vi framdeles ska infinna sig hos majoriteten. När det gäller tågtrafiken är det inte bara inom landets gränser vi måste lösa problemen. Det är viktigt att regeringen driver på inom EU för att få ett gemensamt regelverk, ökad konkurrens och harmonisering av internationell trafik. Det s.k. järnvägspaketet inom EU är ett steg i rätt riktning, men det finns fortfarande mycket att önska. Där måste Sverige vara en pådrivande aktör. Vi kan konstatera sedan en del av den svenska järnvägstrafiken blivit konkurrensutsatt att detta har varit till stor fördel för resenärer, och inte minst för skattekollektivet. Statens kostnader för järnvägstrafiken i de här delarna har minskat, och framför allt har resenärerna fått en mer attraktiv tågtrafik. Detta gör naturligtvis att resandet ökar. Med dessa goda erfarenheter från konkurrensutsättning av järnvägstrafiken borde steget inte vara långt för regeringen att gå längre och följa våra moderata förslag, som innebär att man måste konkurrensutsätta hela den statliga järnvägstrafiken. Det skulle innebära stora samhällsnyttiga effekter för såväl persontransporter som godstrafik. En viktig faktor för att det ska fungera med upphandling av järnvägstrafik i konkurrens är att det inte, som vi tidigare har fått erfara, blir för korta upphandlingstider. Det är ett måste att avtal om tågtrafiken ger en fullgod möjlighet att hinna med att göra de satsningar som kan attrahera ytterligare passagerare och godsvolymer. Ett litet steg mot ytterligare konkurrensutsättning av järnvägstrafiken kan vi nu se när regeringen fattar beslut om uppdelning av SJ:s olika verksamheter i separata bolag. Detta lilla steg får inte stanna vid endast en bolagisering. Att gå vidare med möjligheter till privatisering bör bli en naturlig följd. Banverket kan bli effektivare och stora kostnadseffektiviseringar bli följden om Banverket upphandlar hela sin produktion i konkurrens med de aktörer som finns - och som kommer att bli fler om tydliga signaler ges från den statliga sidan. Detta har vi påpekat i våra reservationer 12 och 14. Tyvärr kan man befara att spåret till privatisering är långt, eftersom utskottets majoritet inte med en enda rad motiverar sitt avslagsyrkande. Man konstaterar bara att man inte ställer sig bakom en privatisering och avslår därmed förslaget. Vårt budgetförslag på järnvägsområdet skiljer sig inte i pengar från regeringens förslag mer än på en väsentlig punkt, nämligen banavgifterna. En utgångspunkt för banavgifterna var att de ursprungligen var tänkta som en kostnad avsedd att svara mot operatörernas nytta av järnvägsnätet. När riksdagen sänkte dessa banavgifter var tanken att man skulle föra över trafik från väg till järnväg. Med detta trodde man sig väl åstadkomma någonting, men man gick ifrån principen att varje trafikslag skulle stå för sina kostnader i så stor utsträckning som möjligt. Resultatet i dag är att järnvägstrafiken betalar 380 miljoner kronor i banavgifter, medan Banverkets kostnad är 2,1 miljarder. Fru talman! Vi kan i dag se allvarliga konsekvenser av den här politiken. Vänersjöfarten har klart tappat mycket stora godsmängder genom det riksdagsbeslut som fattades om att sänka banavgifterna. Anser socialdemokraterna och Jarl Lander att det är en god politik att svenska folket med skattemedel måste gå in och täcka detta stora underskott, samtidigt som Vänersjöfarten sakta men säkert utarmas? Vi har i vårt förslag minskat ramen med 700 miljoner för att komma en bit på väg mot full kostnadstäckning för Banverket. Vi når inte ända fram, men det är ändå en återställning till de banavgifter som vi faktiskt tidigare har haft. Vi säger också nej till förslaget att finansiera de höjda kostnaderna för Öresundsbron genom att ta ut en extra avgift på all övrig järnvägstrafik i vårt land. Det är en orimlig ordning att tågresenärer i Norrland, ja, i hela övriga Sverige ska vara med och betala Öresundstrafiken på detta sätt. Det är klart emot det avtal som ingicks. Vi fullföljer här vårt synsätt. Fru talman! Vi kan i trafikutskottets betänkande läsa att investeringarna under 2001 kommer att ligga på en lägre nivå än genomsnittet i stomnätsplanen. Det som kanske är än mer anmärkningsvärt är att det inte går att utläsa några som helst kraftansträngningar för de kommande åren. Eftersom utskottets majoritet dessutom konstaterar att ramarna kommer att vara lägre än planen även för de närmaste åren blir man ju förvånad när man hör näringsministern stå här i talarstolen och säga att han ser med stor tillförsikt på framtiden. Den delas inte riktigt av utskottet. I våra förslag har vi ändå lagt fram konkreta åtgärder som skulle innebära att varje satsad statlig krona skulle ge bättre utnyttjande. Det är en viktig faktor när man diskuterar hur vi finansierar saker och ting. Att inte regeringen har kunnat få fram en infrastrukturproposition är så nära en totalförlamning man kan komma, om uttrycket tillåts, som näringsministern sade förut. Jag tycker inte att det i detta sammanhang är oförskämt - något uttjatat kanske - att påstå att det i vårt land nog endast är i Regeringskansliet som man tror att det går att prata fram nya vägar och järnvägar. När näringsministern stod här i talarstolen fick vi höra att det nu har tillsats ytterligare samtalsgrupper. Vi får väl för sista gången hoppas att något konkret kommer att ske. Vi ser att Banverket redan i dag ligger 7 miljarder kronor efter den investeringsplan som fastställdes 1998. Jag ska begränsa mig till att nämna ett mycket viktigt projekt för vårt land. Det gäller getingmidjan i Stockholm, landets absolut viktigaste järnvägsprojekt. Att inte den frågan har kunnat lyftas upp på bordet och få en lösning är beklämmande, inte bara för Den frågan hoppas vi naturligtvis kommer till en snabb lösning. Jag ska inte göra jämförelser. Det finns säkert andra som vill göra det i och med att vi har vissa farhågor när det gäller Botniabananprojektet. Men jag skulle inte ha något emot att höra från majoriteten vilken ni prioriterar högst, den av regeringen beslutade Botniabanan eller getingmidjan som förlamar hela landets järnvägstrafik. Som jag sade inledningsvis har regeringen tagit till sig att konkurrensutsättning av trafik till viss del är bra, men tyvärr vågar inte regeringen löpa linan fullt ut. Detta får till följd att vi får finna oss i att vi får mindre trafik för de medel vi satsar, vilket vi inte skulle få om majoriteten kunde följa de moderata förslagen. Ett litet, men ändock mycket allvarligt exempel på att satsningen går för sakta när det inte råder konkurrens kan vi tyvärr i dag se på Mälarbanan. Det finns inte tillräckligt med vagnar, trots att man sedan länge har sett den positiva resandestatistiken. Resandet har ökat markant. Nu får man läsa i medierna att SJ inte ens har gjort några beställningar på nya vagnar. De håller fortfarande på med anbudsunderlag. Den här kaotiska situationen kan vi befara kommer att gälla kanske till 2003, kanske ännu längre. Så här får det inte gå till. Det finns inget intresse när man är ensam om trafik. Då får man dessa monopolsituationer och dessa resultat. Jag vill avsluta med att ta upp frågan om SJ:s trafikeringsrätt, som ger SJ monopol på persontrafik på alla lönsamma järnvägslinjer. Det är helt oacceptabelt att ha ett system som gör att en trafikutövare som driver en tåglinje ska kunna tappa den trafiken när en anbudsperiod har gått till ända. SJ behöver bara konstatera att nu är linjen lönsam, med resultatet att entreprenören mister linjen, och SJ kan ta över. Den här synen på hur man tar tillbaka tåglinjer utan att vara föremål för konkurrerande upphandling tar naturligtvis bort all motivation att genomföra riktigt stora marknadsinvesteringar som skulle gagna tågresenärerna. Anser socialdemokraterna och Jarl Lander att det är förenligt med konkurrensneutralitet att SJ har denna förmån när det gäller trafikeringsrätten? Fru talman! Jag har i mitt anförande refererat till några av de reservationer vi har till betänkandet. Jag står givetvis bakom samtliga reservationer som moderaterna har avgivit, men jag nöjer mig för tids vinning med att instämma i Lars Björkmans tidigare yrkanden.

Fru talman! Jag vill först konstatera att Jan-Evert Rådhström är dåligt påläst. För ungefär ett år sedan fattade riksdagen ett beslut som innebar att SJ automatiskt inte får tillbaka trafik som är upphandlad. Efter alla påhopp är det knappt att man törs tala om vad Vänsterpartiet står för. Miljöpartisten Mikael Johansson pratade i ett mycket kort anförande om kraftigt höjda dieselskatter. I budgetöverenskommelsen är de övriga två partierna inte alls överens om detta, och t.o.m. Miljöpartiet har rättat in sig i ledet. Vad är det för skillnad mellan att i budgetdebatten föra fram sin linje eller att göra det i en reservation? Hedervärt! Statsmannalikt! Jag tycker inte att det påhoppet var värt dessa epitet. I denna talarstol stod Göran Persson för drygt ett år sedan och läste upp regeringsförklaringen. Då sade han bl.a. att vi av miljöskäl måste föra över gods från väg till järnväg. En utmärkt föresats, tycker jag och Men vad händer just nu? På två år har lastbilstrafiken ökat med 9,5 % medan mängden gods på järnväg ligger stilla eller ökar någon ynka procent. Fram till år 2010 förutspår SIKA att lastbilstrafiken kommer att öka med ca 40 % och järnvägstrafiken tros öka med i bästa fall ca 5 %. Vad blev det av din stolta deklaration, Göran Persson? Någon framtidstro utmärker inte heller Jan Sundling, den nytillträdde chefen för SJ Gods, eller Green Cargo som man håller på att döpa om sig till. Han kommer ifrån SAS, och jag vet inte om det betyder någonting. Men han framhåller i en intervju att hans företag varken kan eller vill ta åt sig mera gods. Infrastrukturen, spåren, räcker inte och företagets kapacitet är redan utnyttjad över bristningsgränsen. Jan Sundling konstaterar att SJ i dag transporterar mer gods än man någonsin tidigare har gjort och att man inte klarar mer. Det finns inte lok. Det finns inte lokförare. Det finns inte vagnar. Dessutom har man inte ekonomi som tillåter stora investeringar. Och bangårdarna räcker inte till. Den stora godsbangården i Hallsberg är inte dimensionerad fast den nyligen är ombyggd. För att få ordning på dessa förhållanden finns det bara en sak att göra, säger Jan Sundling, och det är att minska verksamheten till en nivå som man kan klara med kvalitet. Vilken företagsledare som helst som uttalar sig så negativt om sitt företag skulle antagligen få sparken. Men Jan Sundling får sitta kvar. Och varför det? Jo, han fullgör det uppdrag som han har fått av regering och riksdag, nämligen att driva SJ företagsekonomiskt och dra in så mycket pengar som möjligt till staten. Det lyckas han inte heller speciellt bra med. SJ Gods får ofta röda siffror och borde väl helst läggas ned omedelbart. Då skulle man få balans i räkenskaperna. Hur ska vi bete oss, Göran Persson, för att leva upp till dina stolta ord i regeringsförklaringen? Jag utgår från att du står fast vid den. Jag hoppas också att du håller med mig om att om vi traskar vidare i nuvarande hjulspår löser vi inte detta. Det är inte fruktbart, Jan-Evert Rådhström, att träta om ifall vi ska ha en avreglering av godstrafiken på järnväg och en bolagisering av SJ. Där är vi nu. Spåren förskräcker när det gäller vidare avregleringar. Jag behöver bara nämna Citypendeln och Sydvästen. Nu är vi här, och nu gäller det att gemensamt titta framåt. Vi har ett alldeles utmärkt transportpolitiskt beslut antaget av riksdagen våren 1998. Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet. Det finns också fem delmål, varav jag vill nämna ett. Det gäller en god miljö. När man bygger en ny väg eller järnväg i Sverige är Vägverket och Banverket tvungna att bedöma den samhällsekonomiska nyttan innan pengar anslås. Men i fråga om trafiken på järnväg gäller det någonting helt annat. Då är SJ ålagt att det hela ska drivas företagsekonomiskt. Det betyder att SJ har fått avskeda personal och centralisera verksamheten. Man har gjort jätteinvesteringar i godsbangården i Hallsberg, men det räcker inte till. Samtidigt står en modern, fullt utrustad rangerbangård i det närmaste öde uppe i Ånge där Norrlandstågen på väg söderut lika gärna kunde växlas ihop. Några investeringar i ny rullande materiel har inte skett på många år. Jan-Evert Rådhström tog upp pendlingen på Mälarbanan - helt rätt. För ett år sedan var det pendlarna från Eskilstuna som hade detta problem. Visserligen håller man på att handla upp ny materiel, men det tar alldeles för lång tid. X 2000-tågen är alldeles för få. De går i så tajta omlopp att tillsynen blir lidande. Jag måste säga att jag hyser viss oro för säkerheten. Så hårt utnyttjas dessa tåg. Att SJ står handfallet inför framtiden är inte konstigt när det kortsiktiga lönsamhetskravet från statsmakterna dikterar villkoren. Vad vill då Vänsterpartiet göra? Jag tycker att det vore uppfriskande om socialdemokraterna kunde erkänna att man skulle komma framåt om man slog in på vår kurs. Det frestar väl på naturligtvis, men vi är inte ensamma om dessa tankegångar. Miljöpartiet har dem och EU har dem. Såvitt jag kunde utröna av Jan Evert Rådhströms anförande har också moderaterna det. Man ska se samhällsekonomiskt på transportsektorn. Staten bör svara för infrastrukturen. Sedan får varje trafikslag betala för den skada som den åsamkar samhället. Jag är överens med Jan-Evert Rådhström om detta. Men då ska man räkna in miljöutsläpp, trafikolyckor och vägslitage. Den som kör på en sämre diesel får skatta mer. EU är helt inne på att vi ska göra så här. Tyskland överväger t.o.m. att återinföra kilometerskatten. Det är lätt som en plätt, nu när det finns GPS-utrustning i nästan varje lastbil. Vi tycker att det skulle vara kul om Sverige ville driva detta under ordförandeskapet med stöd av två annars relativt EU fientliga partier. Eller ska vi överlämna ett samhälle åt våra barn där koldioxidutsläppen förstör vår miljö och småpartiklarna i dieseln tillåts förorsaka cancer hos kanske tusentals människor? Slutligen lite grann om moderaterna. Moderaterna anser att Botniabanan inte bör komma till stånd. Banhållningsanslaget bör minska med 700 miljoner. Jag undrar vad de stora företagen som är SJ:s största kunder säger om en höjning av banavgifterna. Det gäller Assi Domän, SCA, Holmen, Stora och Avesta Sheffild. De kanske hotar med att flytta utomlands, Sedan tänker moderaterna dra ned på rikstrafikens anslag med 200 miljoner. Jag tror att folk, framför allt i glesbygden, väldigt gärna skulle vilja veta vilka järnvägar som ni vill lägga ned. Folkpartiet föreslår en ofattbar minskning av anslaget från 6,3 miljarder till 4,3 miljarder, en minskning med nästan 33 %. Hur många människor tänker Folkpartiets framtidsvision?

Fru talman! Sture Arnesson inledde med att säga att jag var dåligt påläst. Visst är det så att SJ inte automatiskt har trafikeringsrätt, men det innebär också att man inte behöver gå ut och konkurrensutsätta trafiken på en linje. Den kan automatiskt gå till Nu när det är borttaget, vill Sture Arnesson då fullfölja det så att han kan ställa sig bakom Moderaternas tankar och förslag? Kommer Sture Arnesson alltid att driva att varje linje kommer att konkurrensutsättas på marknaden när avtalsperioden har gått ut? Det är en klar fråga. Sedan säger Sture Arnesson att vi är emot Botniabanan. Ja, vi är emot att den kom till på det sättet att man gick emot den prioritering som man kanske kunde ha ansett att den skulle haft. Kan Sture Arnesson i talarstolen också säga att det är betydligt bättre med den prioritering som är gjord, att vi bygger Botniabanan i stället för att vi löser getingmidjan i Stockholm med det trafikkaos som det innebär och som kommer att drabba hela vårt land? Är det Vänsterpartiets prioritering?
Fru talman! Det är så, Jan-Evert Rådhström, att en bana som en gång har upphandlats återgår inte automatiskt till SJ. Däremot blir den naturligtvis föremål för en ny upphandling, och då får ju SJ vara med och konkurrera precis som de privata företagen. Vad gäller att prioritera mellan Botniabanan och getingmidjan säger Vänsterpartiet ja till bägge projekten. Men jag kan väl avslöja att vi är mycket tveksamma till statens engagemang när det gäller citytunneln i Malmö, som ser ut att braka i väg när det gäller pengarna.
Fru talman! Vi kan konstatera att stockholmarna och människorna i övriga landet åtminstone vet att Vänsterpartiet i det här läget, med den knappa investeringsvolym som finns prioriterar Botniabanan före getingmidjan här i Stockholm. Det är väl så vi får bedöma situationen när vi ser att byggandet av den har kommit i gång. Sture Arnesson frågar också vad näringen skulle säga om vi höjde banavgifterna. Vi begär i ett första skede en återgång till de banavgifter som var tidigare. Då var det inget företag som flöt ut ur Sverige på grund av banavgifterna. Men, Sture Arnesson, vi hade en Vänersjöfart som faktiskt fungerade.

Det blir konsekvensen.
Fru talman! Först konstaterar jag att det är 700 miljoner. Dessa pengar måste tas någonstans, och det brukar vara transportköparna som får stå för kostnaderna. När det gäller Vänersjöfarten vill jag poängtera för Jan-Evert Rådhström att Stora har bestämt att man uppe vid Kvarnsveden och Domnarvet ska satsa på järnväg ned till Göteborg för vidare transport. Det enda som har skett är att Skoghall och Grums har hakat på detta, och det är ganska naturligt. Det är ett fungerande system. Man kopplar på sina vagnar på de här tågen. Det här tror jag att man skulle ha gjort oavsett ekonomin. Botniabanan är oerhört viktig. Det är en hel landsända som har nytta av den. Det handlar inte bara om samhällsekonomi utan också om regionalpolitik. Där ska rulla ett antal godståg. Dessutom kommer Umeå att få utmärkta förbindelser. Ett tag tänkte man dra en linje vid Gävle och tänkte inte köra tågen norr om Gävle. X 2000-trafiken till och från Sundsvall är en enorm succé. Jag är övertygad om att X 2000 till en stad som expanderar oerhört i dag, Umeå, också kommer att bli en stor succé.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 9. Givetvis står jag bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till denna reservation. Fru talman! Människan är i grunden en social varelse, vilket bl.a. visar sig i att vi i alla tider har använts oss av olika färd och kommunikationsmedel för att möta varandra. För varje nytt kommunikationssystem som vi har uppfunnit eller tagit i bruk har trycket på det gamla ökat, vilket gör att behovet av förbättrade kommunikationer alltid verkar att öka. Detta syns bl.a. på hur telefonen inte innebar mindre resande, utan människor ville efter en tid se den man kommunicerade med. På samma sätt verkar det finnas ett klart samband mellan Internet och ett ökat flyg och järnvägsresande. Den globala byn som verkar leva sitt eget liv på nätet skapar behov av att mötas och umgås i verkligheten. Fru talman! Utifrån denna verklighetsanalys strävar vi kristdemokrater efter att det ska bli så enkelt som möjligt för människor att kommunicera, oavsett om det handlar om modern IT eller om det äldsta färdsättet som existerar, nämligen stigen. Vår budget innehåller därför konkreta förslag på hur Sveriges alla stigar ska kunna förbättras och rustas upp, vilket gör att vi närmar oss nollvisionen. Förutom att vi vill satsa mer resurser på våra vägar satsar vi ytterligare 450 miljoner under tre år på upprustning av järnvägsnätet. Vår uppfattning är att järnvägen genom en aktiv järnvägspolitik kan fortsätta att vara ett bra och miljövänligt alternativ till både gods och persontrafik på väg. Det finns i dag otaliga exempel på hur nyinvesteringar lett till ett ökat järnvägsresande och hur järnvägen lyckats med att vara ett både bra och trivsamt färdmedel. Här räcker det egentligen att peka på sträckan Göteborg-Stockholm, där resandet ökat drastiskt de senaste tio åren. Andra lyckade exempel är Mälarbanan och Kustpilen. Utifrån det här perspektivet har det varit självklart för oss kristdemokrater att inta en öppen hållning gentemot nya projekt som Botniabanan, Svealandsbanan, Europakorridoren m.fl. Det är viktigt att vi ser på dem utifrån detta positiva perspektiv. Fru talman! Förutom att järnvägen är ett alternativ till övriga kommunikationer, anser vi att järnvägen är ett nödvändigt och bra komplement till andra trafikslag. Det är intressant att se hur näringen redan i dag använder sig av järnvägen för långväga gods, medan lastbilar fördelar gods från järnvägens godsterminaler. Det är en bra och resurseffektiv verksamhet som vi anser bör uppmuntras så att nya samarbeten mellan trafikslagen utvecklas. Ett annat exempel på samverkan är när järnvägen likt Arlandabanan dras via flygplatser, vilket gör att flyget och järnvägen samverkar på ett sådant sätt att trafiken runt våra storstadsregioner underlättas. Även detta är en bra samverkan. Vi anser därför att det är bra om man även i framtiden vid planering av nya järnvägsbyggnationer ser på möjligheten att knyta samman järnvägen med flyget. Förutom på sträckan Stockholm-Arlanda borde detta enligt vår mening vara möjligt på sträckan Fru talman! Ska vi lyckas genomföra alla de projekt som borde genomföras för att järnvägen ska bli ett modernt och effektivt kommunikationsmedel, räcker det inte att vi förlitar oss på enbart statliga anslag. Vi behöver se på nya möjligheter att samarbeta mellan olika parter. Även om Riksdagens revisorer har pekat på uppenbara brister i tidigare genomförda projekt är det nödvändigt att vi hittar en väl fungerande lösning där näringslivet och staten kan samarbeta kring viktiga infrastrukturella satsningar. Vi kristdemokrater är därför även framgent positiva till olika PPP-lösningar inom järnvägssektorn. Fru talman! Detta innebär dock inte att vi är positiva till att spelreglerna förändras i efterhand. Vi anser därför alltjämt att Öresundsbron ska bära sina egna kostnader och att det är fel att man nu låter hela landet vara med och betala bron genom höjda bananslag. Majoritetens resonemang om att det är brukligt att vi bär bördor lika och solidariskt har ingen bärighet på detta projekt då det var utlyft ur den ordinarie planeringen och skulle finansieras som ett PPP projekt. Ska denna typ av satsningar vara gångbara måste vi hålla isär de olika banavsnitten. Fru talman! Vi kristdemokrater känner stor tveksamhet inför den planerade citytunneln. Vi kräver att alternativ till Citytunneln redovisas eftersom detta projekt redan visar på avsevärt ökade byggkostnader. Vi känner också en stor oro över de anslagsbesparingar som regeringen genomför för Banverket. Enligt de signaler vi tar del av finns det redan projekt som försenats på grund av att man inte hinner med att administrera projekten. Banverket måste enligt vår mening ha rimliga resurser så att man har möjlighet att påbörja de utbyggnationer som beslutats. Vi förväntar oss därför att utskottet noga följer upp denna förändring och reagerar om den får negativa konsekvenser för Banverkets verksamhet. Fru talman! När det gäller de olika tågoperatörer som verkar i landet är det enligt vår mening ytterst viktigt att man verkar på en marknad med lika villkor. Vi anser därför att det är positivt att kammaren redan tidigare i år har beslutat att SJ ska bolagiseras. Samtidigt beklagar vi att SJ nu får en särställning, då man även framgent har förtur på olika linjer i landet. Det är SJ som avgör vilka linjer som i praktiken ska konkurrensutsättas. Samtidigt med denna fortsatta avreglering är det viktigt att man fortsätter att följa upp hur det fungerar för resenärerna. Det är inte bra när resenärer upplever att avreglering enbart blir till deras nackdel. Administrativa problem omkring bokning och biljettförsäljning måste därför snarast lösas så att kunderna får möjlighet att på ett positivt sätt dra fördel av den konkurrens som numera finns inom järnvägen. Vi anser även att förutsättningarna att införa slot-tider mellan de mest attraktiva destinationerna bör utredas. Fru talman! Järnvägen har stått inför stora och spännande utmaningar inför framtiden, men det är min bestämda uppfattning att järnvägen kommer att lyckas bli ett miljövänligt, konkurrenskraftigt och trevligt transportsystem. Fru talman! Jag har också ett par andra saker som jag vill ta upp. Personligen blev jag både illa berörd och väldigt upprörd när jag tidigare i dag lyssnade på hur Karin Svensson Smith så hårt gav sig på vägarna. Det må vara lätt att göra det när man cyklar omkring i Lund, men nu verkar det som om hon är ute cyklar i hela landet vad gäller trafikfrågor. För många av oss som bor vid vägar eller i närheten av vägar där människor förlorar livet och förolyckas känns det som en djup besvikelse att få höra detta. Jag vill samtidigt lyfta på hatten för Mikael Johanssons inlägg, som var både tydligt och konkret. Det är lite förvånande att det tog hela två år innan de som samarbetar med Vänstern reagerar. För det är en sak att förhandla, och det är väldigt enkelt att efteråt gå omkring och säga: Om vi bara fick bestämma mer hade det genast varit mycket bättre.
Jag vill påpeka att utskottet självt har valt att dela upp debatten i olika avsnitt. Därför bör inläggen handla om det avsnitt som nu diskuteras.
Fru talman! Jag vill bara väldigt kort kommentera detta. Jag tyckte att det framgick väldigt tydligt av Hans Stenbergs inlägg, och även vad gäller vår inställning, att vi nu har prioriterat underhållsåtgärder på vägarna. Vi har prioriterat tjälsäkring och bäringsåtgärder. Jag kan tala om att Värmland har fått 90 miljoner kronor till sina dåliga vägar tack vare de här prioriteringarna. Det sitter en vägdirektör i Karlstad som är glad över detta. Annars hade de pengarna hamnat på E 6:an norr om Uddevalla.
Tack. Jag vill en gång till påminna om att detta avsnitt avser järnvägar. Utskottet har självt valt bort möjligheten att göra den här avvägningen i debatten.

Fru talman! Järnvägstrafiken har sin givna plats i transportsystemet både för person och godstransporter. Det gäller särskilt om man som vi i Centerpartiet vill se ett grönare, mer miljöanpassat transportsystem. Det är därför väldigt allvarligt att stomnätsplanen, som fastställdes så sent som 1998, redan har spruckit. Den goda utveckling som järnvägen har haft stannar upp, och den framtida potentialen tas inte till vara med den förda politiken. Här är det på sin plats att rikta kritik mot regeringen för att man har sölat så länge med infrastrukturpropositionen. Nu har vi fått ett besked i dag av Björn Rosengren om att den kommer hösten 2001. Men det är ingen tvekan om att det har skadat både vägsektorn och järnvägssektorn att den har blivit så mycket försenad. Främst ur miljösynpunkt, men också för att minska belastningen på vägnätet, är det angeläget att den långväga godstrafiken i större utsträckning än i dag förs över från vägar till järnvägar eller sjöfart där så är möjligt. Betoningen på "där så är möjligt" är viktig. För det är inte möjligt att flytta gods från väg till järnväg i alla delar av vårt land och hur som helst. Det kräver fortsatt arbete med att förbättra möjligheterna för bl.a. kombitrafik. Tyvärr går inte utvecklingen alls rätt väg när det gäller godstransporterna. De prognoser som gjorts visar att lastbilstrafiken under den kommande tioårsperioden kommer att öka med nära 40 %. Motsvarande siffra för järnvägen är 8 %. Det hade ur miljösynpunkt och med tanke på slitaget på våra vägar varit mycket bättre om siffrorna hade varit de omvända. Trots att järnvägen alltså ökar minskar dessvärre järnvägens andel av godstransporterna enligt en rapport som vi har fått ta del av från SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys. Nästan hälften av transportarbetet i Sverige beräknas år 2010 gå på lastbil medan järnvägens andel minskar med 2 % till Låt mig i det sammanhanget precis som andra talare före mig med förvåning notera den artikel som vi kunde läsa i Åkeritidningen, en intervju med den nya chefen för SJ Gods. Där säger han att vi inte klarar mer gods. Green Cargo varken kan eller vill ta åt sig mer gods - man vill alltså inte ta åt sig mer gods. Systemet är fullt, säger han. Ett så statiskt och stelt resonemang av en tung företagsledare är förskräckande och överraskande, måste jag säga. Om uttalandena i den här tidningen är korrekt återgivna måste det rimligen få konsekvenser för SJ som företag. Följderna av uteblivna investeringar i våra järnvägar blir att än mer trafik flyttas till våra redan hårt belastade vägar, som jag tidigare sade. En sådan utveckling måste rimligen hejdas om vi menar allvar med att skapa ett miljöanpassat och grönt transportsystem. Det behövs mer pengar till investeringar i våra järnvägar. Centerpartiet anslår totalt 700 miljoner kronor mer per år till järnvägarna än vad vänstermajoriteten gör. Sverige måste också i EU vara pådrivande för att samordningen mellan de nationella järnvägarna ska bli bättre så att även långväga godstransporter inom EU kan flyttas till järnväg. Det är lite förvånande, tycker jag, att andra partier i sina motioner på det här området har dragit ned på pengarna till järnvägarna när vi borde vara överens om att det behövs mer resurser för att få fart på järnvägstrafiken. Alla har vi tagit del av det brev chefen för Banverket, Bo Bylund, skickade till kommuner och länsstyrelser samt trafikutskottet och Näringsdepartementet för en tid sedan. Där talade man om att det i princip är tvärstopp för investeringar i järnvägen. Det är en väldigt olycklig utveckling. Den svenska järnvägstrafiken har ju kommit att spela en allt viktigare roll för framför allt persontransporter både vid rekreationsresor och arbetsresor. Möjligheten till arbetspendling med tåg är många gånger en avgörande förutsättning för att människor ska kunna bo kvar där de vill och samtidigt bredda sin arbetsmarknad. Det har jag kunnat konstatera bl.a. i mitt eget hemlän Gävleborg, där snabbtåg på Ostkustbanan nu snart följs av regionala snabbtåg, de s.k. Reginatågen, på stambanan. Därmed följer också att arbetsmarknadsregionen har kunnat utvidgas ordentligt. Med ett ökat resande på tåg minskar belastningen på våra vägar samtidigt som trafik på järnväg är miljömässigt bättre än vägtransporter. Svealandsbanan här i regionen är ett lysande exempel på järnvägens stora potential. När järnvägen garanterar snabb restid kommer också resenärerna. Denna positiva utveckling är också synlig på andra sidan Mälaren där Mälarbanan finns, även om de utlovade snabbtågen nu försenas kraftigt. Banan finns klar för snabbtåg i augusti 2001, medan de nya tågseten befaras bli försenade med upp till två år. Planeringen och samordningen måste naturligtvis förbättras så att sådant här inte händer igen på andra håll i landet. Den positiva utveckling som vi har sett med Svealandsbanan och i södra Norrland kan och måste komma även andra delar av landet till del. Ambitionen ska vara hög vad gäller att ha fungerande järnvägstrafik i hela landet, både i nord-sydlig riktning och i öst-västlig riktning. Och där kan jag instämma i vad tidigare talare har varit inne på, nämligen att vi självfallet också måste få en lösning när det gäller getingmidjan här i Stockholm som är av stor betydelse för hela landet. I början av 1990-talet ägde en väldigt nödvändig upprustning av järnvägsnätet rum. Mycket pengar investerades för att kunna höja hastigheten, öka säkerheten och kapaciteten. Utslagen av dessa investeringar är mycket goda. Under slutet av 1990-talet har dock minskade anslag och ökad trafik medfört att järnvägsnätet till stora delar är hårt utnyttjat. Likaså kan inte den fulla järnvägspotentialen tas till vara. Denna utveckling kommer att förstärkas om inte anslagen ökas. Som jag tidigare nämnde avsätter vårt parti 700 miljoner kronor mer per år till järnvägarna än vad vänstermajoriteten gör. Låt mig i detta sammanhang fråga: Hur kan Sture Vänsterpartiet och Miljöpartiet vara nöjda med den väldigt försiktiga satsning som görs på detta område i årets budgetproposition? Fru talman! Jag vill säga några ord om Öresundsbron och övervältringen av kostnaderna i detta sammanhang. Vi har tidigare talat om detta i kammaren, och Centerpartiet och övriga oppositionspartiers åsikt är klar, nämligen att det inte är rimligt att skattebetalare och tågresenärer i hela landet får bära delar av kostnaderna för Öresundsbron då det strider mot det ursprungliga avtalet mellan Sverige och Danmark. Genom att ålägga Banverket att inleverera 225 miljoner kronor per år till Öresundsbron frångicks det ursprungliga avtalet med Danmark. Detta avtal var egentligen entydigt, att de som nyttjar bron ska betala för det. Banverket har ju för att täcka sitt bortfall fått rätt att höja banavgifterna med totalt 105 miljoner kronor och samtidigt fått ett extra anslag om 120 miljoner kronor årligen. De höjda banavgifterna drabbar tågresenärer och godsköpare i hela landet. Det extra anslaget om 120 miljoner kronor per år bör läggas på angelägna satsningar i andra delar av landet. Att landets alla tågresenärer och godsköpare ska vara med och betala Öresundsbron är enligt vår uppfattning fel. Det leder till att järnvägstrafikens konkurrenskraft försämras, något som inte är önskvärt och som försvårar möjligheterna att öka andelen kollektivt resande. Fru talman! Jag ska säga något om SJ:s trafikeringsrätt som också har berörts av andra talare. Detta ger i dag SJ ett monopol på alla lönsamma järnvägslinjer, och man har också rätt att efter det att avtalstiden för upphandlad trafik löpt ut återta trafikeringsrätten, vilket vi har sett exempel på på Västkustbanan. Jag tror inte att ens SJ:s ledning tycker att detta är en bra ordning, utan man måste snarast få till stånd en annan ordning på detta område. Centerpartiet bejakar utvecklingen med konkurrensutsatt trafik. Det nuvarande läget är inte tillfredsställande. En stegvis konkurrensutsättning av persontrafiken på alla järnvägslinjer bör genomföras. Och det är mycket viktigt att övergången till ett nytt system med konkurrensutsatt trafik på alla linjer sker på ett sådant sätt att trafikförsörjningen säkerställs i hela landet. Därför måste denna stegvisa övergång med nödvändighet ske med god framförhållning så att alla aktörer på marknaden har tid att förbereda sig för den förändrade situationen. Slutligen, fru talman, vill jag nämna möjligheterna till finansiering av infrastrukturprojekt med hjälp av den s.k. PPP-modellen, som också har berörts i den tidigare debatten. Jag vet att en grupp på Näringsdepartementet har arbetat med frågan. Möjligen är man inte riktigt klar eftersom ingenting har presenteras. I detta läge vill jag understryka vikten av att ett antal projekt som kan finansieras med hjälp av partnerskap mellan privata och offentliga intressen snarast presenteras, så att vi får ett underlag för utvärdering av metoden. Centerpartiet ser gärna att vi tar fram järnvägsprojekt för denna sorts finansiering, och jag hoppas att några av de projekt som startas blir järnvägsprojekt. Som lämpliga projekt har vi föreslagit bl.a. det tredje spåret här i Stockholm och Nyköping/Östgötalänken. Järnvägen är en stor nationell resurs som måste värnas och utvecklas. Dessvärre verkar regeringen och samarbetspartierna inte riktigt prioritera detta område, vilket jag beklagar. För järnvägens skull behövs ett starkt Centerinflytande, och jag skulle gärna se att ni tar fasta på våra förslag i årets budgetmotion. Fru talman! Med detta vill jag än en gång yrka bifall till reservation 9 samt även till reservation 11.
Fru talman! Jag har ett kort påpekande, eftersom Vänsterpartiet apostroferades. Vi hade naturligtvis velat ha mer pengar till järnvägarna, och vi hoppas att vi, om vi fortsätter samarbetet, ska kunna finna utrymme för det i kommande budgetar.
Fru talman! Jag förstår att Sture Arnesson vinnlägger sig om en ödmjuk ton, men detta var väl försiktigt i överkant, Sture Arnesson? Jag hoppas verkligen att Vänsterpartiet är berett att stå på barrikaderna för mer pengar till järnvägstrafiken om man har ambitionen att skapa ett miljöanpassat och grönare transportsystem. Karin Svensson Smiths tidigare exempel från USA där man faktiskt har 50 % av godstrafiken på järnväg visar ju att det går att åstadkomma resultat på detta område om bara viljan finns.

Fru talman! Järnvägarna är en kraftig pulsåder i det svenska kommunikationsnätet och inte heller utbytbar. Den behöver utvecklas och förnyas. Om några år kan det svenska järnvägsnätet fira 150 1800-talets senare hälft var av avgörande betydelse för att Sverige kunde gå från ett bondesamhälle till ett modernt industri och välfärdssamhälle. Under flera årtionden på 1900-talet dömdes järnvägen ut, och flera järnvägssträckor lades ned och ersattes av andra transportalternativ. I dag upplever vi en renässans för järnvägen, och vi ser på järnvägen som ett energieffektivt och trafiksäkert transportsystem. Energiförbrukningen är låg per personkilometer och per tonkilometer. Miljöpåverkan är liten när det gäller utsläpp i luften, förutsatt att använd elenergi inte framställts i fossileldade kraftverk. Dieseldrivna lok och motorvagnar kan dock vara en källa till en del miljöproblem. De kan dock avsevärt reduceras med modern teknik. Miljöpåverkan i form av buller, vibrationer och markskador från järnvägarna är däremot kraftig. Problem av den arten får inte viftas undan, och här behövs mer forskning och utvecklingsarbete. Staten ska även fortsättningsvis upphandla den järnvägstrafik som är olönsam. Fortsatt avreglering bör resultera i att upphandlingen sker till lägre samhällskostnad. Folkpartiet anser att en fortsatt avreglering av järnvägstrafiken medför stora fördelar. Konkurrens gynnar kunder och på sikt sektorns modernisering och attraktionskraft. Erfarenheterna hittills av konkurrensen vid länstrafikhuvudmännens upphandling är att trafikkostnaderna har kunnat sänkas avsevärt till nytta för såväl skattebetalare som resenärer. Nya operatörer har också kunnat etablera sig, och ett stelt monopolsystem har kunnat ersättas med flexibilitet och modernare företagsformer. Problem har dock förekommit för vissa av de nya operatörerna, bl.a. för Västkustbanan och Stockholms pendeltågsnät, medan andra har fungerat bättre. Detta förhållande ändrar inte Folkpartiets grundläggande positiva hållning till avreglering av järnvägstrafiken. Vi anser att järnvägssträckorna måste konkurrensutsättas. Riksdagen bör därför besluta om en avreglering av all persontrafik på järnväg. Banverket bör i sin policy sträva efter att främja konkurrens på järnvägarna genom att se till att fördelning av tåglägen genomförs på ett neutralt sätt. Det får inte bli så att SJ:s trafik har företräde framför andra operatörer på spåren. Den dominerande ställning som SJ har på persontrafikområdet har synts tydligt. Biljettpriserna och rabattreglerna är så krångliga att mindre miljövänliga transportmedel ofta framstår som bättre för kunderna. Konsekvenserna av detta blir att ännu färre väljer att åka tåg och i stället väljer transportslag som är mer skadliga för miljön. Fru talman! Jag tror också att järnvägstrafiken måste bli mer internationell. Järnvägssektorn har av tradition varit mycket nationell. Det har gällt operatörer men även materiel. Signalsystem, förarplatser och elsystem har inte ens en gemensam europeisk standard. Det är ett hinder för en rationell utveckling av järnvägstrafik och en konkurrensnackdel jämfört med andra trafikslag. Förar och lokbyten är oftast nödvändiga vid gränspassager. Sådant försenar och fördyrar den internationella trafiken. Och det är angeläget att regeringen driver på en snabb utveckling inom Införandet av europeiska järnvägskorridorer för godstrafik samt för en likartad avgiftssättning är viktiga inslag i en sådan här process. Vi ser gärna att det tillkommer järnvägsoperatörer som kan trafikera flera länder. Öresundsbron öppnades ju för järnvägstrafik i somras. Det innebar att järnvägstrafiken mellan Sverige och Danmark integrerades och det är positivt. Nu kan man t.ex. ta X 2000-tåget från Stockholm direkt till Köpenhamn, eller omvänt, utan byte. Som ett nästa steg borde man gå vidare och bygga en järnvägsförbindelse mellan Kastrups och Sturups flygplatser för att kunna utnyttja dessa flygplatser mer effektivt. Även när det gäller en i strategisk mening stärkt järnvägstrafik är det nödvändigt att sträva efter en optimering av detta trafikslag. Sveriges stora yta, glesa befolkning och fåtaliga storstadsområden ger en "ojämn" förutsättning för en heltäckande järnvägstrafik. Rätt hanterad kan dock spårtrafiken stärkas såväl relativt som i absoluta tal. Ekonomiskt bör även här finansiering enligt den s.k. PPP-modellen vara ett gott komplement. Med framgång skulle den kunna komma till användning även här. Fru talman! Jag har anmält Folkpartiets hållning och står bakom alla reservationer där Folkpartiet finns med. Jag har redan yrkat bifall till de reservationer för vilka vi finner att det är särskilt viktigt med kammarens särskilda prövning.
Fru talman! Jag vet inte vilken gång i ordningen det är som vi ser en präktig folkpartistisk saltomortal i trafikpolitiken. Först hör vi en lovsång till järnvägen, med en historisk utblick och internationella inslag. Vi måste stärka järnvägen, heter det. Men sedan kommer vi till Folkpartiets praktiska tillämpning av det hela. Banverket har ju slimmat sin organisation, såvitt jag förstår, så långt det går. I praktiken har vi, med det beslut som vi tagit i fråga om budgeten, infört ett investeringsstopp för järnvägen. I det läget vill ni alltså sänka Banverkets budget med ofattbara 2 miljarder; detta på en totalbudget om 6,3 miljarder. Kan Elver Jonsson förklara för mig var ni ska ta de pengarna?
Fru talman! I likhet med näringsministern har jag sagt, och jag upprepar det nu, att när man inte har pengar till allt gäller det att prioritera. Det mest akuta på trafikområdet är vägsidan. I förra debattomgången anmäldes hur vi ser på det. Vi har lagt nästan ett par miljarder mer än vad Sture Arnesson, regeringen och övriga stödjare av regeringen är beredda att vara med på. Sture Arnesson tappar bort en viktig bit när det gäller pengarna. Till skillnad från Vänsterpartiet vill vi ha en kompletterande finansiering. Ni talar ju ofta mot PPP-alternativet och det skulle kunna vara användbart också här.
Fru talman! Det gäller ungefär samma tema som det som Sture Arnesson tog upp. Det är lätt att instämma i Elver Jonssons fina beskrivning av järnvägens betydelse och potential. Men det blir väldigt svårt att förstå hur Folkpartiet så dramatiskt, som man ju gör i sitt budgetalternativ, kan prioritera ned pengarna till järnvägssektorn. Elver Jonsson har naturligtvis också läst brevet från Bo Bylund - att genomförandet av stomnätsplanen kraftigt försenas. Bo Bylund uttrycker att han är starkt bekymrad och bifogar en lista över större berörda projekt som kommer att bli senarelagda på grund av att man inte riktigt orkar med; detta med den budget som har varit och som regeringen har stått bakom. Nu vill Folkpartiet dra ned ytterligare, vilket verkligen är anmärkningsvärt. Jag hoppas att det är en tillfällighet och att det hela rättas till så småningom, för jag både hoppas och tror att Elver Jonsson menar allvar med sitt tal om att vi måste satsa också på järnvägen.
Fru talman! Jag tackar för instämmandet i det som Sven Bergström tycker är berömvärt. Men så kommer han till Banverkets behov av pengar och där kan man väl säga att inte heller regeringen har klarat detta - inte ens ihop med de stödpartier som nu säger sig prioritera just järnvägen. Vi har ju talat om att man borde ha ett annat koncept som skulle kunna tillföra hela infrastrukturområdet mer pengar. Det har funnits en tröghet när det gäller vår regering som ofta ser det hela mindre marknadsinriktat och affärsmässigt än vad ett liberalt parti gör i den delen, skulle jag vilja säga. När det gäller järnvägens möjligheter att bli attraktiv - jag sade inte detta tidigare men vill lägga till det nu - har turtätheten en väldigt stor betydelse. Det är det ena. Det andra är att man strategiskt lägger trafiken där stora befolkningsgrupper betjänas. Dessutom gäller det att se till att godsutbudet blir lönsamt. Jag tror att det är viktigt att vi gör en sådan selektering. Sverige är inte byggt för att ha en järnväg lokalt överallt. Därför är det viktigt att vi hittar rätta mixen.
Fru talman! Jag hade inte tänkt begära ytterligare en replik men jag blev lite orolig över vad Elver Jonsson avslutningsvis sade om att trafiken ska läggas i befolkningstäta områden. Betyder det att Folkpartiets ambitioner när det gäller detta med att låta hela Sverige leva och att skapa livskraft i hela landet ska reduceras, eller vad betyder det i praktiken? Om jag förstått det hela rätt var också Folkpartiet delaktigt i fråga om Regionalpolitiska kommitténs betänkande där man just understryker vikten av att ha en väl fungerande infrastruktur i hela landet. Där är järnvägen en nyckelfråga.
Fru talman! Som en sista replik till Sven Bergström vill jag, apropå hela Sveriges möjligheter att leva, säga att vi driver frågan hårt, precis som flera partier i riksdagen gör. Det behövs en väl fungerande infrastruktur men det betyder naturligtvis inte järnväg överallt där det är som glesast. Därför tror jag att det finns en poäng i att säga att vi ska se till att järnvägen och den spårbundna trafiken verkligen får sin chans i områden där det bor mycket folk, för där är det både rationellt och ekonomiskt möjligt att expandera. Sedan finns det avsnitt där vi av en rad andra skäl behöver ha spårtrafik men den är inte möjlig överallt. När vi var hos SIKA kunde också utskottets vice ordförande konstatera att man kunde önska att vi hade fått t.ex. godsexpansionen på spår. Men Statens institut för kommunikationsanalys säger: Tyvärr, expansionen kommer att gå på väg. Då kan vi inte bortse från det. Återigen: Det gäller att hitta rätta mixen - innebärande att det är rationellt, ekonomiskt och kundvändligt. Som jag tidigare sagt gäller det också att medverka till att vi får rätta mixen i kollektivtrafiken. Då behövs den spårbundna trafiken men också andra trafikslag behövs för att vi ska kunna leva upp till en så här hög målsättning.

Fru talman! Det skulle vara lockande att fortsätta den diskussion som fördes i det senaste replikskiftet mellan Sven Bergström och Elver Jonsson. Det framkom där att Folkpartiet - och också, vet jag, andra borgerliga partier - gärna satsar där det mesta trafikarbetet finns. Men efter fru talmannens påpekande om att vi ska hålla oss till ämnet ska jag avstå från att säga mer om väginvesteringar. Trots fru talmannens påpekande tänker jag säga några meningar om vägsystemet. Jag anser att det är vägsystemet och den trafik som rör sig inom detta system som för oss trafikpolitiker är viktigast att komma till rätta med. Därför instämmer jag inledningsvis i allt det som Hans Stenberg tidigare sade. I slutet av mitt anförande kommer jag till en sak som Hans Stenberg sade och som jag inte direkt håller med om men det tar vi alltså senare. För att klara den miljöproblematik som vi har med koldioxidutsläppen och med framkomligheten på våra vägar - hur vi snabbt kan ta oss ut ur och in i våra storstäder - måste vägnätet naturligtvis byggas ut och ha sin bärighet. Men det är kanske ännu viktigare att vi bygger ut och ser till att ha ett väl utbyggt järnvägsnät över hela landet. Annars kommer vi inte att få den rörlighet som vi eftersträvar runt våra storstäder, eller mellan våra större städer eller mellan orter som har ett stort behov av pendeltrafik. Har vi inte ett väl utbyggt järnvägsnät över stora delar av landet kommer vi inte heller att kunna erbjuda våra industrier alternativ med de långväga tyngre transporterna, ej heller erbjuda den enskilda alternativ till bilresandet vid medellånga och långa resor. Med andra ord: Kan vi inte vidmakthålla en god järnvägsstandard kommer vi ej heller att klara de miljömål och den framkomlighet som den här kammaren tidigare har uttalat sig för inom det transportpolitiska området. Utifrån det här resonemanget är det angeläget att våra stambanor byggs ut till dubbelspår och har planfria korsningar. Men det är även angeläget att det kapillära bannätet har en acceptabel standard. Det är viktigt att hanteringen av gods sker på ett rationellt sätt vid på och avlastning, att rangering sker på ett effektivt sätt. Det är också viktigt när många människor behöver förflytta sig vid samma tidpunkt att det sker på tid, att det är snyggt och tryggt, går rätt och tätt till ett överkomligt pris. Det är utifrån bl.a. det här som vi har sagt att det är nödvändigt att bygga ut Botniabanan för att få ett dubbelspår på norra stambanan för de tunga transporterna från Norrland och söderut men också för att kunna skapa persontransporter mellan större tätorter i Norrlands kustland. Det är därför det är viktigt att järnvägstrafiken runt Mälaren utvecklas. Men då möter vi problemet med getingmidjan, som varit uppe här tidigare. Nu läser vi i dagens tidningar att stockholmarna kommit överens, på socialdemokratiskt förslag. Kanske kan vi förlita oss på att regionen är överens om hur det ska ske, och då kan vi nog finna en lösning också. Problemen tidigare har ju varit att det blev maktskifte i den kommun som vi nu står i, och det gick inte att hitta några lösningar. Det var kanske en passning till Jan-Evert Rådhström. Andra sådana här problembilder som vi får anledning att återkomma till och som har varit uppe här tidigare är Hallandsåsen, Citytunneln i Malmö, men jag tänker inte kommentera dem mer för de är under utredning. Men jag tycker att det är viktigt att vi som riksdagsledamöter och transportpolitiker tar del av de utredningar som kommer fram på departementsnivå. Sven Bergström skulle t.ex. ha kunnat ta del av den utredning som näringsministern hade med sig här i bänken tidigare. Han presenterade den och sade att den utredningen var klar. Vi har tre pilotprojekt som vi ska försöka få prövade. Det är E 4 i Uppsala, norrortsleden i Stockholm och Västkustbanan som har nämnts som exempel. Jag tycker att det är beklämmande att Sven Bergström i talarstolen säger att man inte fått höra någonting från den här utredningen. Fru talman! Vad vi nu gör med det här betänkandet, som nu ligger på riksdagens bord, är att vi anslår 6,6 miljarder kronor till Sveriges järnvägar. Och det, Sven Bergström, kan inte vara lika med att det är tvärstopp för utbyggnaden av järnvägen i Sverige. Visserligen är detta mindre än vad som fanns angivet i den stomnätsplan som antogs 1998, men det är ändå en avsevärd summa för att klara det nödvändigaste inom järnvägens område. Med det nya, som är att Banverket kan använda upp till 1 % av ramen för att i samverkan med t.ex. industrier göra någonting som har anslutning till det kapillära nätet, gör vi i utskottsmajoriteten den bedömningen att de medel som nu avsätts ska kunna säkerställa en god drift och en tillfredsställande underhållsstandard på våra järnvägar. Fru talman! Jag vill kommentera några av de reservationer som ligger med anledning av betänkandet. Jag tycker att moderaternas sätt att uttrycka sig är märkligt. De verkar vurma väldigt för järnvägstrafiken och beklagar att SJ:s godstrafik inte får den utveckling som den borde ha, att inte rangerbangårdar fungerar osv. Men likafullt ska de minska anslagen för att få de här möjligheterna utbyggda. Det stämmer inte riktigt. I stället börjar de hoppa på enskilda projekt och tar naturligtvis Botniabanan. Jag ska inte gå in på den diskussion som var här med anledning av Riksdagens revisorers rapport utan de texter som finns i det särskilda yttrande som finns i betänkandet, att om man inte byggde den lånefinansierade Botniabanan då skulle alla tjälskador och andra problem med bärighet på vägsystemen i Norrland försvinna i ett nafs, då skulle man kunna använda pengarna till. Detta är inte ens som att jämföra äpplen med päron, Jan-Evert Rådhström, det är att jämföra natt med dag. Då ser vi hur fel ni har. Jan-Evert Rådhström tydligen vill, vill han höja banavgifterna. Han säger inte att han vill höja dem, han ska bara återställa dem till vad de var förut. Men det var för att vi ville utveckla järnvägstrafiken, för att komma bort ifrån mycket av koldioxidproblematiken, trängselproblemen osv. som vi för något år sedan sänkte banavgifterna. Jag tror inte att moderaterna har tänkt att utveckla järnvägstrafiken. Folkpartiet har vi också hört i debatten. De verkar ha väldigt svårt för sig att tycka att det är motiverat att ha järnvägstrafik över huvud taget. Eller är det som Elver Jonsson säger, att eftersom regeringen och samarbetspartierna inte har nått upp till stomnätsplanen kan de sänka med ytterligare flera miljarder? Nej, Elver Jonsson, man kan inte resonera så att bara därför att en part inte når till ett visst mål så ska de andra sänka ännu mera. Jag tror att den fria marknadens spelregler, som Elver Jonsson företräder, inte vill ha en järnvägstrafik. Vad det sedan gäller den reservation där moderater, kristdemokrater och folkpartister gått samman därför att de tycker att Banverkets produktionsavdelning ska bolagiseras ska jag bara hänvisa till den diskussion som Hans Stenberg hade tidigare i dag om Vägverkets produktionsavdelning. Det är bara att byta ordet "väg" i Vägverket till "ban" i Banverket med samma argumentation. För oss socialdemokrater är det viktigt att staten äger Banverkets produktion för att fortsättningsvis ha insyn och inflytande på utvecklingen så att vi har en klar kompetens för att klara ut den kostnadsbild som föreslås när nya projekt ska göras. Slutligen vad gäller de övriga reservationerna är det resonemang som Centern m.fl. företräder när det gäller kostnaden för tågtrafiken över Öresundsbron - vi har haft det här uppe flera gånger både i utskottet och här i kammaren - att man frångår ingångna avtal. Därför ska jag be att få läsa innantill direkt från det betänkande som vi behandlade i våras. Det står i betänkandet: "Det beslut som riksdagen fattat om Öresundsbron utgick från att finansieringen skulle ske med trafikantavgifter. Vad gäller järnvägen skulle avgifterna erläggas av järnvägsföretagen." Detta var SJ på svensk sida. Det är alltså liktydigt med att tågtrafiken i Sverige skulle betala kostnaden för att köra tåg över Öresundsbron. Sedan skulle man fastställa en fast avgift för respektive tågföretag. På detta sätt innebär beslutet också att det är tågtrafiken i Sverige och tågtrafiken i Danmark som betalar en fast kostnad för detta. Man har inte gått ifrån det. Skillnaden är bara att SJ inte längre är lika med all tågtrafik i Sverige, utan det finns ett antal övriga operatörer. SJ har ju knappt hälften av all tågtrafik. Jag tycker att man inte tydligare än så kan säga att vi har kvar samma avtal som vi hade från början. Det är tågtrafiken i respektive land som betalar den här broöverfarten. Med detta, fru talman, yrkar jag liksom Hans

Fru talman! Jarl Lander har en kreativ argumentation om Öresundsbron. Han säger att situationen nu är en annan än när avtalet ingicks och att man därför kan göra på det här sättet. Fråga representanter för Tågkompaniet, som kör nattåg på övre Norrland, Jarl Lander, om de tycker att deras företag ska belastas med mångmiljonbelopp för att finansiera Öresundsbron! Fråga dem som trafikerar Inlandsbanan eller järnvägarna i Jarl Landers hemlän Värmland om de tycker att det är rimligt att de ska betala trafiken över Öresundsbron! Eller ta Arlandabanan, som inte har en chans att få driva trafiken där nere! Det finns, som jag tidigare sade, inget facit i frågan hur SJ hade tänkt sig finansiera det hela, men att lägga finansieringen av Öresundsbron t.ex. på de bolag som nu bedriver järnvägstrafik i övre Norrland är en orimlighet. Det är inte jag, Jarl Lander, som säger att det är tvärstopp för investeringarna på järnvägssidan, utan Banverket självt. Vi fick den 10 oktober ett brev från Bo Bylund. Jag har det här i min hand. I det framhålls att genomförandet av stomnätsplanen försenas kraftigt och att nuvarande investeringsstrategier måste omprövas. Man bifogar också en lista över projekt som inte kommer till utförande. Det är en mycket kraftig neddragning, så nära ett tvärstopp som man kan komma. Det är klart att det är ett bekymmer för alla oss som vill utveckla järnvägstrafiken att det är på det här sättet. Jag vill ta upp två frågor till. Den första är att jag skulle vilja få Jarl Landers kommentar till SJ Gods signaler om att man varken kan eller vill ta emot mera gods vid järnvägen. Stämmer det överens med den socialdemokratiska politiken på det här området att ha ett så passivt och stelt sätt att förhålla sig till överförande av mer gods till järnväg? Den andra frågan gäller den rapport som vi har fått från SIKA och där man konstaterar att transportarbetet på lastbil kommer att bli ännu tyngre. Nästan 50 % kommer att utföras på lastbil år 2010, medan järnvägens och sjöfartens andelar minskar. Är det socialdemokratisk transportpolitik att låta den utvecklingen fortsätta?
Fru talman! Vad jag sade om kostnaden för att köra tåg på Öresundsbron var att ni från ett antal partier har påstått att vi har gått ifrån det ingångna avtalet. Jag hänvisade till vad det ingångna avtalet innebär. Det är att tågtrafiken i respektive land ska betala kostnaden för att föra tåg över bron. Det ska inte, som ni har påstått, ske genom trafikantavgifter. Med den lösning som sedan har kommit till stånd kan man naturligtvis som norrlänning eller värmlänning som åker på Fryksdalsbanan eller på någon tågresa i Norrland tycka sig bli drabbad, men det var från början tänkt att all tågtrafik i vårt land, som då utfördes av SJ, skulle belastas med den här kostnaden. SJ hade naturligtvis möjligheter att på något sätt finansiera detta, men det skulle ändå i slutänden gå ut över tågresenärerna. Så är det också i dag. Jag tycker att det inte finns någon anledning att göra det här till något märkligt. Det är fråga om samma lösning som fanns från början. Vad sedan gäller SJ:s uttalande att man inte kan ta hand om mer gods vill man naturligtvis inte göra detta om man inte har utrymme för det. Var ska man då göra av det? Vi försöker nu att förhindra en sådan här utveckling. Vi måste utveckla tågsystemen och få bättre lösningar på de banor m.m. som finns. Det har därför i årets budget avsatts 6,6 miljarder kronor till detta. Man behöver således inte med anledning av det brev som Banverket har skickat till oss och som även jag har tillgång till utgå från att det är tvärstopp. Det finns ett stort utrymme för att förbättra järnvägssystemet i vårt land.
Fru talman! Jarl Lander har, som sagt, en mycket kreativ argumentering när det gäller Öresundsbron. Med det resonemang som Jarl Lander för skulle man också kunna säga att det är rationellt att via bilskatten lägga ut trafikavgifterna på bilarna över hela landet. Så gör vi ju med banavgifterna på tågtrafiken. Vi slipper då den opraktiska utvägen att ta ut avgifter på dem som kör över bron. Jag undrar vad bilisterna runtom i hela Sverige, kanske i synnerhet i Jarl Landers och mina hemtrakter i Värmland och Hälsingland skulle tycka om detta. Det är dock precis så som det nu går till på tågområdet. Det drabbar särskilt hårt Tågkompaniet, som kör tunga tåg på övre Norrland och som inte har en chans att någon gång köra över Öresundsbron. Jarl Lander använde vidare formuleringen att vi försöker förhindra utvecklingen. Det är möjligen lite signifikativt för den socialdemokratiska politiken. Man vill inte driva utvecklingen. Man har inga visioner, utan man försöker förhindra en viss negativ utveckling. Jag menar att det är dags att bli mycket mer visionär på järnvägens område, om man ska lyckas förhindra det som Jarl Lander inte kommenterade, nämligen att allting hotar att gå över på lastbil medan järnvägens andel minskar. Om vi inte gör någonting kommer 50 % av godstransportmängderna att landa på lastbilarna år 2010. Har socialdemokraterna någon vision för att utveckla järnvägen och för att systematiskt föra över mera gods på järnväg och sjöfart, vilket är miljöriktigare än att låta alltmer gods gå på vägarna?
Fru talman! Två kommentarer till Öresundsbron och avgifterna. Sven Bergström! Enligt det första beslutet om vägtrafiken var det vägtrafikanterna över bron som skulle betala. Vad gäller järnvägen var det järnvägsföretagen som skulle betala. Så är det också fortsättningsvis. Jag har inte sagt någonting annat, och jag har inte tänkt föreslå att trafikantavgiften ska läggas på bilskatten eller något liknande. Att utveckla järnvägstrafiken är precis det som vi socialdemokrater också tidigare har försökt göra. Varför tror Sven Bergström att vi föreslog att banavgifterna skulle sänkas? Det var ju för att ge järnvägen större konkurrenskraft t.ex. gentemot lastbilar. Som många talare här har sagt ökar transporterna starkt i vårt land, framför allt på lastbilssidan. Det beror dock antagligen inte på kostnadsbilden utan på vilken typ av varor som transporteras. Det är inte bara stål, pappersmassa, papper o.d. som transporteras i vårt land utan också många mycket mer förfinade produkter, som har ett högre värde och som fraktas i mindre förpackningar. För dessa produkter är lastbilen det effektiva transportmedlet. Om SJ eller andra tågoperatörer då ska kunna konkurrera med lastbilarna, får man se på tågtransportföretagets kostnadsbild. Det som vi härifrån har möjlighet att se är de avgifter som dessa transportörer betalar till staten, dvs. banavgifterna, och dem har vi sänkt. Sven Bergströms tänkta samarbetskamrater moderaterna vill dock i stället höja de här avgifterna.

Fru talman! Jarl Lander börjar med att ifrågasätta viljan hos den majoritet i Stockholm som i dag har att lösa frågan om getingmidjan. Det är ganska självklart att man har en stor vilja att lösa problemet med getingmidjan, men frågan är vilken vilja regeringen har. Var finns de pengar som kanske behöver avsättas från statsbudgeten för att vi ska kunna klara det viktigaste projekt som vi har - det tror jag att vi är överens om - på järnvägsområdet? Var finns regeringens vilja? Jag fick inget svar från Jarl Lander, och jag hade inte heller förväntat mig det. Han pratade så väl om sänkta banavgifter och undrade om det är förnuftigt att resultatet blir att Vänersjöfarten utarmas på det sätt som sker. Det är intressant att se vad konstellationen Vänstern och Socialdemokraterna vill i frågan om banavgifter. Sture Arnesson sade tidigare att det inte har någon betydelse om vi höjer eller sänker banavgifterna eller inte gör det. Det viktiga är att man ändå ska köra från Kvarnsveden. Man kan konstatera att det då endast är fråga om en vilja att ge ett förtäckt bidrag direkt till de berörda företagen, samtidigt som man ödelägger Vänersjöfarten. Jag fick inte heller något svar på vad Jarl Lander tycker om SJ:s trafikeringsrätt. Ska det ske en upphandling automatiskt? Nu har jag ställt tre konkreta frågor till Jarl Lander, som jag hoppas att jag får svar på.
Fru talman! Antalet svar från min sida beror inte på någon ovilja att svara utan på att det är en klocka som tickar. Jag försöker hålla mig till den talartid vi är tilldelade. Jan-Evert Rådhström säger att det inte finns någon vilja från regeringen att lösa problemet med getingmidjan. Vad är det för vilja regeringen skulle ha uttryckt innan man i regionen kommer överens om var man vill dra ett spår eller en trafikled över huvud taget? Här måste vi ha lärt oss av Västkustbanans utbyggnad, att man inte kommer överens i regionerna om hur det ska se ut. I går kom man tydligen överens, på ett socialdemokratiskt initiativ, om att man kan tänka sig två tunnlar för att klara både väg och spårtrafik på utsatta ställen i den s.k. getingmidjan. Nu finns det förutsättningar att övriga parter och vi i denna kammare så småningom kanske måste vara med och finansiera, om inte stockholmarna klarar det själva. Det här är den viktigaste delen i järnvägstrafiken i landet, det håller jag med om. Men det är först nu regeringen kan komma med ett eventuellt förslag. Låt oss se fram emot vad som kan komma hösten 01. När det gäller Vänersjöfarten vill jag uppmana Jan-Evert Rådhström att läsa utredningen som Bengt K Å Johansson har gjort. Det är inte enbart de sänkta banavgifterna som är problemet för Vänersjöfarten och dess konkurrens med tågtrafiken. Det är också att de olika företag som har använt Vänersjöfarten numera transporterar sina varor på andra sätt. Rådhström är lite snett ute, liksom Hasse Stenberg var tidigare i dag. I fjol fattade vi ett beslut om att SJ inte med automatik får tillbaka trafikeringsrätten. Det ska i så fall avgöras av regeringen om trafiken ska upphandlas igen.
Fru talman! Det står i utredningen om Vänersjöfarten att banavgifterna har en stor betydelse. Jag delar uppfattningen att det inte enbart beror på dem. Jarl Lander tycker tydligen att det är okej. Jag är medveten om att det är regeringen som ska ta det slutgiltiga beslutet när det gäller SJ:s trafikeringsrätt. Men frågan återstår: Är Jarl Lander beredd att driva att det alltid ska ske en upphandling efter en anbudsperiod och att trafiken inte automatiskt ska gå till SJ utan någon som helst upphandling? Det är det som frågan gäller. Jarl Lander refererar i vår diskussion till vad Stenberg har sagt tidigare, där man läser svart till vitt. Det är stor skillnad. Här finns en mycket viktig nyans som Jarl Lander har möjlighet att redovisa i kammaren.
Fru talman! Jag tror att Jan-Evert Rådhström också läser svart till vitt. All upphandlad tågtrafik sköts av Rikstrafiken. Det handlar om all s.k. olönsam trafik. Den trafik som inte är olönsam upphandlas inte. Vem är det då som säger att en viss trafik är olönsam? Det är det tågföretag här i landet som vi själva äger. När SJ anmäler att trafik på vissa sträckor är olönsam går den till Rikstrafik för upphandling. Då är det upphandling. Men tågföretaget kan säga att det inte behövs någon upphandling. På det sättet har SJ monopol, därför att SJ avgör om trafiken är olönsam eller inte. All upphandlad trafik upphandlas också nästa gång, när avtalstiden går ut. Det är olyckligt om vi skulle bli av med Vänersjöfarten. Jag förutsätter att den diskussionen kommer i nästa block. Man kan göra en koppling till banavgifterna och hur godset som går på järnväg ser ut. Förut gick det godset i enormt stora containrar. Det var lämpligast att köra på båt redan ur den synpunkten. Nu ser godset ut på ett annat sätt. Det finns möjligheter att ta det på järnväg i stället. När tillverkaren ser att han kan frakta godset på järnväg till en lägre kostnad gör han naturligtvis det. Det har icke att göra med kostnaden för Vänersjöfarten. Det har mer att göra med hur godset ser ut.
Fru talman! Jag vill börja med att konstatera att Jarl Lander och jag inte är överens om hur vi ska tolka detta med Öresundsbron. Tågtrafiken över bron ska stå för kostnaden. Det är väl gott. Men när man delar upp Banverket och SJ ska plötsligt all tågtrafik i hela landet ta den, oavsett om den någonsin kommer över bron. Därom kan vi tvista länge till. Det är bara att konstatera att beslutet är fattat. Det kostar en hel del, och det är negativt. Vi har också en annan sida, nämligen PPP projekten. Regeringen flaggar nu för tre stycken, varav ett handlar om järnväg. Samtidigt är alla i en hel region i Västsverige, från Vänsterpartiet till Moderaterna, överens om att man vill ha PPP-projekt. Man vill ha nya satsningar. Är socialdemokraterna nöjda med dessa tre? Eller kan ni, likt oss kristdemokrater, tänka er fler projekt rätt fort? Enligt vår mening hastar det, både med projekt inom väg och järnväg. Är det inte rimligt att SJ såsom bolag spelar på lika villkor som alla andra? Jag tog upp det i mitt anförande, men jag saknar ett svar.
Fru talman! Först kostnaden för att åka med tåg över Öresundsbron: Jag vägrar att säga något mer om detta. Jag hänvisar till vad som finns i protokollet. SJ spelar på samma spelplan som de andra tågoperatörerna i landet, med en stor skillnad. SJ har möjligheten att bedriva tågtrafik om det kan ske på ekonomiskt godtagbara grunder. Säger SJ att SJ inte kan det, är det upp till alla tågoperatörer i landet likväl som andra tågoperatörer att lämna anbud till Rikstrafiken på den tågtrafiken. Alltså spelar SJ på samma spelplan. Det är på samma sätt med godstrafiken. Det mesta av godstrafiken i landet är upphandlad av olika företag. De väljer den operatör de vill. De har samma förutsättningar. Jag tror inte att vi ska gå fram så fort vad gäller PPP-projekt. En utredning på departementet har kommit fram till att vi ska prova tre olika pilotprojekt. Vi ska se om vi kan få ut samma effekt som man fick i Finland, när man gjorde motorväg mellan Lahtis och Helsingfors. Där säger man att det blev 15 % billigare och färdigställt på mycket snabbare tid. Låt oss prova först. Är det så som en del säger, att Riksdagens revisorer pekar på att det är oroligt och vi kanske drar på oss för stora skulder inför framtiden? Ta det lugnt. Låt oss prova de här tre projekten först.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Det är tydligt och konkret, framför allt vad det gäller PPP. Jag beklagar givetvis ambitionsnivån. Jag vet inte om Jarl Lander hör vad han själv säger om SJ:s lika villkor eller om jag hör konstigt. Jarl Lander säger att SJ spelar på lika villkor, förutom . Det är det som gör att det inte är lika villkor. Det är också problemet för andra operatörer. Ta exempelvis sträckningen Stockholm-Göteborg. Nu äger SJ monopol på denna sträcka. Vad hade det inneburit om även andra fick köpa sig tid? Det hade gett mer konkurrens. Det hade troligtvis ökat andelen tåg som åker mellan Stockholm och Göteborg. Det hade troligtvis även varit bra för dem som opererar i Småland. Det är kärnan i problematiken. Man säger: SJ spelar på lika villkor, men ... Kunde vi få bort "men" och "lika villkor" i den här frågan vore det trevligt.
Fru talman! Det Magnus Jacobsson här säger är: Låt tågoperatörer köra där de vill. Sedan ska vi ha någon som ska sätta start och stopptider för dem, t.ex. på Arlanda. Detta är möjligt där många människor bor och där många vill åka. Det här landet är trots allt ganska glest befolkat. Vi har långa avstånd. Det är inte rimligt att tro att vi skulle få tågoperatörer på de flesta ställen. Vi skulle få det mellan Stockholm och Göteborg, runt Mälardalen osv. Men för att vi ska kunna ha en utbyggd tågtrafik i detta land behöver vi fortfarande ha ett statligt företag som sköter det. Det är SJ bäst på. Låt oss då se till att SJ har den möjligheten. Men när SJ inte kan bedriva trafik på grund av ekonomiska villkor ska vi också upphandla den. Det är där vi har konkurrensen.

Fru talman! Anslaget för banhållning och sektorsuppgifter innebär med regeringens anslagsberäkning för år 2001 samt med regeringens beräkning av ramar för år 2002 och 2003 en lägre nivå än vad Banverket förutsatt enligt fastställd infrastrukturplan. Banverket räknar med att investeringar för ca 7 miljarder inte kommer att kunna genomföras till slutet av år 2002. Denna förskjutning av investeringsplanen påverkar förutsättningar för Banverkets verksamhet. Jag vill dock klargöra att storleken på anslagen för år 2002 och år 2003 avgörs av respektive budgetförslag som läggs på riksdagens bord hösten innan nämnda årtal. Det finns således goda möjligheter att justera upp beloppen för järnvägsinvesteringar. Riksdagen har tidigare beslutat att de delar av Banverkets verksamhet som omfattar produktionsansvar ska konkurrensutsättas och organiseras på ett sätt som garanterar konkurrensneutralitet. För att kunna möta dessa krav bygger Banverkets organisation på en tydlig rollfördelning mellan förvaltande och producerande enheter. Det innebär att förvaltningsenheterna beställer arbeten såväl av Banverkets egna producerande enheter som av externa leverantörer. Enligt vad utskottet har erfarit är Banverkets inriktning att all ny och ombyggnad samt tekniska konsulttjänster ska upphandlas i konkurrens från den 1 juli nästa år. Utskottet anser att gällande riktlinjer för Banverket tillsammans med ett fortsatt utvecklingsarbete är väl ägnade att främja en effektiv och ändamålsenlig utveckling inom järnvägsområdet. Till sist vill jag klarlägga att en speciell skrivning i budgetpropositionen inte har påverkats av Miljöpartiet. Den skrivning som jag åsyftar gäller Rikstrafikens roll. För tydlighetens skull vill jag säga att generaldirektören för Rikstrafiken en gång i tiden har varit partisekreterare för Miljöpartiet. Det gäller de allvarliga störningar i järnvägstrafiken som orsakades av att Sydvästen AB, som övertog trafiken på Västkustbanan i januari, gick i konkurs i somras. Regeringen beskriver händelseförloppet efter detta på följande sätt: Efter föredömligt snabbt genomförda förhandlingar mellan Rikstrafiken och SJ, vilka resulterade i att SJ övertog trafiken på Västkustbanan, kunde dock trafikstörningarna minimeras. Detta ser jag som ett överdrivet smörande av Miljöpartiet. Hur ska övriga generaldirektörer reagera när insatser från dem själva eller deras personal inte lyfts fram på ett sådant positivt sätt i detta offentliga dokument som budgetpropositionen utgör?

Fru talman! Jag tänker i huvudsak koncentrera mig på reservation 15, som gäller sjöfartsstödet. Det är en del av betänkandet som har väckt stort intresse och som under hösten har engagerat många personer. Jag tillhör ett parti som under alla år, och på goda grunder, har talat för en sänkt skattenivå. Jag har ofta kritiserat det svenska skattesystemet. Trots det tvingas jag i dag tala för en solidarisk skattepolitik. Detta gör jag, fru talman, i polemik med ett parti som i alla år starkt har hävdat just kravet på solidaritet i skattepolitiken, och gärna då också på en i mina ögon alltför hög nivå. Det är kanske inte så konstigt om såväl Claes-Göran Brandin som jag själv känner oss ovana i våra respektive roller här i dag. För några veckor sedan debatterades här i kammaren budgetramarna för nästa år. Den socialdemokratiske ledamoten i finansutskottet, Arne Kjörnsberg, uttryckte sig då på följande sätt: "Om vi här i riksdagen, i kommunala och landstingskommunala församlingar beslutar att vi ska göra vissa saker gemensamt, ska det betalas. Det är vi benhårda på". Jag kan hålla med Arne Kjörnsberg om detta. Det är inte alltid jag delar hans uppfattning, men i det här fallet gör jag det. Kostnader måste faktiskt betalas. Om detta handlar dagens debatt: Vem ska betala? I förra veckan debatterade kammaren ett annat förslag, det märkliga förslaget om skattereducering för utländska experter. Detta motiverade Lena Sandlin-Hedman, socialdemokrat i skatteutskottet, på följande sätt: "Om man bor i Sverige och tar del av den svenska välfärden, ska man också vara med och solidariskt finansiera den svenska välfärden. Om man vistas som utländsk expert i vårt land under ett par år, har man oftast ett annat välfärdssystem i grunden ... Det är inte rimligt att man ska ha samma skatteuttag för dessa människor". Lena Sandlin-Hedman säger också: "En annan förutsättning för att reglerna ska tillämpas är att personen inte är svensk medborgare och att personen inte har varit bosatt ... i Sverige under de närmast föregående fem kalenderåren ... De människorna får ju inte del av vår generella välfärd, vår fria utbildning, vår goda vård och omsorg och våra trygghetssystem. Regeringens förslag ... är faktiskt ganska logiskt. De här människorna tar inte del av den svenska välfärden. Därför ska de inte heller behöva vara med och finansiera den till 100 %. För personer som väljer att stanna i Sverige i mer än tre år försvagas argumenten ... Därför är det också ganska logiskt att skattelättnaden upphör efter tre år". Fru talman! Detta resonemang kan knappast kombineras med permanent och fullständig skattebefrielse för färjesjöfartens personal. Det är en grupp som bor i Sverige och som helt och fullt får del av den svenska välfärden. De har samma behov av skolor, barnomsorg, sjukvård och kommunal service. De behöver statliga pensioner, de behöver försvar och rättsväsende. Detta ska betalas. Det - Claes-Göran Brandin - är ni benhårda på. Frågan är bara: Av vem? Hur kan man ens komma på idén att föreslå att någon annan ska betala deras kostnader? Delar inte Brandin Arne Kjörnsbergs uppfattning om vikten av ett solidariskt skattesystem? Nu sägs det råda en tvångssituation i Sverige. Sverige måste göra på samma sätt som Danmark. Jag tvivlar. Det är frapperande hur ringa konkurrensen är i färjetrafiken. Bara undantagsvis går man in på varandras trafikområden. Det är heller inte så enkelt att etablera en färjelinje som man kan tro när man lyssnar på debatten. Jag vill påstå att det inte finns någon som i dag hotar Stena Line i dess trafik på Kattegatt, lika lite som det finns någon om hotar danska DFDS på Nordsjön, allra minst från Tyskland, eftersom det där knappt finns några färjerederier. I Danmark var man redan ute på subventionspolitikens såpade spång. Två färjor i trafik mellan Göteborg och Newcastle har sedan länge varit skattebefriade med motiveringen att de inte trafikerar danska hamnar. Samma skäl har anförts för två färjor som trafikerar Helsingborg och Oslo. Att de båtarna sedan ligger hela dagen förtöjda vid Langelinje i Köpenhamn, praktiskt taget inom synhåll från Folketinget, låtsas man i Danmark inte om. Med den logiken, fru talman, är det lätt att motivera vad som helst. Sverige har en nyckelroll i det här spelet. Om Sverige fattar ett beslut om skattefrihet så tvingas Finland in i samma process. I annat fall blir den svenska flaggan en bekvämlighetsflagg för det finska tonnaget. Andra länder tvingas också med, och därmed har den europeiska redareföreningen lyckats med något som ingen annan organisation har lyckats med - nämligen att helt och fullt skattebefria den egna verksamheten. Till vad nytta, fru talman? Varför ska just transporttjänster på vatten vara skattebefriade? Vi har under många år ställt oss den frågan, och vi har inte funnit någon vettig förklaring. Sjöfarten borde tvärtom vara en lönsam och livskraftig näring med goda förutsättningar att klara sig utan statligt stöd. Vad har vi då för möjligheter att agera i Sverige? Ganska många, vill jag påstå. Vi kan ta upp frågan under ordförandeperioden i vår. Vi kan ta upp den i Nordiska rådet, och vi kan ta direkta kontakter med den danska regeringen. Vi borde också få kommissionen att fundera något över vart den nuvarande stödpolitiken faktiskt leder. Det skulle inte förvåna mig, fru talman, om ett tillräckligt kraftigt agerande från svensk sida skulle få en och annan dansk skattebetalare - för de lever också under ett mycket högt skattetryck - att på allvar fråga sig om det är rimligt att deras skattepengar ska användas för att subventionera svensk export till England. Jag är inte övertygad om att de tycker det. Konsekvenserna av ett utökat sjöfartsstöd till färjorna kan bli oöverskådliga. Det är inte bara ett stöd till rederierna som införs. Detta innebär också en helt ny princip som går på tvärs med tankarna i Romfördraget, nämligen den att enskilda länder nu fritt får besluta om industristöd. Nya krav kan förväntas från andra yrkesgrupper. I första hand skulle jag tro att åkerinäringen kommer och klappar på kanslihusdörren. Ett svenskt återinförande av varvsstödet lär också bli aktuellt. Det gäller även andra verksamheter. Kommissionen har nyligen underkänt våra reducerade arbetsgivaravgifter i Norrbotten, vilket bl.a. drabbar fjällhotellen. Det kan bli svårt för kommissionen att i längden förbjuda liknande undantag, t.ex. för fjällhotell - speciellt som man i Norge nu planerar att helt momsbefria sin hotellnäring. I ett längre perspektiv, fru talman, blir detta helt ohållbart. Europa kan komma att hamna i en ny nationalstatlig stödpolitik på samma sätt som före Romfördraget, men nu inte med direkta subventioner till statliga företag utan i stället med olika former av skatteundantag. En sådan utveckling kan mycket väl leda till att hela tanken med den gemensamma marknaden långsamt tappar sitt innehåll. Fru talman! Låt mig också något uppehålla mig vid våra reservationer 16, 17 och 18, som alla rör En av de många myter som finns i transportdebatten är att transportslagen bara kompletterar varandra. Det är i grunden felaktigt. Det finns en omfattande konkurrens. Den stora ökningen av lastbilstrafiken beror inte på någon naturlag, utan är i allt väsentligt ett resultat av att kostnadsrelationerna har förändrats. Sjöfartens stora fördel är de små investeringsbehoven. Vattenvägarna är i princip gratis. Den är energieffektiv så länge man håller sig till måttliga hastigheter. Om samhället på olika sätt förändrar detta, t.ex. att genom en billig peng tillhandahålla vägar och järnvägar eller genom att ensidigt belägga sjötransporter med avgifter ska man inte bli förvånad om sjöfarten minskar och landtransporterna ökar. Det är fullständigt logiskt, och det är vad som nu sker på Vänern, på Mälaren och utmed Norrlandskusten. Man kan tvivla på klokskapen i detta eftersom det leder till nya krav på dyrbara investeringar i vägar och järnvägar - något som skattebetalarna förutsätts betala. De olika debiteringsprinciperna demonstreras tydligt av Öresundsbron. För allt gods som lämnar Sverige via någon hamn, t.ex. Trelleborg, betalar man nästan 4 kr per ton i avgift till staten. För denna kostnad, som för Trelleborgs del uppgår till flera miljoner kronor varje år, tillhandahåller staten en lysboj utanför hamninloppet. För ett tåg över Öresundsbron utgår däremot ingen sådan avgift. I stället tillhandahåller staten i princip gratis en bro för tåget för ca 19 miljarder kronor. Självfallet är detta en av förklaringarna till att godstrafiken över bron ökat med nästan Fru talman! Svenska hamnar konkurrerar också med utländska hamnar - något som är speciellt påtagligt för den transoceana trafiken. Genom de höga svenska avgifterna är risken uppenbar att transitgodset till Östersjöområdet i stället skeppas via danska och tyska hamnar. Nu i höst flyttade en stor bananimportör sin distribution för Skandinavien från Göteborg till Hamburg. Självfallet är det svenska kostnadsläget en del av anledningen, även om det kanske inte är den enda. Men det ska också sägas att alla problem inte har skapats av statliga beslut. De olika kommunerna och deras taxesättning har stor betydelse, och en föråldrad facklig struktur som ofta blir ett hinder för rationell hamndrift spelar också en väsentlig roll. Vi har i vår reservation pekat på en rad olika kostnader som vi inte anser är trafikrelaterade, och som därför inte borde belasta Sjöfartsverket och därmed sjöfarten. En minskning av verkets kostnader kan medföra att sjötransporter åter blir ett konkret alternativ, och inte bara något som omnämns i högtidstalen. För tids vinnande, fru talman, nöjer jag mig med att instämma i Lars Björkmans tidigare bifallsyrkande.

Fru talman! Stig Eriksson talar varmt om färjenäringen. Då tycker jag att det är angeläget att göra klart för kammaren att det han talar om är ett rederi, Stena Det är den svenska färjenäring han talar om. Av dessa åtta fartyg är det ett, säger ett, som befinner sig i en omedelbar konkurrenssituation med ett danskt rederi. Det är Aurora i Helsingborg. Det är inte så att det ligger en hel armada av danskflaggade färjor utanför Vinga som är beredda att köra på Göteborg. Så fungerar inte detta. I dagsläget är det en färja som möjligen kan vara konkurrensutsatt och löpa risken att skifta flagg till dansk flagg. Sedan tar Stig Eriksson upp frågan om teknik. Det är inte mer forskning som behövs för att flytta gods fram och tillbaka på båtar och lastbilar. Den tekniken har funnits länge. Det är kanske inte minst de kommunala taxorna och de fackliga strukturerna i hamnarna som lägger hinder för en effektiv kustfart.

Fru talman! Med den inställning som Stig Eriksson och hans parti har till Europasamarbetet kan jag i viss mån förstå hans uppfattning, men jag kan inte dela den. Utflaggning av en svensk färja till dansk flagg är för mig inte ett tillräckligt argument för att vända upp och ned på hela den europeiska regelstrukturen.

Fru talman! Det är glädjande att kunna yrka bifall till utskottets betänkande vad avser sjöfartsnäringen. Dock kan vi kristdemokrater inte göra det i alla delar. Vi vill ha snabbare åtgärder för Vänersjöfartens framtid. Vi är också emot ett statligt fritidsbåtsregister. Därför yrkar jag för tids vinnande bifall enbart till reservation 18. Fru talman! Nu får vi en bred uppslutning - nämligen sex av sju partier i Sveriges riksdag - som står bakom förslaget att inrätta en s.k. nettomodell för den svenska sjöfartsnäringen inkluderande färjorna. På sikt måste dock EU:s sjöfartspolitik revideras så att länderna upphör med direkta stöd till sina egna handelsflottor. Sjöfarten har en framtid för sig även utan stöd, och vi kristdemokrater vill se en utveckling mot säkrare fartyg och större miljö och säkerhetskrav på den oseriösa trafiken som förekommer runt om i världen. Vi vill också se fler fartyg använda katalysatorer och lågsvavlig diesel så att miljöpåverkan blir minimal. Den sjöfartsnäring som är baserad i EU-länderna har att konkurrera med låglöneländer och i vissa fall med mycket oseriösa och skrupelfria redare och även transportköpare som inte värderar vare sig besättning, fartyg eller miljön särskilt mycket. Inte heller den europeiska sjöfartsnäringen kan helt svära sig fri från fiffel. Detta måste bekämpas. Då, fru talman, får man ha viss förståelse för att EU för närvarande tillåter subventioner. Mot den bakgrunden måste det vara ett självmål för Sverige att helt förlita sig på marknaden och låta svenska fartyg flagga ut vind för våg. Fru talman! Detta är ett viktigt skäl för oss kristdemokrater till att stödja regeringens förslag för sjöfarten. Flera skäl redovisas i vår motion T212. Kristdemokraterna avsätter därför 400 miljoner kronor mer än regeringen under året 2001 för att inkludera färjerederierna i sjöfartsstödet, samt för att täcka upp skillnaden mellan regeringens beräkningar och Rederinämndens. Trots en stor enighet om sjöfarten finns det anledning att kritisera regeringen med stödpartier. Jag beklagar, fru talman, att näringsministern har valt att lämna kammaren under den här debatten. Det hade varit värdefullt om ministern hade varit här under hela trafikdagen och svarat på frågor och deltagit i debatten. Redan 1998 inför det sjöfartspolitiska beslutet vädjade vi om en nettomodell för sjöfarten. Det var vad socialdemokrater i regering och riksdag utlovat näringen. Detta löfte sveks och i stället kom den s.k. 1999, stod vi återigen i kammaren och propagerade för en långsiktig lösning med en nettomodell, tonnageskatt m.m. Det enda svar vi har fått i debatterna är att nuvarande sjöfartspolitik ska utvärderas först. Det är först nu i höst - eller tidig höst för att apostrofera näringsministern - efter det att Danmark beslutat om nya stöd som regeringen har vaknat till. Uppvaknandet har dock skett väldigt sakta, så sakta att regeringspartiets egna ledamöter i utskottet, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har fått ta till motioner i eget utskott för att vara säkra på att något skulle hända snabbt. Detta är ovanligt och anmärkningsvärt. Vad sjöfarten nu behöver är att få klarhet i vilka statliga spelregler som gäller och därefter kunna ägna sig åt sin verksamhet i stället för att lägga energi på att försöka övertyga politiker om nödvändigheten av en svenskflaggad handelsflotta. För det är det saken egentligen handlar om.

Slutligen, fru talman, några ord om kustsjöfarten. EU:s transportministrar har sagt sig vilja utveckla kustsjöfarten. Detta är positivt för transporterna, och Sverige med sin långa kust och långa vattendrag skulle tjäna på att kustsjöfarten fick en renässans. De olika hinder som ligger i vägen måste undanröjas. Exempelvis har konkreta förslag framlagts om större reduktion av lotsavgifter för Vänersjöfarten än de som Sjöfartsverket medgivit. Vänersjöfarten har drabbats av flera motgångar under senare år, och detta måste uppmärksammas av regeringen. Utskottets skrivning är inte nog för oss. Snabbare åtgärder måste till av regeringen. Därför delar vi reservation Centern. Tyvärr finns det exempel på kustredare som gett upp efter många års seglande både i Vänern och i
Fru talman! Det är glädjande att Johnny Gylling i princip säger att han vill ha en livskraftig och konkurrensutsatt sjöfartsnäring som lever utan stöd. Men sedan upphör modet. Sedan tar det slut. Jag vill bara tala om för Johnny Gylling att den här typen av industristöd har en förmåga att som ogräs sprida sig i alla församlingar. Har det väl en gång kommit in är det nästan omöjligt att sedan bli av med det. Inom OECD och EU har man under 20 års tid haft regler för att man ska avveckla varvsstödet. Men man lyckas aldrig komma överens sinsemellan, och därför lever det kvar. På samma sätt har vi ett helt stödpaket på jordbrukssidan och på strukturfondssidan som alla inser är felaktiga och som leder till felaktiga beslut. Men man orkar inte med att lyfta bort dem därför att särintressena är för stora. Risken är att det kommer att drabba även sjöfarten och färjesjöfarten.
Fru talman! Jag har stor respekt för Tom Heymans kunnande i sjöfartsfrågor. När det gäller vår syn på det här stödet kan man säga att det är tidsbegränsat. Vi har också begärt i motioner och debatter att regeringen inom EU ska driva att man sätter en tidsgräns. Den måste naturligtvis sättas ganska långt fram så att näringen vet vad som gäller. Jag skulle vilja vända på det och ställa en fråga till Tom Heyman. Trots att vi nu ser att det finns konstigheter i det här systemet - det håller jag med om - ser vi ändå att det är nödvändigt för att Sverige ska behålla sitt sjöfartskunnande. Men vad vill då Tom Heyman och Moderaterna göra? Jag ska också säga att det faktiskt finns enskilda ledamöter i Moderaterna som har motionerat om att införa det här stödet. Men vad vill Tom Heyman göra för att motverka den skillnad som finns mellan seriös och oseriös sjöfart? Hur ska man motverka den stora skillnad i konkurrens som finns i dag mellan i första hand EU nationerna och en del andra nationer som kör med osäkra fartyg och har väldigt låga löner för sin besättning?
Fru talman! Jag ska stanna vid färjenäringen därför att jag tror att det skulle föra för långt om jag skulle ta en ny debatt om hela fraktsjöfarten också. När det gäller färjesjöfarten tror jag, som jag sade i mitt anförande, att det inte finns något direkt hot mot den svenska färjesjöfarten. Det finns ingen armada med danskflaggade färjor som kommer om vi säger nej den här gången. Tvärtom tror jag att man kanske får en debatt i Danmark som kan sätta det här systemet under press på ett annat sätt än vad de danska redarna hade tänkt sig.
Fru talman! För det första drar inte Sverige med sig alla andra nationer i något slags subventionskarusell. Sverige är bland de sista att utnyttja det tak till subventioner som EU-länderna har enats om. Det här är ju ett undantag i de grundregler som finns när det gäller konkurrenspolitiken. För det andra är det mycket möjligt att det är riktigt som Tom Heyman säger, nämligen att det just nu gäller en färja. Men det handlar om att det finns en positiv eller negativ spiral i sjöfartsvärlden. Om en färja flaggar ut följer snart fler efter. Rederinäringen måste veta vilka långsiktiga spelregler som gäller. Sverige riskerar att drabbas av det som Norge har drabbats av, nämligen att man dränerar den inhemska arbetskraften på kompetens. Man tar in mycket arbetskraft från andra länder, och till slut eroderar de näringar som sjöfartsnäringen vilar på runt om i landet, dvs. näringar som har angränsning till sjöfartsnäringen. Därför är det viktigt att Sverige behåller sjöfartspersonal som sedan kan fylla på inom befälsyrken osv. och att Sverige har kvar en hög kunskap om sjösäkerhet och ett högt miljötänkande inom sjöfarten.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i det tidigare yrkandet vad gäller reservation 18. I övrigt instämmer jag med Centerpartiets reservationer. Sjöfarten har en viktig roll att fylla i det svenska transportsystemet. Sverige är på grund av sin geografiska belägenhet och de långa kusterna helt beroende av sjötransporter för sin försörjning. Faktum är att ca 90 % av den svenska exporten går sjövägen. Svensk sjöfart i allmänhet och färjor och flygbåtar i synnerhet har genom förändringarna i vår omvärld under det senaste året utsatts för stora yttre påfrestningar. Det finns fog att tala om att svensk sjöfart är hotad. Genom det danska folketingets beslut att inrätta ett danskt internationellt skeppsregister har konkurrensvillkoren för svensk sjöfart allvarligt rubbats. Det gäller främst färjekonkurrensen. Gemensamma regler på sjöfartens område skulle förhindra vissa länders statssubventionering, dvs. dumpning, som slår hårt mot sjöfarten i de länder som inte ägnar sig åt sådant. Här måste Sverige vara pådrivande för att gemensamma regler för sjöfarten införs på EU-nivå. I verkligheten är vi tyvärr långt ifrån ett system med gemensamma regler på sjöfartens område inom EU. Därför anser vi i Centerpartiet att vi måste värna den svenska sjöfartsnäringen genom att parera förändringarna i vår omgivning. Det är en självklarhet att svensk sjöfart, som är en vital del av vårt transportsystem och näringsliv, ska kunna hävda sig på likvärdiga villkor som sina konkurrenter. Detta kan vi göra genom att Sverige vidtar motsvarande åtgärder som andra länder eller att gemensamma regler inrättas. Vi är rädda för att det annars kan bli en massiv utflaggning av fartyg. Regeringen aviserar i budgetpropositionen att förändringar för svensk sjöfart är på gång, men inte nu utan senare. Men vad svensk sjöfart behöver är långsiktiga och stabila regler nu. Ett sätt att garantera sjöfartens fortlevnad är att likt danskarna införa nettostödet - som någon har varit inne på tidigare. Vi i Centerpartiet lämnade därför in en begäran om ett utskottsinitiativ i syfte att kunna införa nettostöd från nyår. Detta utlöste något ovanligt, nämligen en motion från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Endast de moderata utskottsrepresentanterna stod utanför. Det finns en klar majoritet som har angett en färdriktning. Men det finns också en skillnad, för det är endast Centerpartiet som har avsatt pengar i nästa års budget. Vi är naturligtvis glada över att det finns en inriktning, men vi tycker också att det måste hända någonting snart. Den danska processen var snabb från förslag till beslut om att införa ett nettostöd. Det visar på att det går att genomföra på kort tid. I vårt tidigare förslag hade vi sagt att det borde införas den 1 januari. Det finns också pengar anvisade i skatteutskottets budget. Det finns många skäl att gå ifrån nuvarande bruttomodell över till en nettomodell. Genom en övergång från bruttomodell till nettomodell behöver inget sjöfartsstöd utgå. Det frigör pengar som i dag finns avsatta för sjöfarten i budgetpropositionen. Jag vill ta upp frågan om transportstödet. I maj i år fick vi nya bestämmelser om transportstödet och sjöfarten. Ett regionalt transportbidrag skulle eliminera konkurrensnackdelar som sjöfarten led av. De nya bestämmelserna har endast delvis eliminerat snedvridningen. Orsaken är att transportbidraget är konstruerat så att stöd för transport endast lämnas om lastning sker i hamn inom stödområdet. Dagens modell medför en nackdel för de hamnar som ligger nära men inte tillhör stödområdet, exempelvis hamnar i kustområden i Gävleborgs län, Hudiksvall och Söderhamn. Även Vänersjöfarten drabbas av detta. Jag har ett exempel. Varor som fraktas från Härjedalen till England kan få stöd med bil till Uddevalla och sedan med båt till slutdestinationen. Men om varorna från Härjedalen går till Karlstad eller Kristinehamn och därifrån går med båt utgår inget bidrag på den sträckan. Därför bör de statliga transportbidragen utgå för transporter från Norrland till Vänerhamn som kombineras med Vänersjöfart. Det skulle gynna såväl Vänersjöfarten men även godstrafiken på Inlandsbanan. De senaste årens utveckling för Vänersjöfarten har visat på en sjunkande andel fraktvolymer från Vänerhamnarna till Göteborg och vidare till andra hamnar i Europa. Trots att flera utredningar har gjorts under 90-talet står vi fortfarande och avvaktar. En orsak till dagens bekymmer är att vi anser att Mälaren och Vänern bör ges status som inre vattenvägar. Det skulle innebära att Vänerns infrastruktur kan finansieras på samma sätt som järnvägar och vägar. På så sätt skulle farledsavgifterna kunna avskaffas. Jag vill understryka att Vänersjöfarten är hela Sveriges angelägenhet. Den är en mycket viktig del i den svenska exporten som går via Vänersjöfarten ned till kontinenten. Det är också viktigt att komma ihåg att varje lastat fartyg på 4 000 ton tar lika mycket gods som 133 lastbilar. Att sjövägen kunna transportera skrymmande gods har varit avgörande för många industrier vid val av etableringsort, så även i Vänerregionen. Men även ur miljösynpunkt är efter den påbörjade miljösaneringen sjöfarten i dag ett gott alternativ. En utredning angående Vänersjöfartens framtid som presenterades i våras föranledde oss att tro att vissa delar kunde bli förbättrade, men tyvärr blev det i praktiken tvärtom på grund av Sjöfartsverkets beslut att höja lotsavgifterna med 50 %. I själva verket skulle lotsavgifterna ha sänkts och ett transportbidrag införts. Att höja statusen genom att göra Vänern till en inre vattenväg hade varit en lösning. Jag vet inte om det är statens avkastningskrav på Sjöfartsverket som har fått dem att agera så. Sedan vill jag kort ta upp frågan om Gotlandstrafiken. Gotland bör betraktas som en del av fastlandet i transporthänseende. Godstransporterna bör därför ges ordentliga ekonomiska möjligheter, och persontransporterna måste säkerställas. Färjetrafiken har en helt grundläggande betydelse både för näringslivet och för befolkningen på Gotland. Gods och persontrafik måste erbjudas tillfredsställande villkor och goda utvecklingsmöjligheter. Näringslivets investeringar på Gotland bromsas så länge som det inte kan bli en långsiktig lösning. Trafiken till och från Gotland är viktig, och vi i Centerpartiet anser att den måste få ett större utrymme i debatten. Jag vill avsluta med att säga att för oss i Centerpartiet är en väl fungerande sjöfart en mycket viktig del i våra infrastruktursatsningar.
Fru talman! Vi är överens i sak om det här, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det är bara en sak som jag vill ha klarhet i. Viviann Gerdin sade nämligen att Centerpartiet är det enda parti som har avsatt pengar för sjöfartsstödet nästa år. Om vi tittar på s. 176 i utskottsbetänkandet ser vi att det finns en jämförelse mellan partiernas olika budgetar och regeringens förslag. Där har Kristdemokraterna plussat på med 400 miljoner medan Centerpartiet har 409 miljoner. Vårt skäl för att lägga till de här pengarna är att Rederistödsnämnden har beräknat att det kostar ungefär 100 miljoner mer än vad regeringen tror för kommande år. Sedan tillkommer färjetrafiken, och där finns en beräkning på ca 300 Jag skulle vara tacksam om Viviann Gerdin kunde reda ut de här siffrorna för oss i kammaren.
Fru talman! Johnny Gylling kanske inte hörde vad jag sade tidigare. Jag sade att vi har anvisat pengar i skatteutskottet. Det handlar om skatter och avgifter att införa nettostödet. Det är en subvention. Det är skatteutskottet som behandlar anslagen till den här posten. Av den anledningen tar vi inte upp dem i trafikutskottet.
Fru talman! Tack för det klargörandet. Jag vill då bara också förklara att det är flera partier som har avsatt pengar. Men vi insåg för vår del att den här omräkningen till en nettomodell var omöjlig att göra redan till årsskiftet, och därför har vi lagt vår pengapåse under utgiftsområde 22, som vi debatterar i dag. Jag tackar alltså för klargörandet.
Fru talman! Jag vill ytterligare understryka att vi har diskuterat det här inom vårt parti. Det är ingenting som har dykt upp just nu i sista minuten, utan vi har haft en längre planering. Vi har haft avsikten att det här skulle ingå i vår motion, så det har funnits en strategi. Av den anledningen ligger det där det ligger. Jag erkänner att det kan vara svårt att göra en beräkning, men någonstans måste man börja. Vi lägger alltså 1 miljard extra i skatteutskottet, och av den går en del till det här. Jag är medveten om att det ligger nära i tiden, så de pengarna kommer inte att användas från den 1 januari. Det gör att det finns mycket stora möjligheter att täcka det i alla fall under året om kostnaderna skulle visa sig vara större än vad vi har beräknat.
Fru talman! Vad vill då Viviann Gerdin säga till alla åkarna, som är lika hårt trängda som någonsin rederierna? Åk ned till Trelleborg och titta hur det ser ut! Där kan man få se en hel hamnplan full med holländskregistrerade dragbilar, väldigt ofta körda av östeuropeiska chaufförer, naturligtvis till en bråkdel av kostnaderna för en svensk dragare. Vad säger Viviann Gerdin till de åkare som känner sig pressade i konkurrensen? Ska de också ha skattefrihet? Vem ska betala för sjöfolkets skattefrihet, för miljonärernas skattefrihet och för alla andras skattefrihet? Vad vi är rädda för är det strukturella sammanbrott som vi börjar se i skattesystemet. Vi vill ha ett solidariskt skattesystem, men vi vill inte ha det på den höga nivån. Det har vi sagt länge. Men nu börjar vi se ett sektionsvis sönderfall av skattesystemet om detta får fortgå.
Fru talman! Först och främst vill jag säga i fråga om åkarna att jag inte kan stå här och försvara ett transportsystem. Jag tycker att vi ska ha ett transportsystem som är smidigt och som är i samverkan. Det övergripande är också att det finns miljöinslag i det här. Man beräknar att transporterna fram till år 2010 kommer att öka med mellan 37 och 60 %, och det är klart att det måste fördelas på flera olika transportsystem. Försvara holländska åkare kan jag absolut inte göra, eftersom de kör under andra betingelser än vad vi gör i Sverige. De svenska åkarna, liksom den svenska sjöfarten, måste ha samma villkor som de angränsande ländernas företag och näringar har i dag. Det är ju det de inte har. Det är samma sak inom åkerinäringen, att de konkurrerar på olika villkor gentemot de utländska. Sjöfarten är ett annat exempel på det. Vi har också med miljöaspekten i det hela, t.ex. koldioxidutsläppen. Det gör att vi inte kan tillåta att biltrafiken tar hand om den ökning inom transportväsendet som vi ser komma de åtta tio år som man har räknat på.
Fru talman! Det här är ingenting som gäller om tio år, utan det är någonting som gäller i dag. Det är alltså holländska dragbilar som står i Trelleborg och väntar på att ta hand om laster som kommer in med färjorna. Det finns alltså redan i dag. Det är inte heller några miljömässigt dåliga bilar, utan det är spritt språngande nya bilar. De kör på svensk diesel när de är länge i Sverige. Det är inte något argument. Och vad ska vi säga när danskarna nu subventionerar inköp av lastbilsmotorer? Vi får ju en subventionskarusell som aldrig tar slut. Hur ska Viviann Gerdin hantera det?
Fru talman! Det är precis det som är kärnan: det är just subventionskarusellen. Jag håller fullständigt med om det. Vi befinner oss i den, och då gäller det att vi tar oss ur den. Men på vägen ur den kan man inte låta några länder ha subventioner medan andra inte har det. Då får man göra en jämkning, en samordning av skatter och avgifter. Det är det vi diskuterar i dag. Vi diskuterar att samordna skatter och avgifter i transportsystemet.
Fru talman! Gotlands unika möjligheter måste lyftas fram. Jag är övertygad om att en tydlig profilering och ett utnyttjande av Gotlands speciella förutsättningar kommer att utgöra en fördel i den ökande europeiska konkurrensen. Gotlands läge och storlek gör att utbytet och kontakterna med omvärlden kommer att öka. Begreppet Centrum i Östersjön måste utvecklas så att utbytet mellan Gotland och områdena i Östersjöregionerna kan utvecklas till fullo. Det är en liberal utgångspunkt att människor ska kunna bo där de själva vill och ha möjligheter att leva ett bra liv där. Många människor, inte minst sommargotlänningar, skulle vilja bosätta sig permanent på Gotland. En lugn miljö och vacker natur, som Gotland erbjuder i överflöd, är viktiga faktorer som ofta blir avgörande för människor när de väljer bostadsort. Den som vill bo på Gotland ska också kunna göra det. För att detta ska vara möjligt måste det finnas bra kommunikationer både på Gotland och till och från En "väg" som inte får glömmas bort är färjekommunikationerna till Gotland. Här bär staten huvudansvaret för att en god bastrafik kan upprätthållas. Det handlar inte enbart om pris och tillgänglighet utan även om långsiktighet och stabilitet. För gotlänningarna är det viktigt att färjetrafiken, som är deras "landsväg" till fastlandet, inte drabbas av de orimliga kostnader som fallet är i dag. Den oro som gotlänningarna känner för den olösta frågans konsekvenser för Gotlands tillväxt och välfärd måste respekteras. Därför måste transportkostnaderna till fastlandet vara i samma storleksordning som motsvarande vägtransporter på fastlandet. Det är en fråga som har stötts och blötts alltför länge. Regeringen måste därför prioritera problemet med en lösning för Gotlandstrafiken framför allt när det gäller godstrafiken. Vi i Folkpartiet anser att ansvaret för Gotlandstrafiken bör flyttas över till Vägverket, som för övrigt har all annan färjetrafik, och kostnaderna för den gotländska färjetrafiken ska ingå i deras budget. Utgångspunkten för färjetrafiken bör vara att gotlänningar ska kunna åka fram och tillbaka till Stockholm samma dag. För att detta ska vara möjligt måste det finnas en snabbfärja som avgår varje dag året om. Kostnaden för den gotländska färjetrafiken ska ingå i Vägverkets budget. Det finns dessutom fördelar med att Vägverket handlägger frågan, eftersom verket också är ansvarigt för vägarna till hamn. Nynäshamn och Oskarshamn bör fortfarande vara fastlandshamnar för Gotlandstrafiken. Nynäshamn är viktigt också för Stockholmsregionen. Genom att göra en satsning på Nynäshamn som hamn förkortar man färjors och lastfartygs färdväg genom skärgården för att komma ut på Östersjön. Nynäshamn måste därför förbättras. Det är motiverat inte minst av Nynäshamns betydelse för Gotlandstrafiken. Detta är en partiståndpunkt för oss i Folkpartiet, och vi prioriterar denna väg inom vårt väganslag. I Vägverkets regi finns i Sverige nästan ett femtiotal färjelinjer. De kostar runt 300 miljoner kronor varje år, dvs. 1 miljon kronor om dagen. Vägverkets färjeverksamhet har ju under de senaste åren varit föremål för intensiva kostnadsprövningar. Uppdraget har varit att inventera och undersöka vilka färjeleder som kan ersättas med fasta förbindelser. Att ersätta dessa färjor med broar - i något fall en tunnel - kunde innebära en stor samhällsekonomisk vinst. Eftersom färjorna i allt väsentligt är avgiftsfria erhåller färjerederiet inte några andra intäkter än dem som utgår från statliga vägbudgeten för drift och underhåll. Från statlig synpunkt bör det därför vara en affärsmässigt viktig uppgift att så snart som möjligt ersätta dessa färjelinjer med fasta förbindelser där det går. Det har påpekats att det skulle vara lämpligt att aktualisera det vid de mest frekventa lederna i Stockholms skärgård och på västkusten till och inom de stora öarna Orust och Tjörn. Byggandet av fasta förbindelser i stället för färjelinjer kan snabbas på genom att staten och näringslivet samverkar i det som kallas PPP-projekt, som har nämnts här vid flera tillfällen. Detta offentliga och privata samarbete skulle enligt en internationellt beprövad metod också kunna vara användbart i Sverige. Eftersom anslagen i statliga vägbudgeten långt ifrån täcker behoven för att hålla det svenska vägnätet i trafikvärdigt skick känns det ännu mer angeläget att finansiera denna typ av investeringar genom att skjuta till medel genom PPP eller genom en samfinansiering med byggentreprenörer. Här bör man pröva nya modeller. Bra broförbindelser är säkert ett viktigt led för att främja regional utveckling och ett bra sätt för landets decentraliserade småindustri, som behöver uppmuntras och växa. Att PPP-lösningar vanligen bara förs fram i diskussioner i samband med de stora motorvägsprojekten hindrar inte att de skulle kunna användas också på andra områden. På så sätt skulle investeringarna inte belasta den statliga vägbudgeten, som med tanke på de snålt tilldelade medlen är klart otillräcklig. Fru talman! Jag instämmer i Elver Jonssons yrkanden.
Fru talman! Jag trodde att Folkpartiet liberalerna var ett liberalt parti, men när jag hörde avsnittet om Gotland lät det precis tvärtom.
Fru talman! Det var tråkigt att höra. Jag har fått många av mina synpunkter som fadder för Gotland från mina liberala partikamrater därnere. Jag är naturligtvis mycket nyfiken, fru talman, på vad det är Tom Heyman syftar på.
Fru talman! Min uppfattning är att man när det gäller liberal ideologi inte pratar om ökad statlig reglering, statlig kontroll och statlig drift. Det är närmast de bitarna i detta resonemang som jag inte hängde med på.
Fru talman! Då är jag naturligtvis väldigt nyfiken på hur Tom Heyman vill göra förbindelserna till och från Gotland bättre, vilket jag antar att också moderata gotlänningar är mycket intresserade av.

Fru talman! Det hedrar Tom och hans moderata kamrater att de har den inställning som de har. Tänk vad denna debatt hade varit urvattnad utan er! Den svenska sjöfarten har under många år varit utsatt för hård internationell konkurrens. Genom olika socialdemokratiska initiativ och riksdagsbeslut från 1980-talet och framåt har vi ändå fortfarande kvar en ganska hygglig svenskflaggad flotta. I en motion som vi skrivit tillsammans med Vår gemensamma motion är ett uttryck för den oro som vi känner inför den svenska handelsflottans framtid. Vår oro grundar sig på det faktum att villkoren för sjönäringen ständigt försämrats. Under hela det förra decenniet hårdnade konkurrensen utifrån. Jag dryftar mig att påstå att detta skedde på grund av en fullkomligt absurd subventionskarusell inom EU. Regeringen har också markerat sin oro inför näringens framtid. I budgetpropositionen skriver regeringen att man vill slå vakt om den svenska sjöfartsnäringen. Inte minst gäller detta färjesjöfarten, som bör uppmärksammas och omfattas av ett statligt stöd. Regeringen anger också att det är tänkbart att man inför den s.k. nettomodellen för storsjöfarten och färjesjöfarten fr.o.m. den 1 januari år 2002. Detta är givetvis bra, men det är långt ifrån tillräckligt. Den 1 januari år 2002 kan nämligen klockan vara slagen för den svenska sjöfarten. Den 1 januari år 2002 riskerar Sverige att stå helt utan färjesjöfart, om vi undantar de fartyg som trafikerar Finland och Konkurrensen utifrån skapar nämligen en ohållbar situation. Det senaste exemplet är Danmark, vars DIS-register ger betydligt lägre lönekostnader. Det är alltså högst osäkert om svenska rederier som Stena och Scandlines kan vänta på förbättringar i ytterligare ett år. Som jag tidigare sade har villkoren för svensk sjöfart hela tiden förändrats. Med hjälp av EU:s godkännande har de sjöfarande medlemsländerna satsat på konkurrensstöd för sina handelsflottor. Olika typer av skattebefrielser har införts för sjömännen, vilket har en mycket negativ inverkan på den svenska handelsflottans internationella konkurrenskraft. I december 1996 gjorde vi i riksdagen ett rejält försök att komma till rätta med problemen. För att skapa långsiktiga och rimliga konkurrensvillkor tog vi ett sjöfartspolitiskt beslut. Detta beslut gick ut på att ge statligt ekonomiskt stöd till den svenskflaggade handelsflottan. Färjetrafiken mellan svenska och utländska hamnar omfattades dock inte. Bara några månader senare - under våren 1997 - antog EU-kommissionen i Bryssel nya riktlinjer för statsstöd för sjönäringen. Tyskland och Nederländerna hakade på först, tätt följda av Norge, trots att landet står utanför EU. De förstärkte sina näringspolitiska insatser på sjöfartens område, som det så vackert heter. Sverige då? Vi halkade återigen efter. Plötsligt var 1996 års sjöfartspolitiska beslut ingenting värt. Utflaggningen av de svenska fartygen fortsatte. Under valåret 1998 fördes en intensiv debatt mellan företrädare för näringen, parterna på sjöfartens arbetsmarknad och regeringen om hur det urholkade sjöfartspolitiska beslutet skulle kunna förstärkas. I november 1998 träffades en överenskommelse mellan regeringen, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sveriges redareförening och fackförbundet SEKO om att införa en bruttomodell. Denna innebar full återbetalning av skatt för de tillfälligt anställda och stöd till de sociala avgifterna med 58 000 per årsarbetskraft under perioden 1999-2001. Men säg den glädje som varar för evigt! Sommaren år 2000 kom nästa dråpslag. Det var dags för nästa sväng i denna olustiga subventionsspiral. Den danska färjenäringen fick nu konkurrensfördelar som på lönesidan innebar 30-40 % lägre kostnader jämfört med de svenskflaggade färjorna. Risken var och är fortfarande stor att svenska rederier placerar sin flotta i det danska registret. Fru talman! Socialdemokraternas förhoppning är att vi nu ser till att den svenska färjesjöfarten förblir svensk. Vi gör det för att våra svenska sjömän på svenskflaggade fartyg ska känna en trygghet i sin anställning. Vi gör det för att de svenska sjömännen på svenskflaggade fartyg ska fortsätta att vara stolta över det spjutspetsarbete som pågår i den svenska handelsflottan när det gäller miljö och sjösäkerhet. Vi gör det för att de - under svensk flagg - ska fortsätta att känna sig delaktiga i det svenska samhället. Fru talman! När vi behandlade sjöfarten i trafikutskottet var det glädjande att kunna konstatera att enigheten var så stor. Centerpartiet, Folkpartiet och Enbart moderaterna valde att stå utanför, vilket framgår av deras motion om sjöfartspolitiken. Detta är visserligen inte anmärkningsvärt i sig. Sedan urminnes tider har vi lärt oss att moderaterna alltsomoftast ställer krav på att statens resurser ska gå till enorma skattesänkningar. Slopad förmögenhetsskatt, slopad skatt på aktieutdelning är exempel på moderatförslag som gynnar samhällets rikaste medborgare. Men när samhället står berett att rädda tusentals jobb för svenska sjömän drabbas moderaterna av vånda. Än en gång tvingas jag konstatera att det svenska sjöfolket sannerligen inte har några vänner bland moderaterna. Samtidigt som den moderata sjöfartsmotionen innehåller de vanliga angreppen på svenska löntagare är det intressant att notera att ett antal moderater har skrivit enskilda motioner och ställt sig bakom trafikutskottets majoritet vad gäller en sjöfartspolitisk lösning. Några moderater har alltså dristat sig till att författa egna motioner som går stick i stäv med partimotionen. Det måste sannerligen vara kluvet att i dag vara moderat riksdagsledamot när den svenska sjöfarten debatteras. Självklart är det positivt med den breda samsyn som råder i trafikutskottet kring hur den svenska sjöfartspolitiken bör se ut. Mot bakgrund av detta utgår jag från att regeringen är lyhörd i frågan för att det ska bli en lösning som ger sjöfarten både framtidstro och långsiktighet från år 2001 och framåt. Vi socialdemokrater anser att det är vår uppgift att verka för att svenska ombordanställda är och känner sig trygga i sin anställning. Sverige och övriga medlemsländer i EU kan därför inte fortsätta med denna vansinniga skattedumpning. I det fallet är jag överens med Tom Heyman. Som det nu ser ut har det ena EU landet efter det andra skapat egna spelregler för den egna sjöfarten i syfte att ge den egna näringen bäst konkurrensfördelar. Det är visserligen helt lagligt och inom ramen för de beslut som EU-kommissionen fattade 1997. Nu är inte Björn Rosengren här. Men han läser nog protokollet; det får vi hoppas. Min uppmaning till statsrådet Björn Rosengren är att han ska försöka komma till rätta med sjöfartsnäringens snedvridna villkor när han under nästa halvår är ordförande för EU:s transportministermöten. Min uppmaning till Rosengren lyder: Se till att få till stånd en vettig konkurrensneutralitet mellan EU:s sjöfarande länder! Fru talman! En svenskflaggad sjöfart är viktig för att vi ska kunna delta i miljö och säkerhetsarbetet på våra hav. Hur ska vi annars kunna påverka, om vi inte finns med i de sammanhang där besluten fattas? Hur ska vi annars kunna ta initiativ till de förbättringar som fortfarande måste göras? I trafikutskottet är vi eniga om att Sverige bör vara pådrivande i de internationella organ som har till uppgift att förbättra säkerhets och miljökraven på sjön. Fru talman! Jag vill också säga några ord om Vänersjöfarten. Den behövs, inte minst med tanke på att antalet buss och lastbilstransporter har ökat kraftigt de senaste åren. 1999 ökade den tunga lastbilstrafiken med 4 % i Sverige. Samtidigt har, vilket vi redan har hört under dagens debatt, underhållet av våra vägar beklagligt nog eftersatts. I dag förekommer det alltså alldeles för täta och tunga landtransporter på många svenska vägar som varken är byggda eller underhållna för att klara av den här belastningen. Vi bör alltså ta vara på de möjligheter som vi har att frakta vårt exportgods på annat sätt, t.ex. direkt från hamnarna i Mälaren och Vänern. En utökad Vänersjöfart ger fördelar för miljön och trafiksäkerheten. Vänersjöfarten bör därför jämställas med vägoch järnvägstrafiken. Vänersjöfarten bör få status som inre vattenväg och därmed bättre möjligheter till finansiering. Jag ser fram emot den slutrapport som Godstransportdelegationen överlämnar till regeringen nästa sommar. Jag förutsätter att sjötransporterna i Vänern liksom i Mälaren och utefter våra kuster får en noggrann genomgång i rapporten och att delegationen presenterar realistiska förslag på hur handelssjöfarten på Vänern i framtiden ska kunna bedrivas. Fru talman! Jag avslutar mitt anförande med att återigen påpeka hur viktigt det är att regeringen uppmärksammar den svenska sjöfarten. I utskottet står sex riksdagspartier bakom kravet på vidgade statliga insatser för sjöfartsnäringen. Jag vet också att det här i kammaren finns representanter för det sjunde partiet, Moderaterna, som gärna skulle vilja vara med. Men de kan tyvärr inte, av förståeliga skäl. Jag har också en hälsning från Hans Stenberg till Lars Björkman - han är här i kammaren - angående bidraget till de kommunala flygplatserna. Han hade helt enkelt läst på fel rad. Rätt ska vara rätt.

Fru talman! Eftersom näringsministern inte deltar i debatten här får jag ställa mina frågor via Claes Göran Brandin. Det är lite oroväckande att höra att de socialdemokratiska ledamöterna i riksdagen kommunicerar med regeringen via riksdagsprotokollet. Jag hoppas att kommunikationen i alla fall är lite bättre. Den första frågan jag har gäller den nettomodell som vi nu är överens om ska införas. Den var ju så felaktig 1998, tyckte regeringen. Då var det helt fel att införa en sådan modell av principiella skäl. Men i dag går det bra. Jag bara undrar varför. Vad är det som har hänt? Sedan har jag en andra fråga. Vi synes också vara överens om att EU på sikt måste få stopp på den här subventionskarusellen. För att kunna få det måste man också ha en tidsplan. Och jag vill höra vad Brandin tycker om det här. Jag menar att man måste ha en plan för att bekämpa den oseriösa sjöfarten, som finns i världen och som egentligen är grunden för den här subventionskarusellen. Den första frågan gäller nettomodellen. Den andra frågan gäller vilken tidsplan regeringen har.
Fru talman! Först vill jag säga att vi kommunicerar inte med regeringen genom protokoll, om det nu var det som Johnny Gylling menade. Jag sade att jag hoppas att näringsministern läser det här protokollet. Det är ju genom det som jag säger detta. Jag kommer naturligtvis i olika sammanhang att också föra fram det här till Björn Rosengren. Man skulle ju kunna säga att en regering inte är sämre än att den naturligtvis kan ändra sig. Men det har samtidigt blivit fler och fler som har gett sig in i den här subventionskarusellen. Det är ingenting som jag eller som någon av oss tycker om, att vi ska behöva ha det på det här viset. Då kommer jag egentligen in på nästa fråga som Johnny Gylling hade. Jag hoppades innerligt att det EU som jag företräder och som jag var med och slogs för att vi skulle gå med i var ett EU där det skulle vara en enhetlig sjöfartspolitik, precis som det skulle vara på många andra områden. På det viset skulle man också gemensamt kunna agera mot den sjöfart som både Johnny Gylling och jag och många andra tycker illa om. Det hade ju varit bättre om man hade lagt ned krut på det i stället.
Fru talman! Jag tackar för beskedet att regeringen har ändrat uppfattning om nettomodellen. Det förstår vi nu när den ska införas. Vi är också överens om att en tidsplan måste komma upp. Jag hoppas att Claes-Göran Brandin framför det till regeringen. Jag hade en fråga till, och det gäller Vänersjöfarten. Där är vi nästan överens om vilka åtgärder som behövs. Utskottsmajoriteten vill dock avvakta Godstransportdelegationen, medan vi övriga partier är överens om att snabbare åtgärder måste till. Man kan utgå från att när delegationen lägger fram sin rapport kommer den att handla om hela Sverige. Då är det risk att Vänersjöfarten bara är en väldigt liten del av det som sedan ska diskuteras och behandlas. Vad kan Claes-Göran Brandin nu ge för besked till industri, transportörer och andra som är mycket oroliga för
Fru talman! Jag är naturligtvis också bekymrad för den industri som finns utefter Vänern och dess möjligheter att frakta sitt gods på Vänern. Men nu har vi ändå tillsatt en utredning, och den utredningen ska lägga fram sitt slutbetänkande under sommaren. Jag tycker att det är - jag höll på att säga något som man inte får säga i denna kammare - hyfs att vi då ser till att avvakta detta för att sedan ta ställning till det. Sedan är det klart att man under loppet kan vidta ett antal åtgärder. Men låt oss avvakta utredningen. Och jag tror inte att Johnny Gylling behöver vara orolig för att man inte skulle få något till Vänersjöfarten. Jag känner en del av dem som sitter i denna utredning, och jag är helt övertygad om att man kommer att föra Vänersjöfartens frågor ganska långt fram på dagordningen. När vi läser utredningen tror jag att vi kan intyga det allihop.
Fru talman! Låt mig börja med att tacka för det hedersomnämnande som Claes-Göran Brandin lämnade om mig och Moderaterna. Det var trevligt. Låt mig också kvittera det med att lämna ett hedersomnämnande. Jag uppfattade det i alla fall som att Claes Göran Brandin har en gedigen motvilja mot de här stödsystemen. Det tycker jag är positivt, även om han inte drar konsekvenserna av det. Jag har i motsats till Claes-Göran inte möjlighet att kommunicera med näringsministern på annat sätt än genom protokollet. Men jag vill gärna instämma i det Claes-Göran Brandin uttryckte till näringsministern. Jag hoppas att Claes-Göran Brandin inte hamnar i vanrykte om han får sällskap av mig genom det instämmandet. Vi i Moderata samlingspartiet har ett väldigt ambitiöst program för att ta ned det svenska skattetrycket till mer rimliga nivåer - och inte bara för höginkomsttagare, Claes-Göran Brandin. Det var inte vår idé att införa frihet från förmögenhetsskatt för miljardärer. Det var inte vi som hittade på det. Vi har ambitiösa planer även för de mer lågavlönade, framför allt på kommunalskattesidan. Detta innebär dock att vi inte kan ge stöd och bidrag till alla andra verksamheter som kräver det. Därför vill vi inte ha de här stöden och bidragen.
Fru talman! Det började med lite gullegull, men sedan var det som vanligt igen. Jag tror att jag talar för nästan alla här i kammaren när jag säger att denna typ av subventioner inom sjöfarten egentligen inte är något som vi vill ha. Vi måste på något sätt komma bort från detta. Här kan jag hålla med Johnny Gylling. Jag funderade lite grann när han sade att detta var tidsbegränsat, men sedan han redogjort för det förstod jag det bättre. Jag kommer naturligtvis, tillsammans med mina partivänner, att se till att vi trycker på i de här frågorna, nu när vi har chansen att ta upp detta och verkligen få dryfta konkurrensen inom EU. Om man skulle komma fram till något annat inom EU - i och för sig vet vi hur lång tid det kan ta - måste det ju vara positivt. Jag tror inte att det finns en enda sjöman här i Sverige som inte vill betala skatt. Jag tror att alla sjömän, i alla fall de jag känner, gärna vill betala skatt och göra rätt för sig i det svenska samhället. Det är precis som Tom Heyman har sagt tidigare här i dag: De här människorna utnyttjar också den service vi har i det svenska samhället. Nu vet vi inte riktigt hur det här systemet med nettomodellen kommer att vara utformat. Det finns en hel del saker där vi i andra sammanhang är överens med Tom Heyman och hans parti, t.ex. när det gäller pensionssystemet. Någon direkt skattebefrielse i detta har jag svårt att se när man pratar om nettomodellen. Men naturligtvis kommer det att ta ned skatten på ett rätt rejält och kraftigt sätt ändå.
Fru talman! Det finns ytterligare en aspekt på den här stödproblematiken som jag inte har tagit upp tidigare men som jag vill nämna innan debatten tar slut. En näringsgren som lever på statligt godtycke eller med statliga stöd blir icke attraktiv. Den utvecklas inte, och den har på sikt ingen framtid. Man kan se ett väldigt tydligt exempel i den amerikanska handelsflottan. Vi kan också se detta i Sverige. Under förra året lämnade sex svenska rederier Sverige - inte på grund av svensk sjöfartspolitik, för det gällde för det mesta redan utflaggade båtar, men därför att det icke fanns intresserade ägare som var villiga att köpa dem när de blev till salu. Allihop såldes till utlandet. Denna utveckling kommer rimligtvis att fortsätta. Näringsgrenen kommer inte att uppfattas som intressant av svenska investerare om den är hänvisad till denna kammares godtycke.
Fru talman! Jag höll ett tag på att säga att fasen vet - oj, förlåt mig - om vi inte är överens i ännu en fråga. Jag kan hålla med Tom när han säger att verksamheter som lever helt under statliga stöd inte lever länge, men bara när det gäller vissa branscher. Jag tror absolut inte att detta gäller sjöfartsnäringen. Sjöfartsnäringen kommer ju, även efter det att vi har infört ett annat system, att utföra det arbete som man hela tiden har gjort - att frakta gods ut på våra världshav och människor ut till kontinenten. Det kan vara mellan Göteborg och Fredrikshamn, mellan Tyskland. Detta kommer man att göra även fortsättningsvis. Jag har inga farhågor för att de svenska sjömännen och den svenska sjönäringen kommer att förlamas av att ha stöd från staten när det gäller detta. Det har man ju för att vi ska kunna behålla en svenskflaggad sjöfart i Sverige och på det viset kunna vara med och påverka i internationella organisationer när det gäller säkerhetsfrågor, miljöfrågor och mycket annat. Har vi ingen svenskflaggad flotta kommer vår röst inte att vara något värd i de här församlingarna. Det är ett av de tyngsta argument jag har för att vi måste ha svensk flotta under svensk flagg.
Fru talman! Jag skulle vilja ta upp subventioneringen. Det har ifrågasatts om vi har råd att ha den. Jag skulle faktiskt vilja kontra med att säga: Har vi råd att låta bli, så länge övriga EU-medlemsländer har subventioner? Jag vill knyta an till inre vattenvägar, som jag pratade om tidigare. Det är helt klart att vi här i Sverige måste eftersträva en lösning som undantar våra inre vattenvägar från det regelverk som gäller nere i Europa. Frankrike, Holland, Belgien och Österrike har med EU:s goda minne infört ett system med subventionering av inlandshamnar och inlandsterminaler. Därför tycker jag att vi kan försvara det även här i Sverige. Det skulle också gynna Vänersjöfarten och även den sjöfart som finns på Mälaren. Det var en annan sak som jag också vill ta upp. Claes-Göran Brandin nämnde att kostnaden är 30 % lägre för den danska sjöfarten. Jag har också fått uppgifter om att sedan nettostödet infördes har 15 stycken fartyg registrerats, alltså sedan stödet infördes. Det är en ganska kort tid. Kanske Claes-Göran Brandin känner till det här bättre. Jag ville nämna det i alla fall. Jag har fått uppgifter om detta. Jag tyckte att det lät mycket. En sak till. Det gäller de lotsavgifter som man har infört för Vänersjöfarten i Trollhätte kanal. Det sades att det skulle vara en kostnadsökning på ca 15 %. Jag vill bara upplysa om att det i enstaka fall faktiskt har inneburit en kostnadsökning på mellan 80 % och 125 %. Det är naturligtvis mycket oroande, därför att nu ska denna sjöfart leva med det här under den tid som frågan utreds, eftersom man fortfarande inte har kommit till skott. Det kan också kännas lite dystert om man tittar bakåt på hur lång tid det har tagit.
Fru talman! Jag har ingen uppgift om att 15 fartyg skulle ha flaggats ut till danskt register, om det var det Viviann Gerdin menade. Jag tror att någon färja nere i Helsingborg kan vara aktuell, men i övrigt finns det inget. När det gäller lotsavgifterna undrar jag om det är lotsavgifter på Vänern. Det är det inte. Då tar jag så att säga på mig Tom Heymans kavaj här. Jag är liksom inte lika övertygad om att staten ska vara med och subventionera underbemannade fartyg som går i Jag tror att varken jag eller Viviann Gerdin skulle kunna acceptera att underbemannade fartyg som kanske går med farlig last går in i skärgårdar. Det är detta det handlar om. Är man inte underbemannad har man också lotsbefrielse, om man klarar av det. Då har man inte denna kostnad. Det är de fartyg som inte är tillräckligt bemannade som man måste ha lotsavgift på. Med tanke på de farligheter som sker i dag ute på våra hav menar jag att det skulle vara förödande om ett sådant fartyg skulle springa läck. Jag tror inte att vare sig Viviann Gerdin eller jag, som har ett stort miljöintresse, skulle tycka att det var så roligt att åka dit ut och säga: Men vi tyckte att det var bra att man hade lotsbefrielse, fast man var underbemannad.
Fru talman! Det är Sjöfartsverket som har höjt lotsavgifterna. För mig verkar det som om det är lite rundgång i systemet. Det var inte så att de här fartygen var underbemannade. Den största orsaken till att kostnaderna blev så höga var enligt uppgift det nya timtaxebaserade avgiftssystemet. Det inträder en viss tidsfördröjning på grund av slussar, broöppningar och de fartbegränsningar som råder. Det är inte enbart knutet till underbemanning. I praktiken finns kostnaderna där och de är svåra att komma ifrån för de fartyg som passerar genom slussarna.
Fru talman! Ja, så är det när det gäller slussarna, men detta och Vänersjöfarten hör ju till de saker som man nu belyser i Godstransportdelegationen. Vi får väl hoppas att vi gemensamt kommer att få möjlighet att diskutera det här och att det förhoppningsvis också blir någonting bra för Vänersjöfarten. Jag, precis som de allra flesta av oss, vill ju se till att gods transporteras på våra inre vattenvägar.

Fru talman! Jag ska inte missbruka förtroendet på något sätt, utan bara via Claes-Göran Brandin till protokollet framföra ett tack till Hans Stenberg för ett rakryggat sätt att uppträda. Att han råkade använda felaktiga siffror är något som kan drabba oss alla. Möjligen leder det mig till slutsatsen att man ska läsa de moderata skrifterna noggrant, då kommer man till klarhet.

Fru talman! Den första budgetpropositionen som vi förhandlade om, på hösten 1998, hade en uppenbar brist. Det var hur sjöfartsnäringens villkor skulle hanteras. Detta uppmärksammades givetvis av parterna inom sjöfarten, och Miljöpartiet sade sig vara villigt att hitta alternativa lösningar i samband med utskottsbehandlingen. Nu behövdes inte detta, eftersom vi kunde föra direkta förhandlingar med regeringen och trycka på om ett förändrat förslag, vilket ledde till att regeringen, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och sjöarbetsmarknadens parter kunde enas om utformningen av det statliga stödet till sjöfarten. Nu fick vi i höstas återigen ett förslag från regeringen som var bristfälligt avseende sjöfarten, denna gång om färjesjöfartens villkor. Här togs då, som tidigare har sagts, ett mer ovanligt grepp, nämligen en gemensam motion från s, v och mp i utskottet. Det har sedan utmynnat i att utskottets samtliga partier, utom Moderaterna, föreslagit ett tillkännagivande om vidgade statliga insatser för sjöfartsnäringen redan nästa år. En positiv och kreativ behandling inom regeringen är vad jag förväntar mig. När det gäller andra händelser på sjöfartens område vill jag peka på den satsning som kommer att göras på farleder till Göteborgs hamn. Här håller jag med regeringen om att hamnen är av stor betydelse för den svenska industrin. Omkring 25 % av den svenska exporten passerar genom Göteborgs hamn, och en satsning på förbättrade farleder till Göteborgs hamn är en viktig åtgärd för att dels åstadkomma en ökad samverkan mellan transportslagen, dels ge näringslivet förbättrade transportförutsättningar och tillväxtmöjligheter. Göteborgs kommun bör därför godkännas. Jag fortsätter till sjöss, även om jag nu lämnar den trygga hamnen och ger mig ut på mer sjösjukeframkallande positioner, och tittar närmare på färjetrafiken till och från Gotland. För detta år, alltså 2000, sker nästa steg, nämligen att även köra med höghastighetsfärjan under del av lågsäsongen. Självklart ligger denna ambitionsnivå kvar för nästa år inom det anslag som Rikstrafiken får. Det väntar en spännande framtid för resenärerna till och från Gotland, nämligen via de beställningar av två nya höghastighetsfärjor som har gjorts. Leverans förväntas till årsskiftet 2001/02. Vad detta kommer att göra för gotlänningarna och turisterna är väl ganska uppenbart. Jag vill avsluta delen om sjöfarten med en miljövinkling, och det handlar om erosionsskador. Erosion av stränder förekommer - som framgått av den allmänna debatten om farlederna till Stockholm - som en del i en naturlig process och påverkas av väder och vind, liksom av bl.a. isläggning. Fartygstrafik i trånga passager ger naturligtvis även upphov till erosionsskador. Miljöbalken innehåller bestämmelser om att sjöfartens infrastruktur i form av hamnar och farleder ska bedömas från miljösynpunkt. Bl.a. ska miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, enligt 6 kap. genomföras. Vidare ska regeringen tillåtlighetspröva inrättandet av nya allmänna farleder. Alla hamnar, även existerande, som kan ta emot större fartyg än 1 350 ton ska miljöprövas före år 2005. I fråga om förändrad trafik i en farled föreligger inga formella krav på miljöprövning, så länge inga ingrepp i farleden görs. Dock ska enligt miljöbalken allmänna hänsynstaganden ske, vilket kan leda till att en miljöprövning ändå bör genomföras. Om miljöpåverkande verksamhet planeras ska den som avser att bedriva verksamheten samråda med länsstyrelsen. Om verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan ska ett förfarande med MKB inledas. Miljöprövningen avslutas normalt i Miljödomstolen som meddelar om företaget ska tilllåtas bedriva verksamhet och eventuella villkor. När det gäller farleden till Södertälje, som nämns i Gudrun Lindvalls motion, har frågan om erosion aktualiserats, bl.a. genom planering av en ny rorotrafik på hamnen. Södertälje hamn, som måste miljöpröva sin hamnverksamhet före 2005 har, enligt vad utskottet erfarit, valt att redan nu påbörja en sådan prövning och därvid även inkluderat farledsavsnittet vid Brandalsund, som nämns i motionen. Denna process med översyn av villkor och tillstånd gör att jag är övertygad om att syftet med Gudrun Lindvalls motion till väsentlig del kommer att tillgodoses genom skyddsåtgärder för sjötrafik i trånga farleder så att erosionsskador i framtiden kan undvikas.

Fru talman! Jag kommer i detta anförande att i huvudsak tala om Gotlandstrafiken och det som anförs i mom. 9 i betänkandet, men jag kommer även att beröra flygtrafiken till och från Gotland. Jag har även en motion om sjöräddning i Östersjöområdet som behandlas i betänkandet, dock inte på det sätt som jag hade hoppats på. Fru talman! Jag ska inleda med det som är bra i Gotlandstrafiken, och jag avser då tillkomsten av snabbfärjan. Den nya höghastighetsfärjan eller snabbfärjan är ett modernt fartyg som på ett påtagligt sätt förbättrat i första hand passagerartrafiken till och från Bekymret har varit begränsningar eller tankar om att denna moderna färja inte skulle vara i trafik när det var möjligt. Jag har all förståelse för att det under de bistraste vintermånaderna med is och storm finns begränsningar för när detta fartyg kan vara i trafik. Men jag har ingen förståelse för att detta moderna fartyg ska ligga vid kaj när trafik är möjlig. Det kom som en överraskning det första året att snabbfärjan bara skulle vara i trafik till september, men efter omfattande påtryckningar utökades turlistan. Med detta var alla på Gotland nöjda. Dock utgick vi från att detta skulle gälla framöver. Så blev det nu inte. Under slutet av sommaren detta år kom signaler om att Rikstrafiken av budgetskäl planerade att avbryta turlistan i september. Efter nya påtryckningar från Gotland - jag anförde bl.a. detta min en motion Jämförelsen med att SJ av budgetskäl skulle komma på att inställa X 2000-tågen till t.ex. Sundsvall och Göteborg och hänvisa passagerarna från en tre timmars bekväm resa till en fem timmars nattresa låter sig göras. Det är orimligt att SJ skulle göra så. Lika orimlig borde tanken vara att göra påtagliga försämringar i Gotlandstrafiken. Jag utgår från att detta tilltag inte kommer att ske flera gånger. Jag vore tacksam om näringsministern kunde redovisa sin inställning. Näringsministern är inte här. Han håller väl förhoppningsvis på med att tillsätta utredningar, diskussionsgrupper, anordnar hearingar och allt vad det var som utlovades i hans anförande. Jag hoppas att någon från utskottsmajoriteten kan svara på dessa frågor. Fru talman! Den viktigaste och mest brännande frågan är utformningen av godstrafiken. Det gäller då främst två delar, dels kapaciteten, dels kostnaden för När det gäller kapaciteten är det naturligtvis utomordentligt viktigt att det finns plats på färjan, särskilt som det under denna årstid enbart finns en förbindelse per dygn. Det händer alltför ofta att inte alla fordon kommer med eller att åkeriföretag har svårigheter med utrymme. Med den förväntade och välkomna utökning av företagandet på Gotland kommer det framöver att bli än större kapacitetsbrist. Det är en mycket angelägen fråga för regeringen och riksdagen att ta ställning till. Det kan inte vara så att utvecklingen i en region avstannar eller går tillbaka för att det inte finns kapacitet i transportsystemet. Med det som nu gäller för gods med tidspassning duger det inte att komma dagen efter. Bara osäkerheten med att det kanske inte finns plats på färjan för gods eller passagerare är en hämsko för företagsamheten och därmed för hela regionens utveckling. Den andra betydelsefulla delen är taxan för godstransport. Jag är övertygad om att alla inser betydelsen av att ett företag inte belastas med högre fraktkostnader än vad konkurrentföretaget har. Nu är det inte så. Utöver den redan höga färjekostnaden för lastbil med släp - 4 044 kr plus moms - finns det ett extra påslag med mellan 17 och 19 % som åkeriföretagen lägger på fakturan sedan några år. Det är därför som jag i min motion T636, yrkande 3, anför följande: Taxor m.m. måste ges en snar lösning som innebär att det gotländska näringslivet ges likvärdiga konkurrensförutsättningar. Jag tror att alla delar min uppfattning i denna fråga. Fru talman! Jag blir något bekymrad när jag tar del av regeringens förslag. Av betänkandet 9.1.1. framgår tydligt regeringens brist på handling. Regeringen föreslår en ny lag likalydande med den nu gällande, eftersom det har gått så många år att nuvarande lag inte går att förlänga flera gånger. Tydligare än så kan regeringens brist på handling inte redovisas. Nog måste väl detta ändå kännas bekymmersamt för näringsministern, regeringen och utskottsmajoriteten. Det blir inte bättre av att regeringen, enligt första stycket på s. 112, delar Sjöfartsverkets och Rikstrafikens bedömning att det finns brister i utformningen. Således föreslår regeringen en förlängning, t.o.m. genom en ny lag, av ett system som har brister. Detta kan inte vara rätt mot en region som Gotland. Det var nog så att avsikten - efter Rikstrafikens och Sjöfartsverkets utredningar som skulle ha varit framlagda före den 7 januari i år - var att det skulle komma förslag från regeringen. Nu kom det ingenting i höst, utan frågan sändes på remiss. Enligt vad näringsministern uppgav i augusti i år skulle en förhandlingsman skyndsamt tillsättas. Nu är året snart slut, och jag har ännu inte hört någonting om någon förhandlingsman. Frågan är: När kommer en sådan tillsätttning och vad ska denna förhandlingsman göra? Det vore bra om det kom ett svar på detta i dag. Måhända har utskottsordföranden något besked att ge. Fru talman! Det som bekymrar mig mest i detta betänkande är det som anförs om att regeringen gör bedömningen att en avveckling av Gotlandstillägget bör kopplas till en eventuell förändring av färjetrafiken till och från Gotland. Vidare: Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen vad gäller framtida utformningen av färjetrafiken till och från Gotland. Vad innebär detta? Avses det s.k. enhamnsalternativet? Avses begränsningar av turlistan? Jag vill då upplysa om att huvuddelen av året är det enbart en avgång från Gotland på kvällen de dagar då det inte går någon snabbfärja. När det gäller enhamnsalternativet tror jag att regeringen och näringsministern ska fundera en gång till och ta del av det som anförs i betänkandet under Fru talman! Jag ska nu beröra ett annat trafikslag med stor betydelse för Gotland. Jag tror att alla inser trafikflygets betydelse för en ö mitt i Östersjön. Ett öläge innebär att val av kommunikation är begränsat, och många är då hänvisade till flyg. Flyg är ett utmärkt trafikslag, men det är alldeles för dyrt. En tur och returbiljett till Gotland kostar över 4 000 kr. I motion T211 anförs att många tar bilen i stället för att flyga. Tänk så många på Gotland som önskar att detta vore möjligt när priset på en flygbiljett kommer på tal. Fru talman! Utskottet för ett resonemang i betänkandet om konkurrensens betydelse. Det är korrekt att Konkurrensverket har granskat hur konkurrensen fungerar eller inte fungerar inom vårt inrikesflyg. Konkurrensverket har lämnat ett antal bra förslag till hur det skulle kunna vara möjligt att påtagligt öka konkurrensen och därmed få rimliga priser inom inrikesflyget. Jag beklagar att regeringen inte kommit med några förslag och att utskottet i detta betänkande lite väl enkelt avfärdat betydelsen av att framtvinga längre flygpriser. Betänkandet är tydligt om att det finns brister i konkurrensen eftersom utskottet skriver: Övriga regionalflygbolag har en sammanlagd marknadsandel som understiger 5 %. Men det finns inga förslag eller andra åtgärder som kunde ändra på detta förhållande. Vi som bor på Gotland har lite svårt att förstå varför det är mindre än hälften så dyrt att flyta från En av svårigheterna när det gäller att öka konkurrensen inom inrikesflyget är tilldelning av s.k. slottider. Även här tycker jag att utskottet lite lättvindigt lämnat denna fråga. Det är viktigt att regeringen återkommer med förslag som underlättar inte minst för tillkommande flygföretag - detta för att inte permanenta ett inrikesflyg med begränsningar vad gäller öppen och fri konkurrens. Fru talman! Avslutningsvis ska jag ta upp en annan för Östersjöregionen och Gotland viktig fråga. Vid årsskiftet 1999/2000 försvann sjöräddningsundercentralen från Gotland, och all sjöräddning i Östersjöområdet leds numera från Göteborg. Den som tittar på en karta inser lätt att det inte var någon bra idé. Nu har det inte fungerat särskilt väl heller. Under det gångna året har det varit ett antal incidenter, och enbart lyckliga omständigheter har förhindrat allvarliga olyckor. Det inses lätt att det blir kommunikationssvårigheter och begränsning i fråga om geografisk kännedom i den nuvarande organisationen. Jag anför detta i motion Fö205, som finns redovisad under punkt 5:10. Det är lite märkligt att min motion om detta blivit en försvarsutskottsmotion. Men det är än mer märkligt är att behandlingen inte har blivit bättre i föreliggande betänkande från trafikutskottet. Fru talman! Nu är det så att jag är ganska uthållig, så jag får väl återkomma i denna viktiga fråga som inte bara berör Gotland utan hela Östersjöregionen, och då inte minst våra grannländer öster om Östersjön. Med detta instämmer jag i tidigare yrkande av
Fru talman! Uppenbarligen värnar såväl Roy Hansson som jag väldigt starkt om den underbara ö som Gotland är. Roy Hanssons partikamrat Tom Heyman anklagade mig för att vara oliberal i mina förslag när det gäller att förbättra för Gotlandstrafiken. Jag fick inte riktigt klart besked om vad det handlade om. Jag undrar om det möjligen är det att jag anser att Vägverket ska ta ett ansvar för färjetrafiken till Gotland. Det vore intressant att höra Roy Hanssons synpunkter på detta. Sedan vill jag naturligtvis till fullo instämma i vad Roy Hansson säger om flyget till Gotland. Jag tog inte upp det i mitt anförande eftersom det ska handla om sjöfart, men det är fruktansvärt dyrt. Man blir väldigt häpen när man upptäcker att det inte är mycket dyrare att flyga till New York än att flyga till Visby. Självklart måste vi arbeta för att också flygpriserna till Gotland sänks. Det är ju väldigt viktigt som jag sade att utgångspunkten ska vara att man ska kunna ta sig fram och tillbaka till Gotland på samma dag - hur man nu än gör detta. Det är inte minst viktigt med tanke på att Gotland ju nu blir en väldigt viktig utbildningsort i och med att högskolan där kommer att expandera.
Fru talman! Jag tackar först för instämmandet från Helan Bargholtz om flygtrafiken. Nu var den jämförelsen inte riktigt korrekt. Jag tror att man ska vara väldigt noga när man gör detta. När man jämför med flygpriserna till New York ska man jämföra fullprisbiljett på den ena eller den andra linjen. Det finns billigare alternativ om man är beredd att stanna borta en lördag. Pensionärer flyger billigare till och från Gotland. Jag tycker att man ska göra riktiga jämförelser för att det ska bli ärligt. En fullprisbiljett kostar alltså över 4 000 kronor, och det är naturligtvis orimligt. Det beror på den bristande konkurrensen. Vi hade som sagt tidigare två flygbolag. Nu är det ena uppköpt och SAS äger 25 % i Skyways. Det är klart att det blir dålig konkurrens då. Men som sagt, lite ärlig ska man vara när man jämför det här. Vad sedan gäller frågan om Vägverket är det något som diskuteras. Jag tror inte att det är någon bra idé, för det ändrar ingenting i sak. Det är fortfarande den här kammaren som anslår pengar. Det spelar ingen större roll om de anslås till Rikstrafiken eller till Vägverket. Om man skulle göra den här överflyttningen så får staten skaffa sig ytterligare ett ställe för att göra upphandling av trafik. Nu är det samlat till Man kan ha synpunkter på Rikstrafiken, men där finns i alla fall den juridiska kompetensen för att göra den här upphandlingen. Skulle vi flytta över upphandlingen av fartygstrafik till Gotland till Vägverket måste man skaffa sig den kompetensen i Borlänge. Jag vet inte om det vore så rationellt. Jag tror inte att det vore så stor vinst med det. Jag har dock ett förslag som jag kan återkomma till om Helena Bargholtz begär replik en gång till.
Fru talman! Då är det bäst att jag gör det. Jag har ju tyckt att det är rimligt att Vägverket tar hand dom all färjetrafik, och dit räknar jag också Gotlandstrafiken. Det är även viktigt att betona att det här är en typ av väg. Man kan jämföra med det eftersom man ju inte har någon fast förbindelse. Därför förefaller det mig och oss i Folkpartiet rimligt att det är Vägverket som tar hand om den här typen av färjetrafik. Det är riktigt att det naturligtvis om man jämför fullpriser är billigare att flyga till Visby än till New York. Det har naturligtvis också att göra med vad det finns för rabattmöjligheter. Mitt intryck, mitt personliga intryck, är att det finns flera rabattmöjligheter till New York än det finns till Visby.
Fru talman! Det finns också fler rabattmöjligheter till Sundsvall och Karlstad än det finns till Visby, för där har man en konkurrens från t.ex. X 2000. Det är därför det blir sämre. Så visst behövs det ett lyft. Åter till färjetrafiken: Helena Bargholtz, jag tror inte att vi på Gotland vill jämföra vår trafik med de gula vägverksfärgerna. Vi vill nog ha en lite bättre division och bättre klass på det här. Därför ska man inte göra den jämförelsen utan se det här som en upphandlad trafik. Detta har tidigare legat på Sjöfartsverket. Sedan flyttade man över den här kompetensen och kunskapen till Rikstrafiken. Gör man det nu till Vägverket måste man skapa samma kompetens där. Det är inte bara upphandling. Man måste även följa upp det här, och det är en ganska komplicerad del. Men är man beredd att öka byråkratin på två ställen så är det en framkomlig väg. Jag tror i så fall, om man driver detta, att det vore bättre att lägga in Rikstrafiken under Vägverket. Då kunde man i samma verk hantera frågorna om all upphandlad statlig trafik. Men det är en annan fråga. Avslutningsvis vill jag ta upp det här med vägnummer. Jag tycker inte alls att det är en dum idé att man sätter vägnummer så att väg 73 inte slutar i Nynäshamn utan i Visby och att E 4:an, tror jag att det är, som går från Kalmar, inte slutar i Oskarshamn utan skulle kunna sluta i Visby. Det skulle dessutom vara väldigt kostnadseffektivt. Det skulle kosta just ingenting - om det nu måhända skulle kunna leda till en förbättring.
Fru talman! Jag håller också med Roy Hansson om att vi ska ha bra transporter till och från Gotland. Jag tror att vi är rörande överens om det. Beträffande det här med avregleringen av flyget var det ändå så - vi ska komma ihåg historien lite grann - att det skulle bli så väldigt bra när man avreglerade flyget. Roy Hansson har ju inte så långt till det parti som påskyndade detta. Vi kan se en likhet med vissa orter i Norrland. Vi behöver inte bara använda Gotland. Vi kan förflytta oss till Kiruna, Gällivare, Vilhelmina eller var det nu finns flygplatser. Flygbiljetterna dit är lika dyra. Det beror på att det finns ett enda flygbolag, eller en enda flygmaskin, som går dit. Det är ju det som är problemet när det gäller flyget. Sedan tror jag att Roy Hansson handskades lite vårdslöst med datum. Det är ju på det viset att regeringen i januari i år uppdrog åt Sjöfartsverket och Gotland. Myndigheterna redovisade också mycket riktigt sitt uppdrag den 30 juni i år. Sedan har detta remissbehandlats. Det är därför som vi inte har något förslag att ta ställning till här. Men det är också på det viset att man är överens med företagarna på Gotland om att detta med en förhandlingsman skulle vara väldigt bra. Jag ser också fram emot att få en lösning när det gäller Gotlandstrafiken framöver. Jag kan sträcka mig så långt som att säga att jag inte tycker att det är bra. Sedan är det bara beklagligt att det är som det är när det gäller snabbfärjan.
Fru talman! Jag kan ta det här med avregleringen av flyget först. Jag vet inte om det gläder Brandin eller gör honom sorgsen men just nu pågår det ett omfattande arbete för att just starta den konkurrens som avregleringen har möjliggjort. Hade inte den kommit hade det inte varit möjligt för några företagare på Gotland att just nu ligga i startgroparna för att dra i gång en flyglinje. Jag vet inte om det är till sorg eller till glädje. För min del är det till glädje att man möjligen kan flyga tur och retur över dagen för 1 500 kr. Det är det pris man diskuterar. Möjligen blir det två priser, ett lägre rabattpris dessutom. En svårighet med detta är just de här slot-tiderna som jag nämnde i mitt anförande. Där kunde Brandin ha bidragit i betänkandet genom att underlätta för nytillkommande företag att få slot-tider. Det har varit ett bekymmer under hösten att arbeta och försöka stödja de här företagarna så att de kan få slot-tider. Nu tycks även den delen vara löst. För min del är det som sagt en glädje att det kan hända att det kommer i gång. Det blir intressant att höra om Brandin delar min glädje eller om han möjligen känner sorg för detta. Sedan gäller det den här utredningen. Det var en utredning om separering av gods och passagerare. Det var ett lite märkligt uppdrag. Var och en kan ju se att det måste bli dyrare om det måste gå två båtar i stället för en. Det kan inte bli billigare. Den här utredningen skulle ha redovisats den 30 juni. Jag sade före den 1 juli. Det stämmer väl ganska bra överens. Där tror jag att vi kan dela uppfattning. När det gäller det här med förhandlingsman lovade näringsministern i augusti att det skulle tillsättas skyndsamt. Tydligen har vi olika uppfattningar om vad som är skyndsamt. Vi skriver nu december, och vi har inte hört någonting i dag i alla fall. Så gäller det lagstiftningen. När man förlänger en lag så länge att det inte går att förlänga den längre, då tycker jag inte att man är speciellt handlingskraftig i regeringen.
Fru talman! Om jag nu ska göra Roy Hansson glad så tycker jag naturligtvis att det är positivt om det finns fler flygbolag som på ett seriöst sätt kan hantera linjen mellan Stockholm och Visby. Det är bara positivt. Då kan jag vara generös mot Roy Hansson och bjuda på det. Sedan är min hörsel kanske inte riktigt vad den var. Det var därför som jag tog upp detta. Jag tyckte nämligen att Roy Hansson sade den 1 februari. Men då är vi överens om det. Men när det är den 30 juni och man ska tillsätta en förhandlingsman är det fullt naturligt att vi inte har med detta i det som vi nu diskuterar, utan nu fortsätter vi. Men jag hoppas också att vi så fort som möjligt hittar en lösning på frågan om Gotlandstrafiken. Jag skulle i mitt tidigare inlägg ha sagt att när det gäller snabbfärjorna är det bara beklagligt om man har tillsatt snabbfärjor och de ska gå under hela året, eller i alla fall under den tid som det går att köra snabbfärjor. Jag kommer ju från ett ställe i landet där vi också har snabbfärjor. Men jag vet ju också att det under vissa tider av året är omöjligt att köra dem på grund av isbildning. Vi kanske inte ska tala om isbildning just, eftersom vi inte har is vare sig i Göteborg eller i Visby. Men det är problem med detta. Det är också problem med vindarna. Men jag hoppas naturligtvis att man följer den uppgörelse som man har om att man ska köra snabbfärjorna året om.